Fru talman!

Det är nedslående och alarmerande läsning på flera punkter. Uppvärmningen av jordens klimat går fortare än man tidigare trott, och temperaturen riskerar att öka mellan 1,4 och 5,8 grader de närmaste hundra åren. Konsekvenserna av detta kommer att bli förödande. Jag har noterat att miljöministern sagt sig vara skakad av innehållet i rapporten. Nu räcker det emellertid inte med att vara skakad, jag skulle vilja tillägga inte ens rörd, utan konkreta åtgärder är vad som behövs. I det här fallet är jag oroad över att regeringen inte förmår lägga fram den sedan tidigare utlovade klimatpropositionen på riksdagens bord. Utan en egen klimatstrategi får Sverige svårare att i internationella sammanhang hävda tuffa utsläppsminskningar och överenskommelser. Statsministern lovade nyligen att förslaget skulle komma under året. Jag skulle önska att miljöministern preciserade när regeringen avser att lägga fram propositionen och även berätta något om inriktningen i propositionen.
Fru talman! Det är självfallet en oerhört viktig fråga som tas upp. Klimatfrågan kommer att bli en av de frågor som riksdagen kommer att få arbeta med under många decennier framöver. Det är verkligen skakande uppgifter som FN:s expertpanel lägger fram, med risk för mycket kraftiga klimatförändringar i framtiden. Med risk för återverkningar på Sverige, men kanske framför allt stora skadliga återverkningar globalt. Vi har arbetat mycket med klimatfrågan. Det känner alla till i den här kammaren. Propositionen kommer jag att lägga fram i september. En del förslag från Klimatutredningen kommer vi att behandla i VÅP-samarbetet. Det handlar om de informationssatsningar som föreslås i utredningen. Det handlar också om hur vi ska använda de lokala investeringsprogrammen för att främja en övergång till icke fossila bränslen. Dessutom har regeringen förklarat att vi ställer upp bakom målsättningen att minska utsläppen av växthusgaser med 2 % fram till 2010. Det hoppas jag är en stark signal till alla aktörer som kan påverka utvecklingen.
Fru talman! Det är givetvis jättebra att den här propositionen utlovas till september. Jag hoppas att den inte blir uppskjuten. Men i det här sammanhanget finns det en fråga som väldigt mycket berör resultatet av den strategi som kommer att läggas fram i förslaget från regeringen. Det är de miljövänliga bränslen som finns för olika slag av fordon. I finansplanen säger man mycket tydligt att detta ska ingå i skattebasen framöver. Hur kommer den frågan att behandlas i det sammanhanget? Det kommer ju en vårproposition också, som handlar om ekonomi.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
Det handlar om en långt avlägsen framtid, när man möjligen kan beskatta energiinnehållet även i biobränslen. Men det ligger mycket långt in i framtiden. Jag är inte alls säker på att den situationen någonsin kommer att uppstå. Jag vill också ge en förklaring, eftersom jag nämnde att stöd till lokala investeringsprogram är ett viktigt inslag i den svenska klimatpolitiken. Vi har nu stött projekt som kommer att minska koldioxidutsläppen med ungefär 1,8 miljoner ton. Det motsvarar hälften av koldioxidutsläppen från samtliga lastbilar som kör i Sverige. Varför stöder inte Centern de här klimatpolitiskt så viktiga ansträngningarna?
Fru talman! Jag har en fråga till storstadsminister Charmen med stora städer är ju mångfalden och att där gives plats för många olika sätt att leva sitt liv. Den här regeringen har i sin politik i kontrast till detta med kraft ägnat sig åt att försöka likrikta vardagslivet för de många människorna, att smalna in bredden av livsuttryck. Mona Sahlin tillsattes precis före jul och skulle få ansvar för storstäderna. Med viss nyfikenhet har vi försökt spåra hur detta ska förändra regeringens attityd och politik. Det finns en hemsida på Internet som beskriver den nya storstadspolitiken mångordigt och vackert. Här får man klart för sig att det är fråga om ett mycket brett ansvar. Eleverna ska lära sig mer i skolan. Det ska bli bättre tillväxt och mycket annat ska lösas. Den stora frågan blir: Är det egentligen Mona Sahlin som har hand om detta, eller ansvarar egentligen någon annan för allt det som står här? Hur är det egentligen med kraften bakom orden? Har Mona Sahlin egentligen någon möjlighet att berika de många människornas olika sätt att leva i storstadsregionerna?
Fru talman! Fredrik Reinfeldt har ju nyss diskuterat denna fråga ganska länge i samband med ett interpellationssvar. Jag vill än en gång understryka att hela regeringen har ansvar för utvecklingen i hela landet, såväl i glesbygden som i storstaden. Det är också oerhört viktigt att storstadspolitiken inte bara handlar om dem som jag vet att Fredrik Reinfeldt nu är ute efter, de människor som likt honom och mig har väldigt många goda förutsättningar. Mitt ansvar som storstadsminister är framför allt att inte snäva in livsmöjligheterna för någon. Även de som bor i storstaden men som i dag, trots tillväxten, är arbetslösa, de som i dag, trots de goda ekonomiska förutsättningarna, lever i fattigdom ska omfattas av det vi kallar storstadspolitiken. Min förhoppning är fortfarande att Fredrik Reinfeldt driver denna fråga minst lika intensivt mot sina partibröder i Stockholms stadshus.
Fru talman! Mona Sahlin och jag kanske hade något mindre publik vid den förra diskussionen. Jag tycker att frågan är så viktig att man måste fortsätta diskussionen. Vi moderater i borgerliga ledningar i Stockholmsregionen för en politik för att försöka bygga så att fler ska få komma till Stockholmsregionen. Det ger valfrihet när man i vardagslivet försöker välja mellan de saker man har behov av, offentlig service, barnomsorg och skola. Vi skulle också vilja föra en skattepolitik som gör att fler har råd att komma till våra större städer och har råd med de höga levnadsomkostnaderna. Det gör vi inte. Den socialdemokratiska regeringen har gjort oss till skattefogdar och tvingar oss att höja kommunalskatter. Ni för själva en skattepolitik som innebär brandskattning av Stockholmsregionen genom fastighetsskatt och andra skatter. Det är ju den socialdemokratiska regeringen som genom att bakbinda dem inte gör det möjligt för alla människor, vi exkluderar ingen, att leva det goda livet i våra storstadsregioner. Poängen är, det är därför jag tror att storstadsministern behövs, att det i dag är skillnad mellan att leva ett liv utanför våra största städer och att faktiskt leva där. Speciella betingelser kräver speciell politisk insikt.
Fru talman! Jag tycker att frågan om segregationen och rättvisan i storstaden är viktig, inte bara om man har publik som lyssnar, utan även i andra sammanhang. För mig är det inte valfrihet att stänga ute låginkomsttagare från att kunna bo i innerstan i Stockholm. För mig är det inte valfrihet att stänga Folkets hus i Rinkeby. För mig är det storstadspolitik att jobba med både tillväxt och rättvisa eftersom de två sakerna i hög grad förutsätter varandra. Det gäller framför allt kanske i en region som Stockholm, där vi måste förmå att ha en politik som både handlar om de fantastiska fördelar som finns i en så spännande stad och om att ständigt bekämpa de orättvisor som segregationen ger upphov till. Det är det, menar jag, som är storstadspolitik.
Fru talman! Jag har en fråga till miljöministern. I går kom ju EU-kommissionens förslag till nytt miljöhandlingsprogram. Det har redan fått svidande kritik, främst på grund av bristen på konkreta målsättningar och strategier. Vi har från Miljöpartiets sida i dag lämnat in en begäran om en aktuell debatt här i riksdagen om det här programförslaget. Men förslaget är rätt tydligt i ett avseende, nämligen i beskrivningen av problematiken - inte minst när det gäller den globala uppvärmningen. Man varnar för att följderna av allt detta kan vara förödande för samhället. Den huvudsakliga drivkraften bakom de ökande utsläppen är som vi alla vet koldioxidutsläpp från transportsektorn, i huvudsak från bilar och flygplan. Och transportsektorn är den enda sektor som förutspås få en ökning av utsläppen, en ökning på upp till Jag undrar vad Kjell Larsson avser att driva för politik här i Sverige, i EU och globalt för att inte transportsektorn ska öka så kraftigt som det är prognostiserat. Dessutom undrar jag hur regeringen tänker driva frågan om beskattning av flygbränsle nu under ordförandeskapet.
Fru talman! Även om jag ibland känner att jag har en viss förmåga att presentera politik klarar jag inte att presentera EU:s transportpolitik på en minut. Men vad jag tycker är viktigt nu är först och främst att gå över från landsvägstransporter till mer av järnvägstransporter. Det finns en klar sådan ansats både i den svenska politiken för närvarande - vi bygger ganska mycket järnväg nu - och när det gäller den sektorsintegreringsplan, den plan för framtidens transportutveckling i EU, som har framtagits och som ska diskuteras på toppmötet i Göteborg tillsammans med de andra planerna. Jag har också många gånger uttalat mig till stöd för att övergå till en kilometerbeskattning när det gäller godstransporter på landsväg. Det tror jag också kan vara ett verksamt bidrag till att ha något slags kontroll över utvecklingen i fråga om transporter på landsväg. Sedan finns det ett antal andra åtgärder som måste vidtas. Man måste satsa mer på ny teknik. Man måste satsa mer på nya bränslen, något som vi talar om för närvarande, och på ett mycket bredare sätt introducera den typen av bränslen.
Fru talman! Jag skulle vilja välkomna beskedet när det gäller tågtrafik. Det måste innebära att vi i vårt gemensamma arbete med en ny infrastrukturproposition kan räkna med att det kommer att bli en övervikt för satsningar på tågtrafik och inte så mycket nya vägbyggen. Flygbränslet är en viktig fråga. I det mineraloljedirektiv som gäller nu i EU stadgas uttryckligen att flygbränsle inte ska beskattas. Är miljöministern beredd att jobba för en förändring av detta i EU? Slutligen vill jag fråga om målsättningen, ambitionsnivån när det gäller sänkta koldioxidutsläpp. Nu talar både statsministern och miljöministern om minus 2 % fram till 2010. Hur ska vi då klara de minus 40 % till 2020 som Margot Wallström talar om i kommissionens förslag till nytt miljöhandlingsprogram?
Fru talman! Först får jag säga att jag tycker att det är lite för tidigt att kritisera det nya miljöhandlingsprogrammet på ett svidande sätt, eller säga att det är svidande kritik. Låt oss ta några veckor på oss och titta på det. Jag är kritisk på vissa punkter, men jag har också mycket beröm att ge på andra punkter när det gäller det här programmet. När det gäller flygbränsle är det klart att grundprincipen måste vara att flygbränsle ska beskattas på samma sätt - inte minst av miljöskäl - som andra bränslen. Matz Hammarström vet ju att orsaken till att vi har den situation vi har i dag är att flyget på ett helt annat sätt än biltrafiken är internationellt. Det har varit mycket svårare att komma fram där. Men vi driver från svensk sida i EU-arbetet att flygbränslet ska beskattas. Vi driver det också inom den internationella flygorganisationen, som är det viktigaste forumet för detta.
Fru talman! Jag vill rikta min fråga till statsrådet Lars-Erik Lövdén. För att bostadsbyggandet i landet ska öka har ju statsrådet lovat någon form av riktat investeringsbidrag. Statsrådet har också sagt att hårda villkor kommer att ställas för att inte byggkostnaderna ska öka i landet. Stödet ska i första hand riktas till hyresrätter. Min fråga är: Kommer det att gälla också de hyresrätter som är väldigt vanliga på landsbygden, dvs. de hyresrätter som byggs i form av kedjehus med ett plan, alltså inte i högre byggda hus utan faktiskt som enplansvillor? I dag räknas dessa som villor och inte som hyresrätter trots att man betalar sin hyra precis på samma sätt som man gör i städer och på andra större orter.
Fru talman! Det är riktigt att regeringen har aviserat att vi i vårpropositionen kommer att införa ytterligare stimulansåtgärder för att få fram ett ökat byggande av särskilt hyresrätter. Vi kan ju se att byggandet ökar, men det är i väldigt stor omfattning bostadsrätter och egnahem som byggs. Det är också specialbostäder som studentbostäder och bostäder för äldre. Men den renodlade, normala, hyresrättsproduktionen ligger på en väldigt låg nivå. Vi kommer alltså att återkomma i vårpropositionen med förslag om ytterligare stimulansåtgärder. Den proposition som riksdagen behandlade i höstas innehöll ju en del av de här åtgärderna, som ett investeringsbidrag för ekologiskt byggande särskilt riktat till hyresrätterna. Så jag ska be att få återkomma med detaljer när regeringen är klar med beredningen av vårpropositionen.
Fru talman! Jag tackar för detta, men det är fortfarande inget svar på om det verkligen kommer att gälla oss som bor på landsbygden, dvs. de hyresrätter som vanligen byggs i form av kedjehus, fyra fem lägenheter, som ligger på ett plan. Man kan gå ut och ha sin trädgård utanför. Det är det allra vanligaste på landsbygden, och i dag räknas inte detta in i de hyresstöd som vanliga hyresrätter får. Jag hoppas verkligen att statsrådet tar det här på allvar så att vi också känner att vi får hjälp och stöd. Det behövs likaväl på landet som i staden. Jag tycker att det är ett viktigt stöd.
Fru talman! När vi nu ska införa ytterligare stimulansåtgärder för att öka bostadsproduktionen måste det utformas på ett sådant sätt att vi inte drar upp produktionskostnaderna, precis som Sonja Fransson uttryckte det i sin frågeställning. Det innebär att vi också måste utforma stödet så att vi har en press på kommunerna när det gäller att ta ut mark och exploateringskostnader och övervältra dessa på de boende. När vi funderar på utformningen av stödet ska vi naturligtvis ha med den frågeställning som Sonja Fransson tar upp. En sak är ju alldeles klar, nämligen att ett riktat stöd i en eller annan form måste gå till orter där det finns bostadsbrist. Vi ska inte stimulera fram en ökad bostadsproduktion på orter där vi har ett överskott på lägenheter. Vi funderar alltså på regelverket nu, och vi återkommer i vårpropositionen med de närmare detaljerna.
Fru talman! Jag har en fråga till vice statsminister Lena Hjelm Wallén. Sverige gästas nu av president Pastrana från Colombia. Just nu sitter presidenten i utrikesutskottet för ett samtal med ledamöterna där. Colombia är ett land med djupa sociala orättvisor. Det politiska våldet är omfattande. 30 000 människor mördas varje år, väldigt många av dem indianer och t.o.m. indianledare. Man har en och en halv miljon internflyktingar. FARC och ELN-gerillan behärskar en stor del av landet. Det finns en omfattande narkotikahandel som är intimt inflätad i de politiska motsättningarna. USA har anslagit 13 miljarder kronor till militär bekämpning av narkotikahandeln, Plan Colombia. Men hur bekämpar man narkotikahandel med militära insatser i Colombia utan att blanda sig i landets politiska strider? Hur förhåller sig Sverige, den svenska regeringen, till Plan Colombia?
Fru talman! Jag tycker att det är mycket bra att vi har besök av president Pastrana nu, så att vi får veta lite mera om situationen. Det är ju en mycket allvarlig situation i Colombia, både med våldet, gerillans framfart och hur militären svarar på det, och med narkotikahanteringen, som ju ligger i botten för väldigt mycket av det här. Det finns då och då öppningar i samtalen mellan gerillan och statsledningen. Presidenten hävdar att det finns en sådan möjlighet nu, och då kan man se om det går att göra någonting av den, med den som utgångspunkt och även med de program för att bekämpa framför allt narkotikahanteringen som den colombianska regeringen har. Tror vi på det? Jag är själv inte så insatt att jag kan säga det nu, men jag tycker att det är väldigt bra att vi får lyssna på presidenten. Jag vet att han är här för att söka EU:s stöd, så vi får gå igenom det ordentligt. Det skulle vara bra om vi tillsammans kunde göra en ordentlig insats.
Fru talman! För omkring ett år sedan sammanträffade i Stockholm representanter för den colombianska regeringen och FARC-gerillan, vilket var ett framsteg i samtalen. Har den svenska regeringen fortsatt att på något sätt utveckla dessa samtal? Det skulle vara olyckligt om USA:s plan gick igenom. Vi i Sverige har ju använt en helt annan metod och tagit en helt annan väg. Fortsätter den svenska regeringen att utveckla dessa samtal?
Fru talman! Jag tycker inte att man ska sätta det här mot det amerikanska intresset av att få denna konflikt löst. De är ganska nära den här konflikten, och jag är övertygad om att de också vill ha den löst, inte minst därför att man är så drabbad av narkotikahanteringen. Jag tror ändå att det är viktigt att hela det internationella samfundet gör sitt. FN är aktivt, och vi stöder FN:s ansträngningar. Vi har också på svenskt initiativ sett till att det har kommit till stånd möten mellan gerillan och dem som representerar regeringen. Det skedde förra året. EU kommer att spela en roll i det här sammanhanget. Vi försöker alltså spela på alla de instrument vi har.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till statsrådet Lars-Erik Lövdén. Många ideella organisationer gör en fantastisk insats: Rädda Barnen, Frälsningsarmén, BRIS, scouterna, idrottsrörelsen, för att nämna några. Många av dessa organisationer har en sak gemensamt, och det är att de dras med dålig ekonomi. Om man tittar på övriga Europa ser man att det i samtliga EU-länder är möjligt att göra avdrag för gåvor till ideella organisationer. Min fråga till statsrådet Lövdén är om avdragsgilla gåvor till ideella organisationer är någonting som skulle kunna införas i Sverige också.
Fru talman! Den frågan har prövats flera gånger tidigare, och den har avvisats av regeringen och av en majoritet i riksdagen. Jag ser inte det som en framkomlig väg. Det är snarare så att kommuner, och också vi från regeringens och riksdagens sida, ständigt bör pröva de stöd som utgår till organisationslivet. Det är också så att många utan avdragsrätt ändå stöder frivilligorganisationer i Sverige.
Fru talman! Jag vill då påminna om ett förslag som kom för några veckor sedan från Samarbetsgruppen mot oseriös insamling, där bl.a. skatteförvaltningen, Finans och Kulturdepartementen och Ekobrottsmyndigheten ingår. Där hade man just föreslagit att organisationer som är berättigade till 90 konton också skulle vara berättigade till avdragsgilla gåvor. Jag tycker att det finns all anledning, även om förslaget har avslagits förut här i riksdagen, att ta upp frågan igen. Som ordförandeland i EU kan det finnas anledning för Sverige att ta till sig erfarenheter från övriga länder i EU, som samtliga har avdragsmöjlighet. Även i vårt grannland Norge får man göra skatteavdrag på upp till 3 000 kr till en ideell organisation.
Fru talman! Än en gång är svaret att frågan inte är aktuell. Regeringen har inte för avsikt att lägga fram ett förslag i den riktning som Mikael Oscarsson efterlyser. Vi är många här i kammaren och i svenska samhället i övrigt som ger bidrag till organisationer även om vi inte har avdragsrätt. Jag tror inte att avdragsrätten i sig skulle stimulera fram ett så mycket större bidragsgivande. Det handlar ju om ett ideellt engagemang, som många i det svenska samhället har och där man ger bidrag till organisationer, sammanslutningar och föreningar för att främja deras verksamhet. Det sker i väldigt stor omfattning i det svenska samhället i dag.
Fru talman! Jag har en fråga till biståndsminister Förra sommaren häktades tre svenska journalister på Kuba och fick sitta i häkte i flera dagar därför att de hade haft kontakt med oberoende journalister där. Nu har två tjeckiska journalister blivit fängslade och sitter i fängelse på Kuba därför att de också har haft kontakt med journalister där. Det verkar som om de får sitta där ganska länge. Den borgerliga regeringen avbröt biståndet stat till stat till Kuba, och sedan tog den socialdemokratiska regeringen upp detta igen. Är det inte dags att sluta att ge det bilaterala biståndet till Kuba, eftersom den här diktaturregimen beter sig som den gör?
Fru talman! När det gäller biståndet till Kuba är det viktigt att understryka att vi inte ger något bistånd och inte har något samarbete med den kubanska regeringen. Vi stöder enskilda organisationer och kyrkor som arbetar med mänskliga rättighets-frågor och demokrati. Vi ger, som Karl-Göran Biörsmark säkert vet, väldigt lite bistånd - det kommer kanske att ligga runt 10 miljoner i år. Hälften av det går till utbildningssatsningar när det gäller kunskap om marknadsekonomi och näringsliv, och det tycker vi är en viktig satsning när det gäller Kuba.
Fru talman! Det är inte riktigt sant, för fortfarande finns det ett utbyte på stat-till-stat-nivå med Kuba. Jag välkomnar stora satsningar på enskilda organisationer som försöker etablera kontakt med MR organisationer, med demokratiska organisationer och med journalister på Kuba som vill ha en annan ordning där. Det är där vi ska sätta in kraften - det är vi helt överens om. Men den andra delen måste tas bort helt - det ska vara en nolla i den kolumnen. När det gällde Indien var vi snabba att dra in biståndet när de gjorde sina test på atomvapen, likaså när det gällde Zimbabwe. Det är dags att göra det med Kuba också.
Fru talman! Det svenska biståndet är inte på något sätt utformat så att det stöder den kubanska regeringen, utan det handlar om att stödja enskilda organisationer, mänskliga rättigheter, demokrati och rättsväsen.
Fru talman! Jag har en fråga till vice statsministern. Jag tror för egen del att en större öppenhet och mera insyn än vad som för närvarande gäller kring EU och dess institutioner och handlingar torde vara en absolut förutsättning för att få en ökad folklig förståelse, ett engagemang och en acceptans för EU som ett freds och samarbetsprojekt. Jag vet också att den svenska regeringen arbetar för, och inte utan framgång har gjort det, för en ökad öppenhet inom EU-parlamentet vill ha en större öppenhet än vad ministerrådet hittills har velat acceptera. Enighet dem emellan är en förutsättning för att de nya reglerna, som avses införas från den 1 maj, också ska kunna träda i kraft. Hur långt är regeringen beredd och villig att släppa på svensk öppenhetstradition för att nå en kompromiss i dessa frågor under det svenska ordförandeskapet?
Fru talman! Jag är glad åt att vi är överens i den svenska riksdagen om att det är väldigt viktigt att vi driver dessa frågor om öppenhet mycket hårt inom Man är inte överens i ministerrådet. Vi fortsätter att driva på där. Vi vet att vi i hög grad har Europaparlamentet med oss. Nu måste vi in i en process, tillsammans med parlamentet, för att försöka hitta en minsta gemensamma nämnare. Om det blir så att den processen leder fram till att vi måste överge sådant som är väldigt viktigt för oss här hemma tänker vi inte föra den processen till ett slut. Vi vill inte kompromissa i de delarna.
Fru talman! Jag blir lite lugnad när jag hör vice statsministern yttra sig på det sättet. Jag tycker själv att det är viktigt att vi slår vakt om den svenska öppenhetstraditionen och gärna försöker få våra europeiska systrar och bröder med på det tåget, hellre än att använda mörkläggning och dölja saker. Här handlar det bl.a. om frågor hur man ska se på tredje parts vetorätt rörande offentliggörande av handlingar, hur omfattande undantagsreglerna ska vara osv. Jag kan bara önska regeringen lycka till i sina strävanden att övertyga dem som är motsträviga i denna del om att det är värdefullare med öppenhet än med slutenhet - också för EU:s överlevnadsmöjligheter i det lite längre perspektivet.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till miljöministern. Det är många veterinärer som är oroliga för att dvärgbandmasken kan komma att spridas i Sverige. Bakgrunden är diskussionerna i EU om att ta bort avmaskning av sällskapsdjur. Detta kan tyckas som en liten fråga, men det kan vara en väldigt allvarlig miljöfråga om vi får in parasiten i de svenska skogarna och riskerar att få smittad svamp, smittade bär etc. Jag vet att jordbruksministern är engagerad i frågan, men jag vill fråga om också Miljödepartementet har engagerat sig i frågan. Detta är en väl så stor fråga för svenska folket, som lever rörligt friluftsliv och plockar bär och svamp, som frågan om snuset är.
Fru talman! Även om detta är en fråga som hanteras av Jordbruksdepartementet och inte av Miljödepartementet känner jag mig i högsta grad berörd av den. Det är viktigt, både för att skydda rävarna och andra djur som kan drabbas av denna mask och för att skydda bär och svampplockare, att vi försöker förhindra att denna mask kommer in i Sverige. Det blir svårare enligt det förslag som nu ligger i EU, men Margareta Winberg och jag är överens om att vi ska göra allt vi kan för att se till att man inte bara ska kunna skydda mot kariessmitta, vilket direktivet tillåter, utan också mot denna och ytterligare några parasiter som vi absolut inte vill ha in i Sverige.
Fru talman! Jag tycker att det är viktigt att vi väcker opinion i denna fråga. Sådana här frågor kan synas väldigt små och töntiga, men de ägg som dvärgbandmasken sprider kan faktiskt smitta bär och svamp så att de blir så giftiga att de blir motsvarande cancerogena och kan ge cancerliknande sjukdomar, som faktiskt är dödliga. Jag tror inte att vi kan uppleva någonting tristare i det svenska samhället än om vi skulle få en situation där barnfamiljer och andra var rädda för att gå ut i skogen. Jag vädjar till miljöministern: Bråka rejält i denna fråga!
Fru talman! Jag lovar Inger Lundberg att jag kommer att bråka rejält. Jag kommer naturligtvis också att fästa mina miljörådskollegers uppmärksamhet på detta. Jag håller med Inger Lundberg om att vi ska hindra dessa parasiter. Jag tycker att det ska vara lite mer vargar i skogarna och mindre parasiter.

Fru talman! Det är riktigt att taxeringsvärdena på sina håll ökar ganska kraftigt. I genomsnitt i landet är det inte en så väldigt kraftig ökning, utan den kompenseras med den sänkning av fastighetsskatten som vi nu har vidtagit från årsskiftet - från 1,5 till 1,2 % Regeringen har aviserat att vi kommer att lägga fram ett förslag om en begränsningsregel. Innehavare av mer normala förmögenheter och människor med måttliga inkomster ska inte behöva betala mer än 6 % av sin inkomst i skatt. Regeringen kommer att lägga fram ett förslag som ska gälla från den 1 januari i år i det avseendet. Det är inte fler som kommer att betala förmögenhetsskatt under innevarande år än under förra året. De beräkningar som vi har gjort innebär snarare tvärtom - det är färre som kommer att betala förmögenhetsskatt under innevarande år än under fjolåret.

Fru talman! Vi har vidtagit åtgärder för att begränsa effekterna. Vi har höjt gränserna för fribeloppet när det gäller förmögenhetsskatten för ensamstående till 900 000 och för samboende till en och en halv miljon. Därutöver kommer vi att införa begränsningsregeln på 6 %, som också ska dämpa effekterna för de hushåll som har låga inkomster. Sammantaget innebär det enligt de beräkningar vi har genomfört att antalet som kommer att betala förmögenhetsskatt minskar från i fjol 770 000 till 570 000. Det är betydligt färre människor som efter denna förändring och de ändringar vi har gjort för att dämpa effekterna kommer att betala förmögenhetsskatt under detta år.
Fru talman! Jag tror att det är vice statsministern som lämpligast svarar på min fråga. I går debatterades vissa fastighetsrättsliga frågor i kammaren. Då lyftes bl.a. frågan om ortnamnens bevarande fram. Gamla namn innehåller kulturhistoria som behöver bevaras. En annan fråga om namn som har kulturhistoriskt värde är frågan om sockennamnen. I en statlig utredning - SOU 2000:17 - som togs fram på uppdrag av Finansdepartementet föreslår man att man ska ändra grunden för folkbokföring på ett sätt som skulle radera ut den gamla socken och församlingstillhörigheten i befolkningsregistren. Man ska bokföras i kommuner, enligt förslaget. Förändringen skulle träda i kraft den 1 januari 2001. Vad har hänt med denna utredning, som har upprört väldigt många människor runtom i landet?
Fru talman! Det är alldeles rätt beskrivning. Det finns en sådan utredning, och det finns ett förslag i Regeringskansliet som vi bereder just nu. Man får bereda förslaget för att se hur mycket mindre det skulle kosta om man tar bort sockennamnen. Men man måste väga det mot det kulturvärde som ligger i att vi faktiskt bevarar sockennamnen. Det är denna beredning som vi nu håller på med i Jag hoppas verkligen att vi ska kunna rädda möjligheten att fortsätta använda sockennamnen.
Fru talman! Då är alltså inte oron över. Jag hade hoppats det, eftersom det inte fullföljdes till den 1 Socknarna och församlingarna har haft väldigt stor betydelse sedan urminnes tider. Det är viktigt att kunna ge en klar beskrivning av var man bor. Jag kan t.ex. säga att jag bor i Sättna i Sundsvall. Det är en betydligt tydligare förklaring än att säga Sundsvall för dem som känner till mina hemtrakter. Ett finmaskigt nät som har väldigt stor betydelse för forskare, t.ex., skulle försvinna. Vi vet i dag hur viktigt det är för många att utnyttja just församlingsnamnet inte minst i byarörelsen - alla 3 800 byarörelser som finns. Det gäller också alla idrottsföreningar som väljer att döpa föreningen efter den församling där man befinner sig. Det skulle vara intressant att veta om regeringen har funderat över detta. Är risken stor att det blir en negativ förändring som innebär att sockenbeteckningarna tas bort även om det alternativ som ligger framme inte går igenom?
Fru talman! Som jag sade bereder vi denna fråga nu, och vi har inte satt ned foten ordentligt än och sagt: Så här ska det vara. Men den här långdragna processen, tvekan från regeringens sida och att detta ännu inte är gjort så som man önskade säger väl någonting om var regeringens preferenser ligger i denna fråga. Det är viktigt att vi behåller denna typ av kulturvärden som ligger i sockennamnen.
Fru talman! Jag skulle vilja vända mig till Mona Sahlin. Hon vill som ett mål i ordförandeskapet hitta indikatorer för att mäta jobbkvalitet. Det kan då t.ex. handla om hur hög sjukfrånvaro kan relateras till en dålig arbetsmiljö. Jag tycker att det är en god idé. Kostnaden för ohälsa är ju enorm i dag. Det gäller då att hitta balans mellan arbetsgivarens och arbetstagarens behov i detta arbete. Jag skulle vilja fråga Mona Sahlin: Hur skulle det förslag som en utredare nu har lagt fram om att öka sjuklönen till 60 dagar stämma in i den ambition som Mona Sahlin har i detta arbete?
Fru talman! Marie Engström vet att den här frågan för närvarande bereds, dvs. förslaget om att förlänga arbetsgivarens inträde när det gäller sjukdagar. Oavsett vilket system som kommer att gälla i framtiden så behöver något göras för att det ska bli en förändring, det tror jag att både Marie Engström och jag är överens om. Men mitt ansvar gäller ju att framför allt se hur vi kan förebygga den dåliga hälsa som finns på så många arbetsplatser. Hur kan vi synliggöra kostnader, inte bara för samhället utan också för arbetsgivaren, som beror på en arbetsmiljö som producerar onda ryggar, stress och utbrändhet. Det är detta arbete som är så spännande att nu få vara med och leda i ministerrådet under vårt ordförandeskap. Den här problemställningen är ju likadan för alla länder i unionen. Frågan om inte bara hur många jobb som vi vill ha i Europa utan också vilken kvalitet de jobben ska ha kommer att vara stor under vårt ordförandeskap.
Fru talman! En viktig del i detta arbete, Mona Sahlin, är ju att man ger alla människor tillgång till arbetsmarknaden, att man ser till att alla grupper kan komma in och att man inte skapar system där vi får olika typer av utestängningseffekter. Och jag tror att det utredningsförslag som föreligger kan ge stora utestängningseffekter.

Fru talman! Jag håller helt med om den beskrivning som Marie Engström gör. Det som jag är intresserad av är att hitta tydligare ekonomiska incitament också i arbetsmiljöpolitiken för att förändra arbetsmiljöerna, så att vi inte fortsätter den här förfärande utvecklingen som innebär att arbetsvillkoren nu ställer så stora krav på individen att anpassa sig och förändra sig. Någonstans går en gräns där också arbetsplatserna i sig måste anpassas, så att befolkningen i Europa också kan och vill jobba längre. Dit hör verkligen frågan om att också de handikappade och de funktionshindrade har rätt till en plats på arbetsmarknaden. Jag kan därför försäkra att regeringen har precis den utgångspunkt som Marie Engström har.
Fru talman! Jag vill rikta min fråga till miljöministern. Flera myndigheter har nu fått i uppdrag att undersöka vilken miljöpåverkan som utbyggnaden av nästa generations mobiltelefoni kommer att få, och man befarar stora förseningar. Jag tycker att det är bra att man utreder denna miljöpåverkan. Men jag undrar varför man sätter i gång arbetet först nu. Och jag undrar: Hur ser egentligen beredningen av ärendena i Regeringskansliet ut? Får inte Miljödepartementet vara med när så viktiga framtidsfrågor planeras i Näringsdepartementet? Jag tycker nämligen att det verkar som att Miljödepartementet då och då hamnar på efterkälken, vilket jag tycker är synd.
Fru talman! Jo då, Inger Strömbom, vi får vara med precis så mycket vi vill och har ett ganska ordentligt inflytande också. Det är viktigt att vi nu gör en bedömning av inte minst landskapsbilden och påverkan på den av den utbyggnad som ligger framför oss. Det uppdrag som vi nu har gett till Boverket kommer att kunna rapporteras om några månader. Och då kommer vi att få en väldigt bra grund för den fortsatta utbyggnaden. Jag tror att det kommer att ske i god tid för att det också verkligen ska kunna påverka utbyggnaden av detta nät. En annan viktig fråga som vi nu diskuterar är hur vi ska kunna se till att det blir ett sektorsansvar också på detta område, på samma sätt som inom andra delar av vår infrastruktur, t.ex. järnvägar, vägar, osv. Det är också en viktig fråga för att förbättra miljöhänsynen vid utvecklingen av inte bara mobiltelenätet utan också av denna typ av kommunikationer.
Fru talman! Mobiloperatörerna tycks ju verkligen ligga i startgroparna och vara beredda att sätta i gång redan nu. Jag skulle vilja ha en lite mer detaljerad bedömning av ministern. Hur mycket kan den här miljöprövningen försena hela detta stora projekt?
Fru talman! Jag tror inte att det ska behöva försena projektet. Man kan inte sätta i gång och bygga den här typen av master utan vidare, utan redan i dag finns det en process som innebär att man måste ha bygglov osv. Den prövningen har ju inte kunnat komma i gång, och den kommer att ta en hel del tid. Av erfarenhet vet vi att en hel del av ärendena kommer att överklagas och ta ytterligare tid.

Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till statsrådet Lars-Erik Lövdén angående Skånes och södra Sveriges framtid. Statsrådet sitter ju med i regeringens arbetsgrupp som ska föreslå nationella insatser för tillväxten i Skåne. Vi är många i södra Sverige, bl.a. vi som bor i Skåne, som knyter många möjligheter till Öresundsbron. Men då handlar det ju inte bara om turism, nöjesresor, osv., utan vi har förhoppningar om en utveckling som innebär att människor arbetar på båda sidor om sundet, att de läser växelvis vid danska och svenska universitet och att de lätt och billigt pendlar till vardags. Men det finns många lagar och regler som hindrar denna utveckling. Därför blir min fråga: Vilka förändringar och vilka förenklingar för att underlätta Öresundsintegrationen står högst på regeringens dagordning?
Fru talman! Den grupp som statsministern aviserade och som tillsattes i fjol siktar in sig på att se vilka möjligheter som vi har på det nationella planet att stärka den svenska sidans konkurrenskraft. Själva integrationsarbetet bedrivs ju av den nordiske ministern Leif Pagrotsky tillsammans med hans motsvarigheter. Det är riktigt att det finns en rad hinder för en integration. När man ser på detta lite i efterhand tror jag att det har funnits lite överdrivna förhoppningar till att detta integrationsarbete ska gå så snabbt. Det gäller att successivt undanröja hindren. Det gäller också att se till att vi stimulerar fram en ökad samverkan efterhand mellan universitet på olika sidor om sundet och ökade kontakter mellan näringsliv på olika sidor om sundet.

Fru talman! Det finns en hel del förändringar som delvis berör statsrådets departement, t.ex. skattesystemet. I dag betalar man skatt där man jobbar men inte där man bor, vilket innebär att man betalar skatt i t.ex. Köpenhamn men ändå använder barnomsorg m.m. i Malmö. Det handlar om avdragsrätt för arbetsresor på bron, vilket man alltså inte har rätt till. Det gör att det blir väldigt dyra arbetsresor. Det handlar om att man kan gå miste om både a-kassa och föräldraledighet om man jobbar en period i ena landet och flyttar tillbaka. Det handlar t.o.m. om att vi i värsta fall blir tvungna att använda pass för första gången sedan efterkrigstiden när vi reser över till Danmark. Det finns en hel del stora saker som är kopplade, vill jag påstå, till Skånes tillväxtmöjligheter.
Fru talman! Det är alldeles uppenbart att det finns olika hinder i regelverket på bägge sidor om Öresund. Det måste vi successivt arbeta med för att undanröja. Det är trots allt fortfarande två länder, och det finns naturligtvis olika traditioner och försäkringssystem som det är svårt att överbrygga och hitta lösningar på. Det vi har gjort är att vi har startat ett särskilt informationscentrum för att se till att informationen om regelverket på bägge sidorna av sundet är tillgänglig för den som vill bosätta sig eller arbeta på ena sidan av sundet. Det pågår ett arbete med att försöka undanröja de hinder som är möjliga att undanröja. Jag tror att det kommer att vara en väldigt lång process för att åstadkomma ett gemensamt regelverk för socialförsäkringssystem och andra system.
Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Mona För några år sedan infördes offentligt tillfälligt arbete, OTA. Den dåvarande arbetsmarknadsministern gjorde ett uttalande och sade att det genom OTA skulle bli ett värdigt slut på arbetslivet. De som var OTA-anställda i Blekinge och som jag talat med uppfattade det som att villkoren skulle gälla tills de pensionerades. Nu finns OTA inte längre, utan aktivitetsgarantin gäller i stället. Jag ställer upp på syftet med aktivitetsgarantin men tycker nog att OTA villkoren skulle ha behållits för dem som var inne i åtgärden. De som nu gått från OTA till aktivitetsgarantin har ofta samma jobb kvar, men de har blivit av med ett stimulansbidrag på 45 kr. Från att ha haft rätt till fyra veckors semester har de nu bara rätt till tio dagars ledighet. Jag förstår att de är upprörda och känner sig kränkta. Av den värdiga avslutningen på arbetslivet blev det inget, tvärtom. De frågar sig med all rätt: Kan detta vara rätt? Har statsrådet något svar till dem som har hamnat i den situationen?
Fru talman! Det är statsrådet Björn Rosengren som är ansvarig för arbetsmarknadspolitiken. Jag kan inte alla delar i det som Willy Söderdahl frågar om. Däremot har vi haft många diskussioner i regeringen om hur vi ska kunna skapa en värdig väg tillbaka till ett eget arbete för många av de grupper som stått utanför arbetsmarknaden under en väldigt lång tid, oavsett vad vi kallar det. Nu är det aktivitetsgarantin som är benämningen. Det är ett system som vi sätter en väldigt stor förhoppning till, som fortfarande är väldigt nytt men som redan utvärderas med olika resultat på olika håll i landet. I stort sett är jag övertygad om att om vi samlar alla insatser till ett och mera okomplicerat system, som tanken är med aktivitetsgarantin, ger vi en mer värdig väg tillbaka till arbetslivet. Det är trots allt det som arbetsmarknadspolitiken handlar om. Jag kan försöka återkomma med mer detaljer om Willy Söderdahl vill ha det.
Fru talman! Jag tror också att aktivitetsgarantin är ett steg i rätt riktning. Men den extra ersättning som de OTA-anställda fick var en stimulans för att man skulle gå från passiv a-kassa till en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Finns det några tankar i Näringsdepartementet på att återinföra ett stimulansbidrag som är generellt och som gäller alla, inte bara de tidigare OTA-anställda, för att man ska gå från en passiv a-kassa till en aktiv åtgärd?
Fru talman! Willy Söderdahl frågar om det finns några tankar på Näringsdepartementet. Vi har ganska många tankar. Nu är systemet med aktivitetsgarantin fortfarande relativt nytt. Jag är inte människa i dag att kunna svara på om arbetsmarknadsministern redan umgås med den typ av tankar som Willy Säderdahl frågar efter. Men jag lovar att återkomma direkt till frågeställaren. Det viktiga nu är att alla aktörer som har ett ansvar verkligen fyller aktivitetsgarantin med det reella innehållet så att fler människor får chansen att komma tillbaka till en egen försörjning och ett eget arbete. Där tror jag att vi är överens.
Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Lars Hyresrätten är en viktig och bra boendeform. Regeringen säger sig värna den och brukar i högt tonläge och med olika stopplagar försöka att ge sig på den ganska försiktiga ombildning som har skett av hyresrätter i allmännyttan i Stockholms stad så att de hyresgäster som så önskat kunnat köpa sin hyresrätt. Men faktum är att två tredjedelar av ombildningen sker bland de privata fastigheterna. Det är där den stora ombildningen har skett från hyresrätter till bostadsrätter. Det finns en del statsråd som har deltagit i detta, så ni kan fråga hur det går till. Orsaken är att det är dålig lönsamhet att förvalta och driva ett fastighetsbolag med hyresrätter. Det är lönsammare att sälja det till en bostadsrättsförening. Frågan är, med tanke på regeringens och statsrådets engagemang i frågan, vilka åtgärder Lars-Erik Lövdén är beredd att vidta för att göra det mera fördelaktigt att behålla hyresrätter i privata fastighetsbolag än att ombilda dem till bostadsrätter.
Fru talman! Jag tycker nog att Stefan Attefall ska prata med sina partikamrater i Stockholms kommun och i kranskommunerna. Det ni gör är att medverka till en kraftfull ombildning av hyresrätt till bostadsrätt. Det finns ett stort allmännyttigt bestånd som ni håller på att avveckla successivt. Har man den ingång som Stefan Attefall har, att markera att hyresrätten är en viktig och betydelsefull boendeform, ska man inte som parti medverka till att avyttra hyresrätter. Hyresrätten är en lönsam förvaltningsform och boendeform i dag. Den kan dock inte svara mot de avkastningskrav som ibland ställs av det privata näringslivet, att få en direktavkastning på 15 % och så där omkring. Jag vet inte vad Stefan Attefall vill rekommendera regeringen för att införa marknadshyror och se till att de boende får flerdubblade hyror i vissa lägen i Stockholms innerstad. Är det det Stefan Attefall menar så vill regeringen inte medverka till det.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till statsrådet Mona Sahlin. Vad avser storstads och integrationsministern att göra för att synliggöra de många som försörjer sig "svart" för att utföra städning och andra tjänster t.ex. i andras hem? Det här är en grupp som till stor del består av invandrarkvinnor och som till följd av bl.a. regeringens skattepolitik tvingas till en försörjning som inte ger inträde till de svenska socialförsäkringarna och trygghetssystemen.
Fru talman! Anna Lilliehöök frågade vad jag avser att göra för att synliggöra det svarta arbete som utförs, som det påstods här, mest av invandrarkvinnor. Jag måste nog säga att min uppgift är att se till att också invandrarkvinnorna får möjlighet till ett arbete med egen försörjning, med de tryggheter och socialförsäkringsmöjligheter som finns om man har ett öppet och "vitt" jobb. Däremot vill jag protestera bestämt mot att deras situation främst skulle bero på skattesystemet. Min bild är att den diskriminering som invandrargrupperna utsätts för på arbetsmarknaden är den största orsaken till att så många lever i det utanförskap som bl.a. det arbete som kallas för svart arbete är en del av. Det är min stora uppgift: Hur får vi bort diskrimineringen och ger dessa kvinnor möjlighet till att läsa svenska, få kunskap och ett vanligt arbete? Det handlar inte i första hand om skattesystemet. Moderaterna måste någon gång hitta något problem som inte går att lösa med att sänka skatten.
Fru talman! Jag har en fråga till miljöminister I veckan har vi, som det tidigare också refererats till, kunnat ta del av rapporter från forskarna i FN:s internationella klimatpanel, IPCC. Där säger de att den globala uppvärmningen ökar snabbare än vad man tidigare har trott och att tidigare prognoser stärkts om att människan är ansvarig för klimatförändringarna. Min fråga är: Tror ministern att dessa resultat påverkar de kommande klimatförhandlingarna i Bonn, och hur planerar ministern att vara pådrivande i klimatförändringarna nu under ordförandeskapet?
Fru talman! Jag hoppas och tror mig kunna säga att de nya uppgifterna, dessa skrämmande framtidsbedömningar, som nu en så stor del av vetenskapen ställer sig bakom, kommer att verka som en väckarklocka, inte bara i Sverige och i Europa utan också i de länder som vi har diskuterat så mycket om och som vi tycker inte tar tillräckligt allvarligt på miljöaspekterna på klimatpolitiken. Jag har också haft kontakter naturligtvis, inte minst med Jan Pronk, med mina kolleger och med representanter för de andra länderna för att förbereda ett framtida beslut. Jag tror att det faktum att USA redan nu genom Colin Powell har börjat fundera på hur man ska lägga upp det här arbetet tyder på att USA:s nya regering ser allvarligt på den här frågan, vilket är viktigt. Sedan handlar det också om att de här uppgifterna måste prägla EU:s arbete i miljöhandlingsprogrammet, som lades fram i går, men också i det arbete som pågår med att utveckla en klimatpolitik för EU och självfallet också, som vi talade om tidigare, för den svenska klimatpolitiken.

Fru talman! Cristina Husmark Pehrsson har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att öka tillgängligheten av nikotinersättningspreparat i syfte att minska cigarettkonsumtionen. Cristina Husmark Pehrsson anser att receptfria nikotinersättningsprodukter ska kunna försäljas på samma plats som cigaretter. Liksom Cristina Husmark Pehrsson anser jag att rökning är ett stort folkhälsoproblem och välkomnar förslag som kan bidra till att rökningen minskar. Läkemedel som innehåller nikotin kan vara ett hjälpmedel i vissa fall. Läkemedel är avsedda att, enligt läkemedelslagens definition, lindra eller bota sjukdom eller sjukdomssymtom. Vid godkännandet av läkemedel som innehåller nikotin har, som för övriga läkemedel, ingått en bedömning av doseringsregim, kontraindikationer, maningar till försiktighet vid vissa sjukdomar samt vid graviditet och amning. Liksom övriga läkemedel får dessa enbart säljas genom apotek, vilket ger möjlighet till information om läkemedlen och rådgivning på ett annat sätt än om de säljs i andra sammanhang. Dock har kommittén inte berört frågan om tillgängligheten av nikotinläkemedel. Betänkandet ska nu gå ut på en bred remiss, och regeringen kommer därefter att lägga fram förslag till åtgärder, bl.a. för att minska tobaksbruket. Jag kommer vid beredningen av förslagen bl.a. att uppmärksamma frågan om ifall det finns skäl att diskutera en ökad tillgänglighet av läkemedel som innehåller nikotin, t.ex. genom att även apoteksombuden får tillhandahålla dessa.
Fru talman! Jag konstaterar att vi är överens, socialministern och jag, om att tobaksrökning är den största ohälsobringande faktorn och att den orsakar mellan 6 000 och 8 000 för tidiga dödsfall per år i Sverige. Antalet är, som en jämförelse, tio gånger större än antalet offer som trafiken skördar. I dag röker i Sverige ungefär 19 % i medeltal, 16 % män och 22 % kvinnor. Det allvarligaste är de ohälsobringande faktorerna, som insjuknande i lungcancer osv. Glädjande nog kan vi konstatera att studier i dag visar att det aldrig är för sent att sluta röka. Man kan se positiva effekter även på dem som har rökt i många år. Inom parentes kan sägas, och som socialministern framför i sitt svar, att den olagliga importen av läkemedel över huvud taget i Sverige har tredubblats mellan åren 1998 och 1999 på grund av dålig tillgänglighet och höga priser. Ska vi få samma tendens när det gäller nikotinersättningsprodukter - att svenskar ska tvingas att inhandla produkterna utomlands för att det ska vara möjligt för dem att sluta röka, medan de fortfarande fritt kan köpa giftet som ger dem beroendet i Sverige - även om en licensiering skulle införas? Statens beredning för medicinsk utvärdering har nyligen publicerat en kunskapsöversikt vad gäller olika rökavvänjningsmetoder. Man konstaterar att nikotinersättningsmedel förbättrar möjligheterna för rökstopp, att de ges i lägre doser och upptas långsammare i kroppen. De ger också mindre abstinensbesvär. Ann Post, sjuksköterska vid Centrum för tobaksprevention i Stockholms läns landsting, pekar på att det finns en viss rädsla för att använda dessa produkter. Men att inte pröva de här medlen när annat är otänkbart är direkt, säger hon, i strid mot vetenskap och beprövad erfarenhet och att det inte finns något som tyder på att det skulle vara lika farligt att använda nikotinersättningsprodukter som att röka. Eftersom inte alla kommer att bli rökfria är produkten också, säger hon, given under graviditet och vid amning. Varför kan man då inte saluföra dessa produkter med lägre nikotinhalt när man kan saluföra produkter med högre nikotinhalt? Det är inte bara cigarettkonsumenterna som får i sig höga nikotinhalter. Det får också snusare. Genomsnittssnusaren får i sig en nikotinmängd som motsvarar ungefär 20-30 cigaretter per dag. Det kan man kalla för ett intravenöst dropp under dagen. För att förstå hur viktigt det är att kunna få nikotinersättningsprodukter när man behöver gäller det att vi vet hur det här fungerar. Det finns i hjärnan s.k. belöningscentrum med receptorer som är mottagare av dopamin, som stimuleras av nikotin. Dopaminet sprider sig i hjärncellerna och ger en känsla av välbehag. Vid regelbunden nikotintillförsel ligger dopaminhalterna ungefär 60 % högre än normalt. När man slutar röka sänks halten, inte bara till det normala utan ca 20 % under det normala. Det är då man får en dopaminbrist eller abstinens. Det ger depression, olust, likgiltighet för många och det finns då anledning för många att börja röka. Då gäller det, socialministern, att apoteken inte är stängda eller att man har många mil dit. Socialministern skriver också i sitt svar att apoteksombuden kanske kan få chansen att saluföra dessa preparat. Men affären är kanske stängd och man behöver hjälp här och nu. Kiosken kanske är öppen t.o.m. hos mig långt ute på landet.
Fru talman! Låt mig först kommentera detta allmänna resonemang om läkemedelspriserna. Det är inte sant. Studera noggrant den redovisning som Socialstyrelsen nu har kommit med om hälso och sjukvården, där det finns ett mycket spännande siffermaterial. Det visar att Sverige klarar läkemedelspriserna, i förhållande till övriga europeiska länder, alldeles utmärkt. Vårt system för läkemedelsförsäljning, med den monopolsituation som apoteket har, leder faktiskt till en effektiv läkemedelsdistribution och, jämfört med de flesta andra europeiska länder, till en lägre kostnad. Det är ett viktigt påpekande. Sedan över till detta med möjligheten att minska tobaksanvändningen. Det är viktigt att vi får ned rökningen liksom all annan tobaksanvändning. Det är alldeles sant att tobak utgör den allvarligaste hälsorisken. Men var sedan en smula försiktig när det gäller att bedöma ersättningsmedlen. Jag blir lite orolig när jag läser läkemedelsföretagens annonser, där man presenterar nikotintuggummina som krispiga med mentolsmak, att de smakar som tuggummi men ger samma stimulans som nikotin. Risken är - och det är den vi ska bedöma - att vi skapar ett nytt vaneberoende, att dessa tuggummin upplevs som godis men med nikotinets erfarenhet, och då står vi inför en ny allvarlig situation. Därför handlar det verkligen om att nikotinersättningsmedlen ska betraktas som läkemedel. Det handlar om att ge stöd och hjälp åt dem som vill komma ifrån ett tobaksberoende, och det får inte innebära en öppning för ett nytt beroende för dem som tidigare inte använt tobak. Det är ett problem att dessa ersättningsmedel inte finns tillgängliga. Visst är det ett bekymmer att vi accepterar försäljning av tobak, cigarretter eller snus i livsmedelsbutikerna, men att ersättningsmedlen bara finns i apoteken. Men läkemedelsindustrin har själv begärt att apoteksombuden ska tillåtas sälja ersättningsmedlen. Man uppvaktade regeringen i höstas med det kravet. Jag har lovat att vi ska bereda det kravet i anslutning till att vi lägger fram en proposition med anledning av Folkhäloskommitténs förslag. Vi ska då ta ställning till frågan. Jag är mycket positiv till att ha det så.
Fru talman! Vi har fortfarande inte diskuterat frågan om tillgängligheten av produkterna. Där vill tydligen socialministern fortfarande behålla monopolet. Tittar vi internationellt sett har rökningen uppmärksammats av WHO. Gro Harlem Brundtland har inom WHO prioriterat både tobak och malaria. Det är de två faktorerna som skördar flest offer i världen. Därför har Gro Harlem Brundtland och WHO under 1999 slagit fast att nikotinersättningsmedel ska vara lika tillgängliga som tobaksprodukter, där de finns till försäljning. Liknande tongångar har hörts av FN, som redan 1997 sade så. Det har sagts av Världsbanken, och många internationella läkarorganisationer har framfört liknande önskemål. Det gäller också läkare från Kanada, det land som socialministern brukar framföra som ett gott exempel. Också danska politiker har i kontakt med svenska forskare låtit meddela att beslut för att införa nikotinersättningsmedel i dagligvaruhandeln i Danmark kommer att fattas innan årets slut. I Norge ligger ett liknande förslag i det sociala departementet efter att ha varit ute på remiss till det norska tobaksrådet. Jag är orolig, socialministern, för att vi ska få en ny smugglingstendens över våra gränser. Denna gång kommer det att vara vi svenskar som får åka kanske till Norge och Danmark för att köpa preparat som gör det möjligt för oss att sluta röka men som inte kan köpas fritt i Sverige. Jag kan inte inse, socialministern, att vi ska försvåra när vi i stället borde underlätta. Jag är samtidigt medveten om filmreklamen osv., men den går säkert att balansera med god information. Jag kan i dag köpa nikotinersättningspreparat på apoteken, men därmed inte sagt att jag får information. Jag tror att vi också kan låta de försäljningsställen som säljer cigarretter och snus, med hjälp av utbildning, ge god information i samband med försäljning av nikotinersättningsprodukter.
Fru talman! Det helt avgörande problemet är användningen av tobak och nikotin över huvud taget. Detta är den stora utmaningen när det gäller folkhälsan och folkhälsopolitiken. WHO håller nu på att arbeta med en ny tobakskonvention, som man hoppas ska vara färdig inom de närmaste åren. Sedan får vi hoppas att alla stater ställer sig bakom den. Det handlar om att begränsa tillgången till tobak, det handlar om att vara strikt med redovisningen av tobakens innehåll, och det handlar om att begränsa möjligheten till marknadsföring av tobak. Möjligheten för den enskilde individen att komma ifrån sitt tobaksberoende är i förhållande till annat beroende trots allt mycket enklare. Här krävs stöd och en vilja till att lägga av tobaksanvändningen, och det krävs målmedvetenhet för den enskilde. För somliga kan nikotinersättningsmedel vara en viktig hjälp. Snuset presenterades som en möjlighet att sluta röka, men vi vet nu att en hel generation i Sverige har trätt in i nikotinberoendet på grund av snuset. Det gäller således att bedöma nikotinersättningsmedlen också som en nikotinprodukt och se till att de inte skapar ett nytt beroende. Det är det ansvaret vi har som politiker. Vi kan inte bara lättvindigt säga att alla ska få sälja detta. Jag kan inte med rent samvete säga att vi fattar beslutet utan att först ha prövat vilka risker det finns för att skapa ett nytt beroende. Det vill jag inte bidra till. Därför vill vi pröva möjligheten av att apoteksombuden, som har erfarenhet av hantering av läkemedel, också i sitt vanliga sortiment ska ha tillgång till nikotinersättningsmedel. Det är det det handlar om.
Fru talman! Jag vill kommentera en sak till i socialministerns svar, nämligen att den nationella folkhälsokommittén inte har berört frågan. I ett debattinlägg, Tobaken - folkhälsans största fiende?, från Nationella folkhälsokommittén framhölls vad gäller användningen av ersättningsmedlen att en ökad användning som ersättning för tobaksprodukter skulle sannolikt minska dödligheten i tobaksrelaterade sjukdomar, i alla fall vad gäller lungcancer och andra sjukdomar. Dessutom finns i slutbetänkandet, socialministern, en läsvärd reservation från min moderate kollega Leif Carlson, som handlar om att kunna erbjuda nikotinersättningsprodukter för att hjälpa till att sluta röka. Jag anser fortfarande att det regelsystem vi har i dag är föråldrat och knappast tillvaratar folkhälsans intressen. Jag blir lite orolig - jag hoppas att jag har fel - när det gäller att behålla produkterna i apoteksmonopolet, på apoteken och möjligtvis bland apoteksombud. Jag hoppas att jag har fel. Det finns en risk för att man vill behålla produkterna där för att värna apotekens vinster. Om produkterna behålls hos apoteken, eller möjligtvis apoteksombuden - som är ett steg i rätt riktning - finns det fortfarande begränsad tillgänglighet och det blir ingen konkurrens för produkterna. De blir dyra. Tänk om man underlåter att införskaffa dem därför att nikotinersättningsprodukterna är dyra och man inte har råd. Jag hoppas att socialministern är beredd att tänka lite längre när propositionen om folkhälsan ska läggas fram.
Fru talman! Cristina Husmark Pehrssons sista inlägg antydde att vi får bestämma oss för vad det är vi diskuterar. Diskuterar vi tobaksprevention, handlar det om att de som i dag är beroende av tobak ska ha tillgång till nikotinersättningsmedel i deras strävan att bli kvitt sitt oberoende. Prövar vi möjligheterna att också låta apoteksombuden ha nikotinersättningsmedel i sitt sortiment, är jag alldeles övertygad om att alla de som vill lämna sitt tobaksberoende och använda nikotinersättningsmedel för det kommer att få tillgång till det. Ska vi allmänt diskutera om läkemedelsindustrins möjligheter att marknadsföra sina produkter eller huruvida vi ska ha en marknad för läkemedelsdistribution och upphäva apoteksmonopolet får det ske för sig. Använd inte diskussionen om tobaksprevention i det syftet. Vi kommer att garantera att de som verkligen vill använda nikotinersättningsmedel för att bli kvitt sitt beroende kommer att få tillgång till det. Men vi vill förhindra att nikotinersättningsmedlet blir ett nytt avancerat godis för folk. Då skapar vi ett nytt beroende som vi skulle vara olyckliga över.

Gudrun Lindvall har frågat mig om jag avser att ta initiativ till en informationskampanj och andra åtgärder för att öka kunskapen hos människor om risker med ökad UV-strålning på grund av tunt ozonskikt och hur man undviker dem. Åtgärder mot uttunningen av ozonskiktet är ett problem som främst faller under Miljödepartementet, och därför begränsar jag mig till att svara på frågan om UV-strålning och ohälsa och vilka informationsinsatser som gjorts för att minska risken för solskador. Problemet med hälsorisker i utemiljön är ett viktigt inslag i Folkhälsokommitténs betänkande Nationella mål för folkhälsan. I utredningen tas bl.a. uttunningen av det skyddande ozonskiktet upp i Mål 7 om sunda inne och utemiljöer. Regeringen avser att återkomma med en proposition om nationella folkhälsomål under 2001. När det gäller kampanjer och tidigt förebyggande åtgärder har mycket gjorts. Sedan några år finns ett samordningsorgan benämnt Arbetsgruppen för förebyggande av solskador, AFSS, med representation av Apoteksbolaget, Arbetarskyddsstyrelsen, Cancerfonden, Cancerpreventiva enheten vid Karolinska sjukhuset, Folkhälsoinstitutet, Socialstyrelsen, Statens strålskyddsinstitut och Svenska Melanomstudiegruppen. Gruppen har verkat för en samordning av olika aktiviteter för att sprida information både till allmänhet och till sjukvårdspersonal. Flera broschyrer som riktar sig till allmänheten har producerats. Försäkringsbolaget Skandia har givit ut en mer detaljerad skrift om melanomsjukdomen till allmänheten. Cancerpreventiva enheten vid Karolinska sjukhuset har producerat en informationsskrift för olika aktörer i samhället. Exempel på sådana är bl.a. organisatörer av resor till sydliga länder. Samma grupp har producerat en video avsedd för skolungdom. Från Radiumhemmet utgår en video med information till sjukvårdspersonal och med ett innehåll som i första hand syftar till att öka kunskaperna om förebyggande verksamhet. Sammanfattningsvis vill jag framhålla att jag delar Gudrun Lindvalls oro för att människor inte skyddar sig tillräckligt mot skadlig solning. Därför är det bra att ett omfattande preventivt arbete pågår i Sverige i dag. Några initiativ från regeringen till kampanjer, utöver vad som här redovisats, planeras för närvarande inte.
Fru talman! Jag vill tacka för svaret. Jag tror att den här frågan kommer att diskuteras mycket framöver eftersom den är angelägen. Riskerna med solen kommer att öka. Bakgrunden till detta är alltså det uttunnande ozonskiktet. Det har varit känt på södra halvklotet. I Australien är man mycket noggrann med förebyggande hälsovård. Där har man lärt sig. Tidigare visste man inte vad som skulle ske med det uttunnande ozonskiktet, och i dag finns många cancerfall. 60 % av alla i Australien har någon gång sökt läkare för hudförändringar. Man kontrollerar alla fläckar. Man kontrollerar kontinuerligt barn i skolorna. Jag skulle önska att vi här i Sverige inte blir tagna på sängen om 10-20 år och säger: Oj då! Jag skulle önska att vi tar till oss den kunskap som finns i Australien i dag. Det finns en del i det svar som jag har fått som oroar mig. Det här handlar inte, herr minister, om solande. Det här handlar om vardagen, om att vara ute. Jag vet att den kampanj som bedrivits var vänd till vuxna människor som låg i solen och solade sig på playan. Det handlade också ofta om semesterresor till länder med intensivare solstrålning. Men det här handlar om något annat. Den här interpellationen handlar om Sverige och det uttunnande ozonskiktet som gör att vi får UV-strålning som är farlig. Det sker just i länder nära polerna. Där upplevs solen kanske inte som så stark, men det uttunnande ozonskiktet gör att den faktiskt är farligare än i många länder dit vi åker som turister. I Australien är man så noga med detta, framför allt när det gäller barn, att alla föräldrar är medvetna om riskerna. Föräldrar släpper inte ut sina barn utan kläder när det är sol. Faktum är att det är nästan lika farligt att vara ute när det är molnigt eftersom molnen inte filtrerar den farliga UV-strålningen. Många av oss har under den gångna sommaren upplevt att solen inte bara känns varm längre utan också stickig, och det är det som är det farliga. Det stickiga är UV Det jag skulle önska, och det jag vill diskutera med ministern, är att man faktiskt skulle våga göra någonting som kan kallas för skrämselpropaganda. Om det görs på ett riktigt sätt skulle det kanske göra att många som i dag är barn slipper hudcancer om 20-30 år. Det måste göras nu. Barn som i dag utsätts för UV-strålning är extra känsliga. Man vet att barnets hud är mycket känsligare än vuxna människors hud. Om man ska kunna ha en förebyggande hälsovård när det gäller malignt melanom måste barnen skyddas i dag. Som tur är finns det möjligheter att skydda. Träds lövverk strilar UV-strålningen på ett mycket bra sätt. Man vet att om barn är klädda under den tid de är ute, även under sommaren alltså, kan man undvika detta. Men då måste människor veta det. Den information som har gått ut där vi kunde se bilder där vuxna människor låg och solade i stekpannan var väldigt bra. Många människor vet i dag att man inte ska ligga och exponera sig i solen. Men hur många vet att det är farligt för barn att springa ute utan kläder en vanlig sommardag? Jag tycker att den information som har funnits har fyllt ett syfte. Men den information som behövs ska fylla ett annat, nämligen att upplysa människor om den situation som råder i Sverige i dag där ett tunt ozonskikt har skapat en farlig situation och där man inte leker i solen längre. Är ministern intresserad och villig att ta itu med denna fråga och skapa en sådan kampanj?
Fru talman! Det rimliga när det gäller samhällets ansvar är att upplysa om sådant som vi faktiskt vet och ansvarsfullt försöka tala om de risker vi löper. Det vi vet enligt den forskning som har bedrivits är att under den senaste tiden har malignt melanom varit det största problemet när det gäller ökningen av tumörsjukdomar. Enligt en rapport som Socialstyrelsen har lämnat och som skrevs av Ulrik Ringborg på Radiumhemmet har det i allt väsentligt att göra med våra förändrade solvanor, dvs. vårt sätt att numera vistas ute i solen. Det är alldeles uppenbart att problemet med ozonskiktet förstärker problemen. Men det vi ska upplysa om, och det sker också, är faktiskt hur vi ska skydda oss mot UV-strålning över huvud taget, och det oavsett hur det ser ut med ozonskiktet. Det sker också en omsorgsfull och varsam information. Jag tror att det skulle vara väldigt farligt att skapa ett intryck av att det i största allmänhet skulle vara skadligt att vara utomhus. Det finns det inga belägg för. Ingen forskning pekar på att detta skulle vara ett faktum. Men att visas ute i solen och under för lång tid utsätta sig för solens UV-strålning är riskfyllt. Det känner vi till sedan gammalt, men det gäller att informera om det. Det gäller naturligtvis, precis som den australiensiska studien visar, i högsta grad barn. Jag anser att den information som ges på det här området är korrekt. Jag är alldeles övertygad om att de allra flesta i Sverige känner till det här problemet. Vi har ett annat sätt att uppträda i dag beroende på den här kunskapen. En helt annan diskussion handlar om hur vi hanterar hela utmaningen med förändringar av ozonskiktet. Där skulle jag vilja rekommendera en debatt med den ansvariga ministern.
Fru talman! Jag är inte intresserad av att i den här debatten diskutera hur vi kommer till rätta med ozonskiktet. Det kan jag diskutera med Kjell Larsson. Jag menar att det i socialministerns sätt att diskutera inte finns den vilja att faktiskt ta problemet på allvar som jag hade hoppas möta. Jag vet att många vuxna människor i dag vet att man inte ska ligga och steka sig i solen. Men det är inte alls detta det här handlar om. Jag tycker att vi ska ta till vara de erfarenheter som finns i Australien av hur man ska hantera problemet. Där är man inte rädd för det som i Sverige kallas för skrämselpropaganda. Där har man lärt sig att det bara är genom information som människor kan lära sig att bete sig på ett riktigt sätt. Där tar man detta på mycket stort allvar. Varje förälder vet hur de ska göra för att skydda sina barn från att få cancersjukdomar orsakade av UV-strålning i framtiden. Jag vill med bestämdhet hävda att svenska föräldrar inte har den kunskapen i dag. Om det vore så att den kunskapen fanns i Sverige skulle inte lekplatser, skolgårdar och ställen där barn finns vara en asfalterad öppen yta. Åk runt, socialministern, och titta på hur lekplatser utanför daghem ser ut! Det är en öppen yta där barn exponeras för solen. Jag har också pratat med många som jobbar i barnverksamhet och också med många föräldrar. De blir förskräckta när jag berättar vad forskare säger. Jag har skrivit en motion om detta. Den kom till sedan en forskare under ett föredrag om miljöbalken i Södertälje förklarade hur hon skulle önska att man agerade i Sverige. I den församlingen, som ändå var en församling med människor med stort miljömedvetande och kunnande, väckte hennes synpunkter en väldigt stor förskräckelse. Hon menar att det snart är för sent att börja informera om vilka effekter ozonskiktet har i Sverige. Människor vet inte. Jag har all respekt för den information man har lämnat om solande. Men små barn solar inte. Det är väldigt få barn i ett-, två-, tre-, fyraårsåldern som ligger och fläker sig. Barn leker i solen. Man åker till stranden, klär av ungarna och så leker de i solen. Det är precis det här - det vardagliga beteendet - som kan orsaka att barnen tillhör en grupp som inom 10, 15, 20, 30 år får malignt melanom. Det får de därför att de i dag inte skyddas. Jag tycker att det är nödvändigt att gå ut med information som har en annan infallsvinkel. Jag skulle också vilja att regeringen kanske gick ut i kommunerna och diskuterade det här. Vilka åtgärder vidtar ni i kommunerna för att se till att barnen inte exponeras för mycket för solen? Har ni planer på att plantera träd på skolgårdarna och på lekplatserna utanför daghemmen? Hur arbetar ni med den här frågan? Det finns många planer som kommunerna ska ha. Det här tycker jag skulle vara en plan som kommunerna skulle ha - hur ska man se till att barnen i kommunen inte exponeras i onödan för UV-strålning? Jag tycker inte att man får förminska det här problemet. Då gör man människor en otjänst. Rätt som det är kommer vi att stå där med ett allt ökande antal cancerfall. Och då går det inte som ansvarig minister att säga: Jag hade ingen aning om det. Vi vet nu. Vi måste ta till oss de australiensiska erfarenheterna och vidta åtgärder nu. Jag önskar att jag får ett positivare svar i den här rundan.
Fru talman! Jag tror att Gudrun Lindvall gör sig skyldig till den form av skrämselpropaganda som många är rädda för. Vi vet ganska mycket. Svensk forskning, internationell forskning, vet ganska mycket om de problem som UV-strålningen bidrar till. Om vi ska diskutera miljöpolitik handlar det naturligtvis om en rad åtgärder som måste vidtas. Det kan vi lämna åt sidan. Men när det gäller UV-strålning vet vi ganska mycket. Glöm inte bort att vistelse utomhus och en viss solstrålning faktiskt också har positiva effekter. Vad forskningen pekar på är den intensiva solbestrålning som leder till faktiska brännskador eller till allvarlig påverkan på huden, som leder till problem. Det gäller för oss alla att undvika den typen av solbestrålning, och det gäller för oss som föräldrar att se till att barnen inte utsätts för det. Men att skapa ett intryck av att det över huvud taget skulle vara farligt att var utomhus skulle vara att sätta krokben för mycket av övrigt folkhälsoarbete för att skapa ett friskare Sverige. Det gäller att vara omsorgsfull i fråga om vilken information man ska ge. Det gäller att ge rätt råd och se till att alla skyddar sig mot den solbestrålning som faktiskt är farlig.
Fru talman! Den här frågan var tydligen nödvändig att väcka eftersom vi fortfarande befinner oss på ett stadium där vi diskuterar det här som skrämselpropaganda. Min avsikt är inte att sprida skrämselpropaganda. Min avsikt är att på ett nyanserat sätt få igång en diskussion. Det minsta man kanske kan begära är att det ges information på daghemmen för dem som arbetar med barn. Det här handlar inte - vilket insatser i Australien har visat - om att ligga och sola. I Australien är man mycket noga. När det gäller arbetarskyddet är man mycket petig. Socialdemokraterna brukar vara noga med arbetarskyddet. Vi kan fråga oss: När kommer arbetarskyddsregler för människor som har utomhusarbete där man ofta kanske är lättklädd under sommaren? Sådant förekommer inte i Australien. Där är man alltid klädd när man arbetar utomhus. Jag skulle önska att de australiensiska erfarenheterna tillämpades i Sverige. Jag förstår att den här frågan är tidigt väckt. Det är lätt att få till svar att man bedriver skrämselpropaganda. Men jag anser att det här är ett mycket allvarligt problem. Det vi inte gör i dag märks inte förrän om 20, 30 år. Därför får vi försöka jobba vidare med detta på olika sätt i riksdagen. Det kanske är dags att ordna ett seminarium om det hela med de forskare som inte skräder orden när de är ute, som tycker att det sker för lite och som menar att vi i Sverige inte tar dessa erfarenheter från södra halvklotet på allvar - nu när vi faktiskt har samma situation när det gäller ozonhål som man har där. Jag avser att återkomma i frågan. Jag tycker att det är märkligt att socialministern inte har en enda åtgärd att föreslå.
Fru talman! Jag försökte ganska tålmodigt berätta om alla de aktiviteter som sker. Frågan som jag svarade på var om regeringen utöver de kampanjer som redan bedrivs avser att vidta ytterligare åtgärder. Jag anser inte med dagens kunskap att det behövs ytterligare kampanjer. Den information som ges och det som nu görs runtom i samhället tycker jag är alldeles utmärkt. Det skapar den kunskap som var och en av oss behöver. Det skapar kunskap hos personalen på dagis och i skolan för att möta problemen. Det är klart att vi måste vara vaksamma på utvecklingen. Men det finns en risk för att vi skapar ett intryck av att det i största allmänhet skulle vara skadligt att vara utomhus. Det var det jag försökte varna för. Skapa inte det intrycket. Ska vi skapa ett folkhälsoarbete som fungerar och få ett friskare Sverige är det viktigt att också barn tryggt kan vistas utomhus.

Fru talman! Elver Jonsson har frågat mig dels vad regeringen är beredd att vidtaga för åtgärder för att hejda den alltför tidiga alkoholdebuten bland ungdomar, dels vilka delmål Sverige har uppfyllt av det åtagande som regeringen gjorde vid 1995 års WHO möte i Paris, dels vilka frågor och krav regeringen är beredd att resa under Sveriges ordförandeskap för att främja nykterhet, annan drogfrihet och folkhälsa inom unionen. Elver Jonssons frågor är så omfattande att jag inte kan ge annat än ett översiktligt och knapphändigt interpellationssvar på dem. Regeringen överlämnade den 12 oktober förra året propositionen Nationell handlingsplan för att förebygga alkoholskador till riksdagen. Enligt handlingsplanen ligger målet för Sveriges alkoholpolitik fast. För att stödja genomförandet av handlingsplanen har regeringen avsatt 450 miljoner kronor under tre år. Insatser för barn och ungdomar är särskilt viktiga. En kommitté med uppgift att svara för insatserna på nationell nivå ska tillsättas. Huvudinriktningen för den nationella alkoholpolitiken ska vara att stimulera utvecklingen av målinriktade och samordnade förebyggande insatser på kommunal nivå och stimulera ökad samverkan mellan lokala aktörer. Stödet till särskilt utsatta grupper bör utvecklas och förstärkas för att motverka ökade alkoholskador. Särskilt angeläget är bl.a. att den generella kompetensen om barns behov ökar hos vuxna som i sitt arbete kommer i kontakt med barn och unga, att barn och unga erbjuds stödåtgärder i ett tidigt skede och att samverkan mellan kommuner och landsting utvecklas så att barn med behov av stöd får adekvat hjälp. Insatserna för att informera om och skapa opinion kring bruket av alkohol behöver förstärkas. Tillsynen över försäljning och servering av alkohol behöver skärpas. För att skydda framför allt ungdomar bör åtgärder vidtas för att hindra marknadsföring av alkoholhaltiga lättdrycker. Debutåldern för alkoholkonsumtion måste skjutas upp. Folkhälsoinstitutet ska få i uppdrag att, i samverkan med Skolverket och i samråd med Svenska Kommunförbundet, analysera vilka insatser som kan stärka den alkoholskadeförebyggande verksamheten i skolan. Vid 1995 års WHO-möte i Paris slogs ett antal etiska principer och mål fast, bl.a. att alla människor har rätt till en tillvaro som är skyddad från negativa följder av alkoholkonsumtion, att alla har rätt till information och utbildning om alkoholkonsumtionens konsekvenser och att alla som inte vill dricka alkohol ska fredas från påtryckningar. Vid mötet antogs också strategier för nationella handlingsplaner. Enligt strategierna ska handlingsplaner bl.a. omfatta information om alkoholkonsumtionens följder, verka för begränsad tillgång till alkohol, omfatta kontroller av reklam för alkoholhaltiga drycker och stöd till ideella organisationer. Det är således inte fråga om mål och åtgärder som man direkt kan konstatera är uppfyllda eller inte, utan det rör sig i stället om mål som kräver ett kontinuerligt arbete. I Sverige bedrivs sådant arbete. Jämfört med många andra europeiska länder har Sverige också varit relativt framgångsrikt i att begränsa alkoholkonsumtionen och alkoholens skadeverkningar. WHO antog för övrigt under hösten 1999 en europeisk handlingsplan för perioden 2000-2005, och den har utgjort en viktig grundsten för arbetet med den svenska handlingsplanen. Sverige har vid ett flertal tillfällen framfört, och fått stöd för, att det bör vara möjligt att utveckla en sektorsövergripande alkoholstrategi inom EU utifrån ett folkhälsoperspektiv, särskilt mot bakgrund av att alkoholrelaterade problem bland unga människor uppges öka i många av EU:s medlemsstater. Sverige har föreslagit ett ökat EU-samarbete beträffande unga och alkohol, alkohol och trafik, alkoholskatter, illegal alkoholhandel och informations och erfarenhetsutbyte för att utveckla det förebyggande arbetet på arbetsplatser, under graviditet, i skolan och inom primärvården. Ett utvecklat samarbete behövs också vad gäller mätning av konsumtionsnivåer och olika indikatorer för missbruk och behandlingsbehov. Sverige prioriterar arbetet med att lyfta fram frågorna om alkohol och dess betydelse för folkhälsan i syfte att bidra till arbetet med att utveckla en gemenskapsstrategi för att minska alkoholens skadeverkningar inom unionen. Den 19-21 februari genomförs också, på svenskt initiativ, en europeisk WHO-ministerkonferens om alkohol. Temat är unga människor och alkohol. Bl.a. på svenskt initiativ har kommissionen tagit fram ett förslag till rådsrekommendation avseende barns och ungdomars dryckesvanor. Förhoppningen är att rekommendationen kan antas under det svenska ordförandeskapet. På narkotikaområdet kommer ordförandeskapet att bl.a. ägna uppmärksamhet åt arbetet med att förebygga narkotikamissbruk bland ungdomar. Det svenska ordförandeskapet avser också att stärka unionens profil när det gäller andra folkhälsofrågor. Den nya hälsostrategin utgör ett viktigt redskap i detta arbete. Ramprogrammet om folkhälsa bör antas och arbetet med att säkerställa en hög hälsoskyddsnivå fördjupas. Tobaksfrågan och blodsäkerheten är andra viktiga frågor under Sveriges ordförandeskap.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Socialministern tyckte att det var en stor fråga. Den är stor, och den hänger samman med många andra komponenter. Frågan och dess storlek indikerar väl också att jag ställer förhoppningar till socialministern. Låt mig säga i denna begränsade krets att socialministern har ökat både sin kompetens och kunskap i drogfrågan, så jag säger: God fortsättning. Alkohol och andra drogfrågor är tunga och svåra. Det dricks för mycket, med skador och död i förlängningen. Ungdomar förlägger sin debut alldeles för tidigt, och folkhälsan sammantaget får stora påfrestningar på grund av alkohol och andra drogers framfart. Frågan är alltså inte om, utan hur vi ska komma till rätta med problemen. Svaret andas en allmän välvilja, en hel del redovisningar, mycket mål och planer, eller för att citera bevingade ord: De skarpa förslagen saknas. Alkoholpolitiken är och måste i första hand vara en social fråga. Den har i hög grad blivit en fråga om service och förment rättvisa i näringspolitiken. Där behöver socialministern all support för att kunna hävda den sociala linjen i alkoholpolitiken. Några saker som gjorts är bra. OAS-gruppen är avhängd från socialdepartementet. Riksdagen sade ju för övrigt nej till försöket. Regeringen framhärdade i en prövoperiod, men nu upphör den. Det är bra. I den mån socialministern har drivit en sådan linje är det hedervärt. Man måste ju inse att det är en befängd tanke att ett så tydligt särintresse som alkoholbranschen ska släppas in och sitta vid regeringens sociala rådsbord. Det ser ut som om socialministern har engagerat sig för att hålla tillbaka skattesänkarkraven. Där behöver han all support, och vi i riksdagen bör känna en plikt att stödja sådana ansträngningar. Ett inslag i senare års alkoholpolitik har ju varit att bekämpa svartspriten. I en rapport från den s.k. KAMEL-gruppen om svartsprit och total alkoholkonsumtion 1996-2000 redovisas att svartspriten har gått ner med 30-50 %. För det senaste året beräknas svartspritens andel av den totala spritkonsumtionen vara ca 15 %. Två år tidigare var den 20 %, och fyra år tillbaka hela 27 %. Utredningsgruppen konstaterar att om den illegala spriten var drygt en fjärdedel av den totala spritkonsumtionen för 2000 var motsvarande andel 1996 och 1998 så mycket som en tredjedel. Av detta kan man dra slutsatsen att det går att få en konsumtionsminskning, i detta fall på illegala spritvaror, om problemet aktualiseras och påtalas, och påföljder hävdas. Det är därför bra att införselkvoten på sprit fortfarande är oförändrat en liter per person. Det visar att svartspritens minskning inte är beroende av spritskattesänkningar eller en ökning av införselkvoterna på just sprit. Socialministern svarade egentligen inte på min fråga om vilka slutsatser vi drar av 1995 års WHO möte i Paris, där jag efterlyste en redovisning av vilka delmål vi uppfyllt, utan talade om vad mötet beslöt. Sedan dess har det för svensk del inte hänt särskilt mycket i den sociala anda som låg bakom Parismötets slutsatser. Vi har flera statliga beslut som har dragit åt motsatt håll. Införselkvoten har blivit generösare. Utskänkningstillstånden har ökat i hög fart. Vi har lördagsöppet på Systemet i en stor del av landet. Fler systembutiker ska etableras. Skattesänkningar på framför allt öl är genomförd, och kontrollen över åldersgränser är starkt misskött. Därtill kommer att vi har fått en ledning på det statliga Systembolaget som i bästa krämarstil kränger alltmer av sitt sortiment. Även om uppgången har varit måttfull ser man det som en framgång. Systembolaget talar nästan enbart om service, till synes ganska fri från synpunkter om de alkoholskador som åstadkoms.
Fru talman! Jag tror att Elver Jonsson och jag i väsentliga stycken har samma hållning och uppfattning när det gäller alkoholfrågan. Men jag tror att vi på någon punkt skiljer oss åt. Det gäller den diskussion som förs mellan regeringen och vissa delar av den svenska nykterhetsrörelsen när det gäller frågan: Var går balanspunkten mellan tillgänglighet och restriktion? Frågan är svår med tanke på de utmaningar vi just nu ställs inför, inte bara som en följd av EU samarbetet utan faktiskt också som en följd av att vi i större utsträckning lever i en internationell omvärld. Min uppfattning är att vi kan möta de internationella utmaningarna med en klok och sammanhållen alkoholpolitik. Jag tror att det är möjligt att vara mycket restriktiv när det gäller frågan om åldersgränser och när det gäller frågan om vem som ska ha rätt att sälja eller servera alkohol. Jag tror att man kan vara ambitiös när det gäller att informera om alkoholens skadeverkningar och vara tuff när det gäller det förebyggande arbetet. Jag tror att man kan vara generös när det gäller att ge stöd åt alla folkrörelser som arbetar på området för att skapa en medvetenhet om alkoholen som folkhälsoproblem. Jag tror att det är möjligt att med denna bakgrund också acceptera en viss ökad tillgänglighet för att förhindra - och det är det som är Systembolagets strategi - att vi får inköpsmönster som är illegala eller grundar sig på inköp som vi inte kan kontrollera. Det är svårt att säga exakt var balanspunkten finns. Provet med lördagsöppet handlar ju om att försöka se till att Systembolaget har en viss ökad tillgänglighet för att alternativa inköpsmönster inte ska etableras. Diskussionen om spritskatterna kommer att bli en lika svår fråga. I ett läge där vi tvingas acceptera EU:s införselkvoter finns det en risk att vi får en växande del av våra alkoholköp utomlands eftersom det är stora prisskillnader. Jag vet inte exakt var gränsen går. Hittills kan man konstatera att det inte funnits några skäl till skattesänkningar, vilket har varit viktigt. Men den utmaningen kan komma. Vi kan behöva se över skattesatserna. Det har jag förklarat. Än så länge finns det inte något förslag om detta, men det är lika bra att vi förbereder oss på att vi får ta en sådan diskussion. För att kunna möta en sådan utmaning och göra det möjligt att anpassa våra skattesatser i någon mån måste vi skärpa alla de instrument vi faktiskt förfogar över, när det gäller utskänkning, handel, ålderskontroller och annat. Vi har utlovat att under våren komma med en rad förslag som gäller just våra kontroller över försäljning och utskänkning. De förslagen kommer vi tillbaka till senare under våren.
Fru talman! Socialministern säger att vi bör eftersträva att nå fram till balanspunkten. Utan att försöka vitsa är ju den minst sagt flytande. Socialministern säger att vi är överens om en hel del när det gäller åldersgränser osv. och att vi behöver en klok politik. Det är inte svårt att skriva under på det. Problemet är ju att vi inte är helt samstämda när det gäller vad den åtgärden skulle vara. Fru talman! Jag tycker t.ex. att tillgängligheten är alldeles för stor också i grupper som socialministern otvetydigt menar - jag uppfattar det så - inte ska ha tillgång till att köpa eller konsumera innan det är lagligen tillåtet. I kommentaren till Systembolagets verksamhet sade socialministern inte något om det som jag tog upp, nämligen om lusten att expandera volymerna och om bristen på sådant socialt tänkande som man haft i tidigare ledningar för Systembolaget. Det skulle vara bra om socialministern utan att utöva ministerstyre kunde erinra om detta. Det har här talats om att vi var tvungna att lägga oss för EU:s införselkrav. Vi var långt ifrån ense om hur det var med detta här i riksdagen. Men när vi från Sveriges sida backade på den punkten är det väl dags för en framgång för oss. Varför inte mycket hårt driva det rimliga i att driva prisinstrumentet? Flera andra länder erkänner dettas betydelse. Det vore dags att de övriga länderna i den harmoniseringsiver som förekommer kunde höja sina priser. Slutsatsen är ändå att det är viktigt att skydda ungdomar från alkoholen. Socialministern ger mig rätt i att debutåldern är på tok för låg och att det gäller att höja den. På tal om EU visade det sig att det inte gavs några särskilt goda signaler vid mötet i Norrköping. Plötsligt utanordnades särskilda utskänkningstillstånd för att medge ett mer flödande alkoholutbud än i vanliga fall. Jag tror att det är fel signal. Jag undrade i brödtexten till min interpellation hur det skulle vara om socialministern och den svenska regeringen proklamerade en vit vecka i Europa. Någon kan säga att detta är utopiskt, men det skulle onekligen väcka debatt. Det skulle vara en klar signal om att Sverige önskar en återhållsamhet i sådana här frågor. Det handlar självfallet inte om något totalförbud, men beslutsfattare och andra, vuxna människor, kan inse att det flödar alldeles för mycket. Vi har den goda föresatsen att skydda barn och ungdomar från en debut i tidig ålder, något som är så förödande. Jag uppskattar att socialministern liksom jag är helt entydig på den punkten. Vi får också rapporter om smuggelsprit. Vi har senast i går och i dag fått rapporter om att det förekommer gränsöverskridande verksamhet. En tullare har sagt att 40 % av smuggelspriten är avsedd för Norge. Den delas i Värmland upp i småposter för att smidigare kunna tas över gränsen. Jag tror att tullen och polisen behöver få ett stöd som kan leda till att vanliga vuxna avhåller sig från att bli smuggelkurirer. Socialministern har säkerligen i rockärmen något mer att berätta för kammarens ledamöter som skulle kunna vara till vägledning också på den kommunala nivån. Det är där som mycket av alkoholutvecklingen och andra drogproblem har sin utgångspunkt i det praktiska vardagslivet.
Fru talman! Elver Jonsson vet troligen att vi just nu bereder propositionen om de resterande delarna av alkoholpolitiken, alltså frågan om kommunernas tillsyn, möjligheterna att etablera en effektiv tillsyn, frågor om åldersgränser, utskänkningstillstånd o.d. Jag ber därför att få återkomma relativt snart med förslag på dessa punkter. Vi kommer under våren med en proposition på de här områdena, som framgår av handlingsplanen. Jag tror att vi då kommer att få anledning att föra en debatt. I många frågor skulle jag tro att Elver Jonsson och jag kommer att stå tillsammans på samma sida om barrikaden, eftersom vi gör samma bedömningar. Till de enskilda frågorna ska jag alltså be att få återkomma. Däremot vill jag till att börja med kommentera frågan om Systembolagets ledning. Jag har inte haft anledning att kritisera Systembolagets nya ledning. Jag tycker att den sköter sitt uppdrag. Det som den nu ska göra är att leva upp till ambitionen om en balans mellan tillgång och efterfrågan. Den har haft i uppdrag att genomföra försöket med lördagsöppet och att se till att Systembolaget lever upp till de krav på tillgänglighet som har ställts. Jag har alltså ingen anledning att framföra kritik mot Systembolagets ledning. Vad gäller EU är det säkerligen för många i den svenska alkoholpolitiska debatten överraskande att så många länder i EU faktiskt är intresserade av en diskussion med "svenska förtecken". Man möter problemen på samma sätt som vi. Vi har en ambition att på hälsovårdsministermötet den 31 maj kunna ta ett beslut om en resolution om en gemensam strategi för att förebygga alkoholskador i Europa. Vi vill också att rådet där ska uttala sig för behovet av en större harmonisering på skattesidan. Vi utgår från att att de gemensamma minimiskattenivåerna ska kunna höjas för att man ska kunna möta problemen. Det är klart att om vi får en utveckling i Europa där man gemensamt höjer alkoholskatterna till en gemensam nivå, blir det också lättare för oss att hantera våra utmaningar. Så länge som det är mycket stora differenser riskerar vi dock att få ett inköpsmönster som vi inte önskar oss. Det långsiktiga målet måste vara att vi ser alkoholfrågan som en europeisk fråga.

Fru talman! Jag nickar instämmande till den senare delen av appellen. Jag skulle återigen vilja säga vad jag någon gång tidigare har sagt till socialministern, att han med sitt bästa budskap i socialpolitisk mening faktiskt borde gå ut och föra fram det utanför den här kammaren i sammanhang där det är fler lyssnare. Det betyder väldigt mycket vad ett ansvarigt statsråd säger. Vi har sett att statsministern tagit till orda och sagt vad han tänker om kött och fläskkorv. Genast uppstod stor oro, och försäljningen sjönk dramatiskt. Lek med tanken, socialministern, att ni gör något motsvarande! Jag tror inte att någon kommer att kritisera statsrådet Engqvist om han kunde säga att man under den aktuella perioden på Systembolaget har sålt betydligt mindre. Det skulle vara en god puff för folkhälsan. Det låter intressant och jag bejakar den uppfattningen att det i EU-länderna finns ett intresse för svensk och nordisk alkoholpolitik, eftersom den har varit framgångsrik. Socialministern hänvisar till det möte som ska hållas framöver. Man behöver egentligen inte göra mycket mer än hålla sig till slutsatserna från WHO-mötet i Paris. De var mycket långtgående och socialt progressiva. Det kan väl också passa bra att att använda den typen termer i statsrådsproklamationer. Problemet var inte vad man skrev - det var fantastiskt bra - utan att man stannade vid att bli resolutionens hörare, inte dess görare. Hade man blivit det, skulle jag tro att det redan hade satt sina spår. Rekommendationen blir alltså närmast: Dacapo på Parismötets slutsatser, och skrid sedan till verket!
Fru talman! Bara en liten kommentar till det allra sista. Jag har under mycket lång tid varit EU-vän. Jag menar att Sverige bör spela en aktiv roll i den europeiska gemenskapen. Jag har blivit alltmer befäst i min hållning när jag har sett hur EU fungerar när EU är som bäst. När EU väl bestämmer sig för att utveckla en strategi som följs av handlingsplaner och av direktiv är det effektivt. Det som vi nu ska sträva efter är att se till att ministerrådet ger kommissionen i uppdrag att utarbeta en strategi och komma tillbaka med förslag. När EU-kommissionen verkligen har fått det uppdraget och sätter i gång ett arbete, leder det till resultat. Man kan säga att det som möjligtvis skiljer EU från andra internationella samarbetsorganisationer är att EU är effektivt. Jag hoppas därför att vi ska kunna få ett beslut om en gemensam strategi på alkoholområdet innan vi avslutar vårt ordförandeskap. Får vi det vet vi att det sätts i gång en apparat som faktiskt är mycket effektiv. Jag skulle önska att vi får en utveckling i Europa där man bestämmer sig för en gemensam strategi kring några grundläggande principer. Vi är ganska optimistiska om att få det, just därför att det övriga Europa ser att vi har varit relativt framgångsrika. Även vi har mycket stora problem, och vi ska inte förhäva oss, men på många områden har vi varit framgångsrika, och man vill gärna lyssna till våra erfarenheter.

Fru talman! Cristina Husmark Pehrsson har frågat finansminister Bosse Ringholm om vilka åtgärder han avser att vidta för att klara finansieringen av äldreomsorgen på kort och på lång sikt om det inte föds fler barn. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Inledningsvis vill jag påminna om den demografiska utveckling som Sverige har genomgått under de senaste två decennierna. Sedan år 1980 har antalet äldre över 65 år ökat med 13 % och de över 80 år med 75 %. Enligt Statistiska Centralbyråns prognoser kommer antalet äldre över 65 år att öka med 33 % fram till år 2020 och de över 80 år att öka med 13 %. Det innebär att ökningen av de äldre över 80 år har varit större under de senaste tjugo åren än vad prognoserna visar för de kommande tjugo åren. Trots denna mycket stora ökning av antalet äldre över 80 år och 1990-talets ekonomiska kris har Sverige klarat att även under denna period solidariskt finansiera äldreomsorgen med skattemedel. Den förbättrade ekonomiska situationen i Sverige har genom bl.a. ökad sysselsättning medfört ökade skatteintäkter för kommunerna. Det är regeringens bedömning att detta tillsammans med de ökade statsbidragen ger kommunerna bättre förutsättningar att klara av finansieringen av nuvarande och framtida behov inom äldreomsorgen. När det gäller det långsiktiga perspektivet beslutade regeringen, som Cristina Husmark Pehrsson känner till, i december 1998 om direktiv till en parlamentarisk äldreberedning som fick i uppdrag att skapa förutsättningar för en långsiktig utveckling av äldrepolitiken. Beredningens analyser och förslag ska utformas utifrån förhållanden i samhället som berör äldres situation fr.o.m. år 2005 och åren därefter. Uppdraget omfattar ett stort antal områden som berör äldres livssituation, däribland vård och omsorg. Beredningen ska redovisa resultatet senast den 1 maj Avseende de låga födelsetalen beslutade regeringen den 7 december förra året att tillsätta en arbetsgrupp som ska analysera vilka faktorer som påverkar barnafödandet. Arbetsgruppen har till uppgift att systematisera befintliga kunskaper och fakta om vilka faktorer som påverkar barnafödandet, och då särskilt de faktorer som samhället kan påverka. Arbetsgruppen ska vara färdig med sitt arbete den 30 juni 2001. De senaste rapporterna om antalet födda visar en långsam ökning. Det finns därmed tecken på att vi på sikt kan nå prognosen om 1,8 barn per kvinna i fruktsam ålder. Möjligheterna att i framtiden klara finansieringen av välfärd för äldre, och för barn, är inte enbart beroende av födelsetalen. Även andelen av befolkningen i förvärvsarbete och den faktiska pensionsåldern är avgörande faktorer.
Fru talman! Det var stora rubriker i Aftonbladet den 9 november år 2000. Det stod: Göran Persson vädjar. Skaffa fler barn, annars blir det kris. Inne i tidningen står det mycket om finansiell kris och svårigheter att klara äldreomsorgen i framtiden. Därför ställde jag interpellationen till Bosse Ringholm med tanke på att det inte bara handlar om äldreomsorgen utan också om färre skattebetalare. Men jag accepterar naturligtvis att socialministern och jag tar den här debatten. Socialministern inledde sitt svar med att presentera en statistik över äldre. Vi är helt överens. Födelsetalen sjunker, och medellivslängden ökar. Det är nog ett känt faktum för allihop. Vi får en obalans när allt färre ska försörja alltfler. Låt mig påminna om att det år 1970 fanns elva förvärvsarbetande per 80-åring. I dag har vi fem sex personer som arbetar per 80-åring. När jag kommer att bli 80 år säger statistiken att det kommer att finnas ungefär två personer. Det är inte konstigt att man talar om kris. Statistiska centralbyrån prognostiserar också att det framtida födelsetalet ökar från dagens 1,5 till 1,83. Det är långt ifrån dagens. Vi kan också konstatera att SCB:s befolkningsprognos har underskattat medellivslängden förr, så varför inte också denna gång? Just nu befinner vi oss på en demografisk platå. Därför har också kostnaderna, som socialministern säger i sitt svar till mig, kunnat hållas på en rimlig nivå. Däremot har vi sett neddragningar av personalen, t.ex. inom hemtjänst. 30-talskullarna är små, och 40-talisterna väntar på sin pension. Först omkring år 2008 sätter det fart. Kombinerar vi SCB:s prognos om ökad livslängd med antagandet om det lägsta antalet födslar - Tyskland har t.ex. 1,3 - kommer en fördubbling av äldreförsörjningskvoten att ske i jämförelse med i dag. Det vore dramatiskt. Dessutom finns det nya siffror som visar att så många som hälften av alla 60-åringar har trappat ned arbetet inför pensionen. Vi vet att det egna företagandet upphäver pensionsåldern. Därför vore det intressant att i detta sammanhang också titta på småföretagens villkor och hur man kan underlätta för dem. Den förra uppgången av antalet pensionärer vi hade klarade vi ekonomiskt genom arbetskraftsinvandring, kvinnornas intåg på arbetsmarknaden och att sambeskattningen slopades. Jag kan fråga mig hur socialministern tänker sig att vi ska klara det denna gång, när vi inte har detta att tillgå. Barnafödandet och antalet förvärvsarbetande kommer inte att slå någon all time high i tillväxt, och inte heller ekonomin. Vad säger man om tillväxten i ekonomin i framtiden? Vi kan bl.a. titta i dagens DN. Där framför generaldirektör Anna Hedborg sina farhågor om finansiering av äldreomsorgen på sikt. Det är inte första gången som hon deltar i debatten. Hon satt som ordförande för en ESO-rapport som togs fram, 2000:13. I den rapporten beskrivs hur framtidsutsikterna ser ut ekomomiskt. Tillväxten är nu stark, men den kommer att plana ut och bli negativ. Inflationen är nu negativ, men det är risk för boom när 40-talisterna börjar ta ut sina pensioner. Bytesbalansen är nu positiv, men den kommer att försvagas. Samtidigt jobbar allt färre och alltfler blir äldre. Hur ska socialministern förbereda för ett sådant scenario?
Fru talman! Befolkningsförändringarna och den förändrade demografin har under ett antal år skapat en ganska förvirrad diskussion om vad de innebär. Det första misstaget debattörerna gjorde var att tro att vi lever längre därför att vi är sjuka under längre tid. I själva verket lever vi längre därför att vi är friska under längre tid. De 80-åringar vi diskuterar är ett annat slags 80 åringar än de jag mötte när jag var ung. Det är helt enkelt i högre grad friska personer som inte alls har behov av samma tunga omvårdnad eller tunga omsorg. Det som sker är en förändring av befolkningssammansättningen. Det blir fler äldre, men de flesta blir faktiskt också friskare. Det är därför de blir äldre och lever under en längre tid. Detta är ett viktigt konstaterande. När regeringen förra året presenterade sin långtidsutredning kompletterades den med en bilaga med lite djupare studier om vilka utmaningar vi faktiskt står inför.

Med en rimlig bedömning av den ekonomiska utvecklingen och med en hygglig utveckling av sysselsättningsgraden och också när det gäller födelsetal kan man göra bedömningen att vi klarar att finansiera en äldreomsorg med det system vi har i dag. Det finns inga skäl att laborera med mer eller mindre begåvade alternativa system med privata försäkringslösningar eller med att vi ska införa skatt för dem som fyllt 45 år, 50 år eller något liknande. Det finns ingen grund för det. Däremot finns en allvarlig grund för att diskutera: Hur ska vi se till att få en utveckling på arbetsmarknaden så vi har en sysselsättningsgrad på 80 %? Hur ser vi till att vi får en familjepolitik som innebär att vi får ökade födelsetal? Det är den stora utmaningen. Nu finns det tecken på att vi åtminstone när det gäller arbetsmarknaden kommer att gå en gynnsam utveckling till mötes under de närmaste åren. Det finns också ett och annat tecken på att födelsetalen vänder. Jag menar att vi har möjlighet att erbjuda de äldre en god omsorg ifall vi har den politiska viljan till det. Det är fullt möjligt att finansiera en bra äldreomsorg med det system vi har i dag. Vi behöver inte skrämma människor med att de måste ta privata försäkringar för att få vård. Vi ska inte behöva laborera med en alldeles ny princip för beskattning i Sverige, nämligen en åldersbeskattning. Vi kan, ifall vi sköter oss och ifall vi anger en klar riktning för politiken, garantera äldre människor i det här landet en fullgod äldreomsorg också om 10, 20 och 30 år.
Fru talman! I den ESO-rapport om 40-talisternas uttåg som jag nämnde framhåller man också att det är viktigt att man är medveten om att tillväxten kommer att bromsas upp kraftigt. För att åstadkomma en långsiktig stabilitet som ger trygghet för framtidens äldre bör vård och omsorg reformeras, säger man. Fru talman! Också Joakim Palme, som var ordförande i den kommitté som socialministern nu nämnde, nämligen Långtidsutredningen, skriver att det kan blir riktigt problematiskt när 40-talisterna börjar gå i pension från 2008. Nationalekonom Thomas Lindh ser tecken på begynnande kris - ödesåret 2010 närmar sig. Det är helt riktigt som socialministern säger att det finns något - och det är faktiskt det enda jag har hittat - som kommer att ge regeringen och socialministern en hjälpande hand. Det är bilaga 8, Kommer det att finnas en hjälpande hand?, och den är utformad på socialministerns eget departement. Där säger man precis det som socialministern säger, nämligen att det inte kommer att bli en sådan här kostnadsboom. Kostnaden kommer bara att öka med omkring Men man skickar med en brasklapp också, och den nämnde inte socialministern. Det står så här: Det finns lite statistik på hälsa och ekonomi. Det kommer inte att bli någon kostnadsboom om födelseantalet, som SCB förutspår, blir 1,83, om äldre kommer att stanna längre i arbetslivet, om arbetskraftinvandringen ökar och om Sverige inte harmonierar sina skatter med övriga EU. Tror verkligen socialministern att alla dessa omsatser kommer att bli verklighet inom de 10-15 år som vi har framför oss? Är det inte lite dumt att chansa? Det är ju lite sent när vi kommer dit om inte detta har lyckats. Dessutom finns i bilaga 8 en skrivning om äldreomsorgsgarantin. Där står det: Det är vår tydliga uppfattning att det finns inget annat sätt att upprätta en trovärdighet till en sådan viktig verksamhet som äldreomsorg än att införa ett äldreomsorgskontrakt med väldefinierade insatser som faller under samhället. Det finns äldreförsäkringar i Japan och Tyskland, och man planerar sådana på många andra håll och kanter. Är det någonting som socialministern vill studera vidare? Det finns ju ett förslag i bilaga 8 om ett äldreomsorgskontrakt eller andra former för att garantera vad man kan förvänta sig så att man känner sig trygg och att man kan räkna med att det också finns pengar till det.
Fru talman! Bilaga 8 till Långtidsutredningen är spännande inte bara därför att den pekar på att tidigare bedömningar sannolikt har varit grundade på felaktiga prognoser och antaganden. Den är också spännande därför att den sedan låg till grund för en stor OECD-konferens där forskare som sysslar med socialekonomi och med ekonomi överlag möttes för att gemensamt diskutera detta material. OECD konferensen ledde fram till slutsatsen att tidigare antaganden om vad den demografiska förändringen innebär när det gäller anspråk på sociala tjänster faktiskt har varit felaktiga. Man måste nu anstränga sig för att göra en bedömning med den metodik som finns redovisad i bilagan till Långtidsutredningen. Det var också av det skälet som en alldeles fri konstellation som heter Pensionsforum och som såvitt jag förstår finansieras av de privata försäkringsbolagen gav Bengt Westerberg, tidigare socialminister och ledamot av denna kammare en gång i tiden samt folkpartiledare, ett uppdrag. Det bestod i att försöka gå igenom alla de idéer till finansiering som har presenterats i den svenska debatten men också som har prövats och är på väg att prövas internationellt. Det var en spännande skrift som Bengt Westerberg redovisade i höstas. När han hade gått igenom alla system, inklusive det japanska, så sade han nämligen: Det finns nog inget bättre system med rimligare och trovärdigare finansiering än det som vi har valt i Sverige. Det finns inget bättre sätt att garantera en god äldreomsorg än via skatterna. Bengt Westerberg för ett intellektuellt och hederligt resonemang kring detta och fastnar där såsom fortfarande liberal - antar jag, om inte som liberal politiker så i alla fall med en liberal hållning - vid att ändå rekommendera en skattelösning. Det är ganska viktigt. Om man sätter sig in i problemställningen med ambitionen att verkligen öppet pröva alternativen så landar man nämligen till sist på att det finanseringssystem som vi har är det effektivaste och det som ger den största tryggheten. När författarna till bilaga 8 i förra årets långtidsutredning talade om äldreomsorgskontrakt så handlade det helt enkelt om att försöka definiera vilka rättigheter vi som äldre ska kunna hävda gentemot samhället. Det är först när man har en trovärdig redovisning av dessa rättigheter som man kan lita på att samhället ställer upp med den trygghet man efterfrågar. Författarna pläderar således inte för någon sorts privata försäkringar eller för en försäkringslösning som den som Anna Hedborg argumenterar för, utan helt enkelt för en precisering av våra medborgerliga rättigheter och våra rättigheter som äldre. Jag tror att det är nödvändigt att vi utarbetar sådana. Kommunalarbetareförbundet har varit föregångare i detta arbete, och uppvaktade för någon vecka sedan mig med en beskrivning av hur en sådan här rättighetskatalog skulle kunna se ut. Jag tror att det är det arbetet som det handlar om. Ska vi skapa trovärdighet, och inte underbygga någon sorts oro för att vi som äldre inte ska kunna få den vård vi behöver så måste vi som politiker tydligt ange vilka krav man ska kunna ställa och även hur vi ska finansiera dem. Jag är övertygad om att vi klarar detta om vi har den politiska viljan. Vi klarar att finansiera det med det skattesystem vi har. Tidigare bedömningar, som har varit lite alarmerande, är i allt väsentligt felaktiga.
Fru talman! Bengt Westerbergs skrivning liknar i mångt och mycket bilaga 8. Men till skillnad från i bilaga 8 har han inte tagit med de brasklappar som skickades med av författarna till den. Jag ser fram emot en sådan här rättighetskatalog, som jag faktiskt tror kan bli ett kontrakt eller en form av garanti så att man kan ge trygghet till äldre. När det gäller det som socialministern svarade i brevet angående Senior 2005 så har det i dag funnits tillfälle för beredningen att träffas. Men jag vet att beredningen inte har någon uppfattning om att man ska diskutera finansieringsfrågorna för 2015 och 2020. Direktiven handlar om 2005 och åren därpå följande. Då har ju nästan inte krisen uppkommit! Dessutom tror jag inte att beredningen får kosta några pengar - det brukar inte beredningar få göra. Statsministern går ut och säger att det låga barnafödandet är vårt största samhällsproblem. Det sade han den 9 november i Aftonbladet, och fortsatte: Om utvecklingen fortsätter är välfärden hotad. Vi står inför en framtida brist på arbetskraft som slår sönder ekonomin om ingenting görs. Jag kan inte annat än att tyda socialministerns anförande här som att det nog inte är så farligt och att det nog kommer att klara sig. Jag tycker att det låter lite för vagt. Jag instämmer i att barnafödandet bör öka, men då ska vi också ge makt och möjligheter till föräldrar så att det blir kul att vara föräldrar. Vi ska försöka minska uttaget från arbetsmarknaden och ge redskapen åt dem som behöver dem bäst. Moderaterna har i sin motion talat om detta och bett socialministern att tillsätta en beredning för att titta på finansieringsformerna för äldreomsorgen i framtiden. Det bör vara en parlamentarisk beredning, som gör att vi kan garantera god äldreomsorg som håller över tid och över val. Jag hoppas att socialministern vill titta närmare på detta och gå oss till mötes där.

Fru talman! Den här diskussionen skulle egentligen handla om den låga nivån på barnafödandet. Det var det som var utgångspunkten för interpellationen. Nu har det handlat väldigt mycket om frågan om finansieringssystem, skattesystem kontra försäkringssystem. Jag tyckte att det, med tanke på just den debatt som har flammat upp och som är ett resultat av Anna Hedborgs artikel, var viktigt att klargöra att jag inte ser någon framtid där man endera inför en sorts beskattning som är åldersrelaterad eller väljer försäkringsfinansieringar av äldreomsorgen. Det är möjligt för oss att garantera en fungerande äldreomsorg, men det kräver ökade resurser. Det kräver större målmedvetenhet. Vi behöver mer personal i äldreomsorgen. Vi behöver högre kvalitet för att vi ska få förtroende för den äldreomsorg som samhället svarar för. Men när det gäller barnafödandet tror jag att svaret på den fråga som ställs, nämligen hur vi ska öka barnafödandet, handlar om vilken familjepolitik vi för. Jag tror att det är först när man känner att man kan vara trygg som förälder som man är öppen för och intresserad av att skaffa barn. Jag tror att det är där som lösningen ligger. Vi måste ha en familjepolitik som ger den trygghet som krävs för ett föräldraskap. Jag tycker att väldigt mycket har skett på det området de senaste åren, och jag tror att förslag som t.ex. det om en maxtaxa i barnomsorgen faktiskt spelar en roll i det här avseendet. Jag har en viss erfarenhet. Jag väntar faktiskt på att alldeles strax bli morfar. Och jag vet att dottern bestämde sig för detta inte som en följd av barnomsorgstaxan men när hon kände att tillvaron fungerade. Hon säger: Nu har jag det jobb jag vill ha, och nu har jag en bostad. Vi måste se till att det fungerar.

Fru talman! Sonja Fransson har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att öka våra kunskaper om för och nackdelar med östrogenbehandling. Jag behandlade detta ämne den 29 november förra året i ett skriftligt svar på en fråga från Carina Hägg, och mitt svar då gäller fortfarande. Östrogenbehandling ges för att avhjälpa symtom eller bristtillstånd som kan uppträda hos kvinnor vid tidpunkten för menstruationens upphörande eller under klimakteriet. Användningen av hormonpreparat hos kvinnor i klimakteriet har ökat markant sedan mitten av 1990-talet. Det är väl dokumenterat genom vetenskapliga studier att hormonbehandling har en lindrande eller botande effekt på s.k. övergångsbesvär. Flera vetenskapliga undersökningar visar också att långvarig hormonbehandling förebygger en eventuell benskörhet och minskar därmed risken för benbrott hos vissa kvinnor. Det finns dock också vetenskapliga resultat som visar att långtidsbehandling med östrogen eller kombinationen av östrogen och gulkroppshormon kan öka risken för olika former av cancer. Det är därför av stor vikt att förskrivande läkare före långtidsbehandling noggrant väger nyttoeffekter mot riskeffekter, vilket även ska framkomma i rådgivningen till den enskilda kvinnan. Läkemedelsverket är den myndighet som har till uppgift att tillse att läkemedel är säkra, effektiva och av god kvalitet samt verka för att läkemedel används på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Enligt Läkemedelsverket är det befintliga kunskapsunderlaget för behandling av östrogen ofullständigt varför det behövs ytterligare kartläggning av sambanden mellan hormonbehandling och olika nytto och riskeffekter. Jag förutsätter att Läkemedelsverket och även Socialstyrelsen, inom ramen för sitt tillsynsansvar, noga följer utvecklingen när det gäller östrogenbehandling. Så här är det svar som jag har överlämnat formulerat. Jag vill till detta lägga ytterligare information. Det bedrivs i dag mycket omfattande internationell forskning på området. Det är SBU som har i uppgift att sammanställa det internationella forskningsläget, och jag kommer att uppdra åt SBU att snabbt framställa en rapport om det internationella forskningsläget och uppdatera den rapport som man lämnade för två år sedan. Vi vill veta hur forskningsläget är nu och vilket kunskapsläge vi har, så att vi kan ha det som grund för eventuella åtgärder.

Fru talman! Jag vill först tacka ministern för svaret. Jag kan också konstatera att jag och ministern är helt överens om att vi i dag saknar kunskap om vad det i praktiken innebär och kommer att innebära för oss kvinnor som är i klimakteriet och som behandlas med östrogen. Det vi vet - och det är väldigt viktigt - är att vi som har övergångsbesvär och får östrogen oftast mår väldigt bra. Det höjer vår livskvalitet på ett mycket påtagligt sätt. Vi vet också att vi är väldigt många. 40 % av alla kvinnor i klimakteriet får östrogen. Det handlar om 100 000-tals kvinnor i vårt land, och det handlar om miljontals kvinnor i världen. Men samtidigt lever vi med en stor oro. Vi vet inte vad vi i förlängningen utsätter oss för. Riskerar vi i högre utsträckning att få cancer än den som inte tar östrogen? Ska vi därför bara ha en behandling under ett par år eller fem år? Eller är det enbart bra för vår hälsa med minskad benskörhet och minskad risk för hjärtinfarkt, och bör vi därför behandlas med östrogen resten av livet? Ministern! Vi är väldigt många som vill veta. Ministern säger att det är av stor vikt att förskrivande läkare före långtidsbehandling noggrant väger nyttoeffekter mot riskeffekter, vilket även ska framkomma i rådgivningen till den enskilda kvinnan. Det är alldeles utmärkt. Jag håller fullständigt med. Men på vilken kunskap ska läkaren bygga sin information? Hur ska det gå till? Hur ska läkaren kunna veta när ingen annan vet? Ministern säger samtidigt att inte ens den myndighet som har till uppgift att tillse att läkemedel är säkra, effektiva och av god kvalitet har tillräckliga kunskaper. Den anser, enligt ministern själv, att kunskapsunderlaget för behandling av östrogen är ofullständigt varför det behövs ytterligare kartläggning av sambanden mellan hormonbehandling och olika nytto och riskeffekter. Det är ju därför vi kvinnor får så olika råd och rekommendationer, just därför att ingen vet. Vad tänker ministern göra? Ministern har svarat att man ska se till att Socialstyrelsen och Läkemedelsverket följer utvecklingen noggrant. Sedan har ministern dessutom lagt till lite extra i svaret, som jag är mycket glad över. Men hur ska man följa utvecklingen? Det är min fråga. Ska man följa statistiken över hur många av oss som dör i cancer och därefter gissa sig till om det beror på att vi har behandlats med östrogen? Eller ska man fundera över hur många benbrott som har undvikits på grund av östrogenbehandling? Nej, ministern, vi kvinnor är trötta på att vara försökskaniner. Vi vill veta nu, inte om 10 eller 20 år. Vi vill själva, med adekvat kunskap som bas, kunna avväga nytta mot risk. Vi kvinnor i vår generation har varit den stora försöksgenerationen när det gäller medicinsk behandling. Det var vi som testade de första p-pillren. Det var vi som fick ta konsekvenserna av för stora doser. Nu är det vi som testar östrogenbehandling. Nu är det vi som också vill ha kunskap.
Fru talman! Och nu är det vi som oroar oss, kan väl jag då tillägga. Som tidigare nämnts har östrogenbehandlingen två syften, dels att lindra klimakteriebesvären, dels att minska risken för benskörhet. Det är självklart positivt att kvinnor får tillgång till östrogenbehandling, eftersom det betyder mycket för att upprätthålla livskvaliteten. Men vi, liksom socialministern, konstaterar att det behövs mer forskning och kunskap om östrogens verkningar, inte minst för att man ska kunna ge varje kvinna rätt information om hur preparatet ska användas. I Sverige skrivs östrogen ut till ungefär 40 % av alla kvinnor i klimakteriet. Och denna förskrivning ökar snabbt och ofta slentrianmässigt. Under perioden 1994 till juni 1995 uppgick östrogenförsäljningen till omkring 330 miljoner kronor, enligt uppgifter som jag har fått från Riksdagens utredningstjänst. Det går inte att exakt ange hur stor andel som avser respektive diagnos. Om en avgränsning görs till kvinnor över 50 år är totalkostnaden ca 270 miljoner kronor. Om vi sedan begränsar oss till de recept som förskrivs för klimakteriebesvär är siffran ca 70 %, med en totalkostnad på 190 miljoner kronor. Dessutom tillkommer kostnad för läkarbesök, eventuella provtagningar och patientens tids och resekostnader. Enligt uppgift från Apoteksbolaget är antalet behandlade kvinnor ca 180 000, eller 10 % av alla kvinnor som är 45 år och äldre. Om vi antar att dessa kvinnor i genomsnitt har 1-1 1⁄2 läkarbesök per år ligger den totala kostnaden för sjukvården, inklusive läkemedel, i storleksordningen 300-400 miljoner kronor. Varannan kvinna drabbas någon gång under sin livstid av en fraktur som kan relateras till benskörhet. I vetenskapliga undersökningar presenteras siffror som kan tyda på att pågående östrogenbehandling halverar risken för höftfrakturer. Benskörhet orsakar både mänskligt lidande och får stora samhällsekonomiska konsekvenser. Men vi behöver mer kunskap om hur östrogen påverkar benskörheten.

Fru talman! Socialministern! Vi är några stycken som deltar i den här debatten. Vi får ibland frågan om det spelar någon roll att det är kvinnor i politiken i den utsträckning som det är i dag. Det här tycker jag visar att det spelar roll. Det här är en fråga som engagerar väldigt många av de kvinnor vi möter. Vi har också lagt märke till att det kvinnliga klimakteriet har omgivits av många myter och fördomar. På 60-talet introducerades östrogenbehandling för att ge möjlighet till en högre livskvalitet för kvinnor i klimakteriet. Miljoner kvinnor i världen behandlas i dag för att minska klimakteriebesvär som blodsvallningar, svettningar, störd nattsömn och trötthet. Östrogenbehandlingen har blivit många kvinnors möjlighet att återfå kontroll över sin tillvaro. I Sverige skrivs östrogen ut till 40 % av alla kvinnor i klimakteriet. Behandlingen sägs ha flera positiva hälsoeffekter. Den sägs förebygga bl.a. benskörhet, hjärtinfarkt, stroke och Alzheimers sjukdom. Varannan kvinna i Sverige drabbas någon gång under sin livstid av en fraktur som kan relateras till benskörhet. Vi har ca 20 000 höftfrakturer hos kvinnor varje år i vårt land. Ofta är det åldriga kvinnor som är patienter. I vetenskapliga undersökningar presenteras siffror som kan tyda på att en pågående östrogenbehandling halverar risken för höftfrakturer. Frågan är om detta betyder att man för att uppnå denna önskade effekt måste fortsätta med östrogenbehandling livet ut. Kvinnor lever hälften av sitt vuxna liv efter klimakteriet. Till en stor del av kvinnorna skrivs östrogen ut i samband med klimakteriebesvär. Behandlingen lindrar effektivt besvären - men vad händer sedan? Löper de östrogenbehandlade kvinnorna större risk att insjukna i olika sjukdomar än ej behandlade kvinnor? Frågorna är många, men svaren är tyvärr fortfarande alltför få. Valet för den enskilda kvinnan är väldigt svårt att göra. Jag tycker att det är viktigt att man verkar för erforderlig forskning om östrogenbehandling och att denna forskning verkligen kommer till stånd. Här vill jag ställa en fråga till socialministern om detta med säkerställande av kunskap: Hur ska kvinnorna kunna känna tryggheten att de verkligen står på säker grund, att den läkare de har kontakt med också står på säker grund när det gäller kunskap om de val man gör och vad det långsiktigt betyder? Jag upplever, liksom mina meddebattörer och många andra kvinnor, att risken är stor att detta är ett väldigt stort experiment som pågår med vuxna kvinnor i dag.
Fru talman! För egen del måste jag säga att jag inte riktigt hade förstått problemställningen förrän jag läste er gemensamma debattartikel i Dagens Nyheter: att å ena sidan veta att östrogenbehandling har alldeles uppenbara fördelar - vetenskapligt bevisade och omvittnade av många kvinnor - och å andra sidan leva med vetskapen om att här finns en risk som ingen enkelt kan beskriva. Sedan detta interpellationssvar lämnats in tog jag kontakt med SBU, som är statens institut för medicinsk utvärdering, och frågade hur kunskapsläget är just nu. Jag fick beskedet att det dessbättre har bedrivits en lång rad vetenskapliga projekt de senaste två åren. Det betyder dock att vi för den svenska debatten inte har någon uppgraderad kunskap om hur långt man har kommit, hur riskbedömningarna är och hur man väger fördelarna mot riskerna. Därför är det viktigt att vi snabbt får en uppdatering och en prövning av den internationella kunskapen. På SBU är man mycket skicklig på detta, och man ska se till att vi mycket snabbt får en bedömning - inte bara för riksdagen, naturligtvis, utan för hela den medicinska professionen, för att alla läkare och alla berörda kvinnor ska kunna få information om riskbedömningen. Det är fullt möjligt att en sådan sammanställning leder till att vi behöver genomföra kompletterande forskning på egen hand, att vi behöver komplettera den internationella kunskapsbilden. Men det är jag inte beredd att svara på förrän vi får den här sammanställningen från SBU. Därför kompletterade jag interpellationssvaret med detta muntliga besked om att jag kommer att ge SBU detta uppdrag. Om man snabbt gör en sådan sammanställning kan vi få ett bättre kunskapsunderlag också för vår diskussion, men framför allt för de avvägningar som behöver ske inom berörda myndigheter och inom sjukvården. Till detta ska läggas att det också på det här området - inte direkt när det gäller östrogen men när det gäller benskörhet - faktiskt sker en del inom EU. EU kommissionen har lovat att redovisa ett program när det gäller benskörhet, och det ska grundas på den kunskap vi har om benskörhet och behandling av benskörhet. Här finns möjligtvis ett hopp om att kunna få besked i frågan om huruvida det är nödvändigt att fortsätta en lång östrogenbehandling för att förhindra benskörhet när man kommit upp lite grann i ålder. EU-kommissionen lovar att under detta år komma med en handlingsplan, enligt det besked vi har fått. Det kan möjligtvis ytterligare bidra till att öka kunskapen. Jag förstår helt denna oro. Här står vi inför ett av de klassiska problemen i modern medicin: ett läkemedel som vi vet har uppenbara fördelar men där det växer en oro för att riskerna kanske är större än man från början trodde. Det gäller för oss att gemensamt se till att vi ökar kunskapen. Vi måste få en situation där var och en kan veta vilken risk man tar och själv kan väga, tillsammans med sin läkare, fördelarna mot de eventuella riskerna.
Fru talman! Det gläder mig mycket att vår debattartikel och denna interpellationsdebatt har gjort att ministern har blivit medveten om situationen och hur den ser ut, och också medveten om att det handlar om väldigt många kvinnor. Det här är ingen liten sak; det är en jättestor sak. Det handlar om att må väl, vara frisk och ha en bra livskvalitet, men också om att känna trygghet. Vi tycker att vi har den rätten. Ministern pratade i förra debatten om tryggheten som förälder, att kunna skaffa barn. Det är samma trygghet som vi också vill känna för att kunna leva med en hög livskvalitet - att kunna använda den medicin som erbjuds men också kunna bedöma riskerna. Jag måste säga att när jag började studera detta blev jag väldigt förvånad över att vi visste så lite, att vi hade så lite kunskap och att så många människor utsätter sig för vad som egentligen är en stor undersökning. Vi är faktiskt utsatta för historiens största fullskaleförsök - utan kontroll, uppföljning och utvärdering. Det gläder mig alltså mycket att ministern har insett problemet. Ministern talar om den sammanställning som SBU ska göra. Jag tycker också att SBU gör många bra saker för att öka kunskapen inom medicinen och medicinsk forskning. Men de undersökningar som jag känner till, en i England och en i USA, är såvitt jag har förstått inte tillräckligt stora, som vi bedömer det, för att kunna ge ett ordentligt svar på de frågor som vi vill ställa. Efter vad jag har erfarit handlar de dessutom inte om flera olika typer av östrogenmediciner, utan enbart om ett fåtal. Eftersom vi i Sverige har prövat östrogen sedan 60-talet har vi goda kunskaper bakåt i historien. Vi skulle kunna göra en heltäckande forskning om vad som har hänt med kvinnor som startade medicinering på 60-talet och som i dag är betydligt äldre. Vad har hänt med dessa kvinnor? Hur många har fått cancer? Hur många mår väl? Jag tror att Sverige har en unik situation som gör det möjligt att genomföra en mycket mer heltäckande undersökning och forskning än man har i både England och USA, mycket tack vare att vi har mycket bra statistik genom våra personnummer. De gör att man i alla läkarrapporter och annat kan följa sjukdomsförlopp under längre tid. Där är vi unika i Sverige. Därför skulle vi verkligen kunna göra den stora kompletterande undersökningen. Det ska bli väldigt intressant att få ta del av SBU sammanställningen. Men jag tror också att vi kommer att behöva mer forskning och att den forskningen skulle vara mycket lämplig att göra i Sverige.
Fru talman! Det är glädjande att höra socialministerns engagemang i frågan och att socialministern har tagit till sig vår oro. Det tycker jag att man kan märka. När jag fick läsa socialministerns svar reflekterade jag över att det står att Läkemedelsverket tycker att det finns en ofullständig kartläggning. När man som kvinna börjar sätta sig in i den här diskussionen tycker jag att man hör, också från många väninnor, att alla kvinnor tycks komma i övergångsåldern när de är 40 år. Reflekterar man då över att det är 1 1⁄2 miljard kvinnor som äter östrogen kommer man fram till att det är en säker utkomst för marknaden. Det oroar mig. Hur kan vi säkerställa att den lilla människan inte kommer i kläm när det gäller forskningen och vad man ska forska på? Det tycker jag är viktigt att vi uppmärksammar. När det gäller sådana här stora saker, som berör många människor och ger sådana säkra utkomster av andra människors intagande av medicin, verkar det som om de små människorna och de små människornas funderingar oftast kommer i kläm. Detta är inget nytt för kvinnorna. Många känner igen symtomen. Men det är som sagt var inte vetenskapligt, och vetenskap måste vi ha för att kunna göra någonting åt det.
Fru talman! Vi är tre som deltar i den här interpellationsdebatten i dag och det är förhållandevis många för att vara en interpellationsdebatt. Jag vill gärna tillägga att jag vet att flera andra socialdemokratiska kvinnliga riksdagsledamöter gärna hade deltagit i dag, men de har varit förhindrade av andra uppdrag. Det visar att det är väldigt många som möter den här diskussionen hemma i sina valkretsar. Vi lever ju inte på samma orter. Jag möter det här när jag i olika sammanhang träffar kvinnor och man har möjlighet att sitta och diskutera på ett mer avspänt sätt. Då tar man ju upp de här frågorna. Man tar upp sin oro. När vi diskuterat tillsammans har vi kommit underfund med att det här är en mycket viktig politisk fråga, en fråga där det är mycket svårt att använda sig av konsumentmakt. Man är i starkt underläge när man kommer till sjukvården och har besvär. Man har inte den medicinska kunskap som behövs för att kunna ställa de rätta frågorna. Det finns en oro. Det finns ju uppgifter om att t.ex. förekomsten av bröstcancer ökar om man använder östrogen. Samtidigt är det här kvinnans vanligaste cancersjukdom. I en sådan situation, när man nås av den här informationen, vill man ha mer kunskap. Man vill känna att man står på starkare grund. Jag tror, som Siw Wittgren-Ahl har talat om, att Sverige har en unik situation när det gäller att göra bra undersökningar, därför att vi har denna struktur på vår forskning. Jag tycker att det är viktigt att vi slår vakt om och befäster vår ställning som en av världens ledande forskningsnationer på det här området. Jag träffar ofta kvinnor som kommer från länder där man har en svår ekonomisk situation. Jag känner att det här är frågor som väcks även bland dem, kanske beroende på att man har en ekonomisk utveckling som gör det möjligt att efterfråga den här typen av hjälp. Jag tror att det är oerhört viktigt och är därför mycket tacksam för den öppna attityd som vi har kunnat möta hos socialministern.
Fru talman! Den information som jag har pekar inte på att det bara skulle handla om ett fåtal internationella undersökningar, utan det är ett större antal. Det är därför rätt viktigt att SBU gör den här sammanställningen och att den kommer fram snabbt. Med den som grund kan vi bedöma i vilken mån det svenska forskarsamhället skulle kunna bidra till ytterligare kunskaper och svara på de frågor som kan behöva redas ut. Det som emellertid skapar ett problem när det gäller svensk forskning är de principer vi har för våra register. Det får vi möjlighet att diskutera när vi ska ta ställning till Läkemedelsutredningens förslag. Läkemedelsutredningen behandlar också frågan om receptregistren. Problemet är ju att receptregistren inte får kopplas samman med vårdregistren. Receptregistren är så upplagda att den information som finns handlar om varje uttag för sig. Man kan inte i receptregistret se vilka läkemedel en enskild patient har fått och under hur lång tid. Anledningen till detta är en annan viktig princip, nämligen att vi inte ska kunna använda registren för att göra intrång i människors integritet, dvs. vi ska förhindra att någon kan forska kring uppgifter som i hög grad är individuella och som bara jag själv ska förfoga över. Där står vi inför ett annat etiskt problem. Om vi vill göra en långsiktig utvärdering, försöka se vad som har hänt med de kvinnor som under lång tid har behandlats med östrogen, måste vi kunna följa läkemedelsförskrivningen under denna långa tid. Det är möjligt att man när vi ska ta ställning till principerna för receptregistret ska pröva möjligheten att i särskilda fall samköra register. Men ännu viktigare är att man, om man inte gör det, ska öppna för annan typ av undersökningar. Det kan vara intervjuundersökningar. Här finns säkerligen en lång rad kvinnor som är beredda att ställa upp i en undersökning. Det kan vara lite mer omständligt för forskarna, men den möjligheten bör ju finnas att man svarar på frågorna genom att finnas med i en annan form av urval. Under alla omständigheter är det viktigt att vi mot bakgrund av den utvärdering som görs av SBU tar ställning till i vilken mån det svenska forskarsamhället kan svara på fler av de frågor som vi har anledning att ställa oss.
Fru talman! Vi har olika information när det gäller forskningen och hur många undersökningar som har gjorts. Det är bara att avvakta hur det kommer att se ut. Jag är självklart mycket glad över om det finns bra underlag och bra forskning. Till detta med receptregister. Jag är mycket väl medveten om att det ser ut på det här sättet. Jag tror ju att skulle vi hitta en form där vi på något sätt skulle kunna öppna för samkörning i vissa sammanhang, som ministern sade, inte minst i forskningssammanhang, skulle vi få oerhört stora kunskaper. Jag har faktiskt talat med människor och frågat en del. Många säger: Det har inte jag någonting emot, men jag vill ju veta när det görs, på vilka villkor och vem som gör det. Det är just det en forskare skulle kunna ta sig an. Vi gör väldigt mycket annat som måste prövas etiskt, självklart. Även i dag kan man samköra vissa register om det prövas i en forskningsetisk kommitté. Det är självklart att det måste göras. Det är därför det går att göra en forskningsundersökning i Sverige. Det skulle kunna gå att få tillstånd att samköra vissa register, även om det naturligtvis först måste prövas forskningsetiskt. Det är intressant med det som ministern tar upp, men det är givetvis en annan fråga att man i Västra Götaland försöker pröva att göra register på vissa platser, som en vårdcentral eller liknande. Och det är inte patienterna som opponerar sig utan det är faktiskt läkarna. Då måste man ju fråga sig vad det beror på. Jag tycker att det måste vara rimligt att läkare sopar rent framför egen dörr. Är det någon som missbrukar förskrivningsrätten eller använder läkemedel på fel sätt måste det vara bra för läkarna också att få undan den personen och att det uppdagas. Alla vi patienter vill ju känna oss trygga antingen det gäller östrogen eller annan medicinsk behandling. Det här är en väldigt stor fråga men, visst, den ligger också i det här med forskningen.

Fru talman! Jag tycker att den här diskussionen har varit nyttig. Dels skildrar den just det här problemet, dels skildrar den också det djupa, etiska problem som vi har att hantera. Svaret på djupa, etiska problem är nästan alltid ökad kunskap. Bara vi vet vad det är för val vi ska göra i livet är vi också beredda att göra dem. Det är brist på kunskap som är problemet just nu. Jag hoppas att vi kommer att mötas fler gånger i en diskussion och att vi så snart som möjligt kan se till att diskutera den utvärdering som SBU nu ska göra för att se vilka nya initiativ vi behöver ta.

Fru talman! Inger Segelström har frågat mig vad jag avser att göra för att den offentliga upphandlingen av bilar i Sverige ändras så att större hänsyn tas till Ingegerd Saarinen har frågat statsministern om kommissionens förslag till tolkningsmeddelande om miljökrav vid offentlig upphandling samt om Sveriges hållning när det gäller att kunna ställa krav på hur en vara producerats. Interpellationen har överlämnats till mig för att besvaras. Då alla dessa frågor rör regeringens syn på hur miljökrav ska kunna ställas vid offentlig upphandling har jag valt att besvara dem i ett sammanhang. I regeringsförklaringen sade statsministern att miljökrav ska ställas vid all offentlig upphandling. Vi arbetar nu för att genomföra detta med olika åtgärder. Regeringen tillsatte 1998 Delegationen för ekologiskt hållbar offentlig upphandling som har i uppdrag att utarbeta vägledningar som ska vara till konkret hjälp för den offentliga sektorn när myndigheter utformar sin upphandlingspolicy. Till sommaren ska delegationen presentera ett Internetbaserat verktyg som ska underlätta för offentliga myndigheter att ställa korrekta miljökrav vid sin upphandling. Detta är ett konkret sätt att stödja införande av miljöhänsyn vid upphandlingar. Regeringen har sedan 1996 gett 138 statliga myndigheter i uppdrag att införa miljöledningssystem. I uppdraget ingår att dessa ska miljöanpassa sin upphandling. Detta har resulterat i att myndigheterna ser över sina resor, kontrakt för tjänstebilar, hyrbilar etc. för att minska verksamhetens miljöpåverkan. Jag anser att det är viktigt att miljökrav ställs i offentliga upphandlingar och att "grön" offentlig upphandling ska kunna utnyttjas som ett medel för att uppnå en hållbar utveckling. EG-kommissionen arbetar som bäst med att ta fram ett tolkningsmeddelande med syfte att klargöra hur miljökrav kan ställas inom ramen för EG:s nuvarande upphandlingsdirektiv. Meddelandet ska presenteras under första kvartalet 2001. Detta sker samtidigt som ett arbete pågår med att revidera upphandlingsdirektiven. Direktivförslaget innebär att ordet miljöegenskaper har lagts till som ett exempel på utvärderingskriterier som kan användas vid offentlig upphandling. Jag anser att det är mycket positivt att det nu tydligt framgår av direktiven att myndigheter kan ställa miljökrav. Inom Regeringskansliet pågår ett beredningsarbete vad avser frågan om att vidga gränserna för vilka krav som får ställas vid offentlig upphandling. De frågor som Ingegerd Saarinen ställer anser jag vara angelägna att behandla i beredningsarbetet. Det gäller t.ex. möjligheter att ställa krav på hur varor produceras, miljöledningssystem och att miljönytta ska beaktas. Mot denna bakgrund är det för tidigt att nu presentera ett slutgiltigt ställningstagande men regeringen är inställd på att pröva dessa frågor i en positiv anda. Vad jag sagt hittills besvarar också i stort sett, hoppas jag, Inger Segelströms fråga om att ställa miljökrav vid upphandling av bilar så att hänsyn tas till Sveriges åtaganden under Kyotoprotokollet. Jag vill dock i det sammanhanget avsluta med att påminna om att regeringen har verkat för att det ska vara förmånligt att anskaffa miljöanpassade bilar och därför infört gynnsamma skatteregler för sådana fordon. Bilar som tillhör miljöklass 1 har t.ex. en viss skattelättnad. Förmånsvärdet vid beskattning har även justerats så att det inte missgynnar den som vill köpa en elbil. Dessa åtgärder bidrar givetvis till att uppnå Kyotoprotokollets målsättning.
Fru talman! Jag vill tacka miljöministern för svaret på frågan om upphandling av bilar. Orsaken till att jag ställer frågan är ju att en ny statlig ramupphandling ska göras om ett och ett halvt år, dvs. den 1 juli 2002, för nuvarande avtalsperiod hos Rikspolisstyrelsen som då går ut för bilar. Därför finns ju chansen att göra förändringar just nu om miljöministern vill. Det är fullt möjligt. I veckan har ju FN:s klimatpanels senaste oroande rapport om den globala uppvärmningen kommit. Jag är väldigt oroad. Kommissionären Margot Wallström presenterade också i går EU:s sjätte miljöhandlingsprogram. KFB, Kommunikationsforskningsberedningen, har just avslutat en stor forskningsrapport om projekt rörande miljövänliga fordon sedan 1993. Där kan man läsa om massor av goda idéer, men det går långsamt att få ut de här bilarna på gatorna i Stockholm. Därför besökte jag i december Toyota i Sundbyberg och fick åka deras hybridbil Prius. Det är ett bra exempel på de nya miljöbilarna. Prius har ju funnits sedan 1997 och är ett exempel på en icke subventionerad marknadssatsning. Det var väl också därför Toyota som första bilföretag fick FN:s miljöpris Tittar man på försäljningen av Prius förra året rörde det sig om lite över 200 bilar. 7 % gick till privatpersoner och av resten gick ungefär hälften till privat och hälften till offentlig sektor. Tydligt är ju att det finns flera som skulle vilja köpa de här miljöbilarna. Jag vet att vi har väldigt många miljömedvetna bilister här i Stockholm. Men priset måste bli lägre. För mig som stockholmare är det naturligtvis som att höra musik att Prius ger 40 % mindre CO2-utsläpp. Det skulle jag vilja se i flertalet av bilarna här i stan. I Stockholm försöker man vara aktiv i den här frågan. I slutet av 2000 hade vi 600 miljöbilar i stan och t.o.m. 2002 kommer vi att ha ytterligare 300. Målet är att hälften av alla bilar som man upphandlar i Stockholm ska kunna vara miljövänliga fordon. I total politisk enighet beslutade man i november att ta fram förslag om en subvention av boendeparkering för elbilar och om en stimulans för övriga fordon. Men det räcker inte om vi stockholmare ska kunna klara de miljömål vi ställer. Därför behöver vi göra mycket mer än i dag, och därför är den statliga upphandling som snart kommer så intressant. Jag hörde i går en intervju med miljöministern där han sade att vi gör mycket för att komma till rätta med miljöproblemen i Sverige och att det pågår väldigt många projekt på trafikområdet. Men jag känner att det inte längre framför allt är projekt som vi stockholmare behöver, utan det är handling just nu. Vi behöver både miljövänlig handling och en klar subvention för att kunna komma vidare i den här diskussionen. Jag tycker inte heller att det räcker med det som miljöministern säger i sitt svar om skatter, att "förmånsvärdet vid beskattning har även justerats så att det inte missgynnar den som vill köpa en elbil". Jag trodde att tanken var, miljöministern, att vi skulle gynna miljöbilar. Vi måste också se till att vi får bättre resultat när det gäller CO2-utsläppen. Därför undrar jag om miljöministern delar min uppfattning att vi kan göra någonting nu, och att vi faktiskt också avser att göra det i den statliga upphandlingen om ett och ett halvt år.

Fru talman! Vi är överens om att offentlig upphandling kan vara ett oerhört verkningsfullt och kraftfullt verktyg för att ställa om mot ett hållbart samhälle, en hållbar utveckling, mer av miljöhänsyn. Ingegerd Saarinen pekade på att den offentliga upphandlingen i Sverige är ungefär 400 miljarder kronor.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Ministerrådet har träffat en överenskommelse om att reglerna för offentlig upphandling ska ses över i syfte att öka möjligheten att ta miljöhänsyn, men arbetet går trögt. EG-kommissionens tolkningsdokument om miljö och offentlig upphandling har försenats ett otal gånger.
Det är en väldigt hög siffra, och det visar vilken kraft det kommer att finnas när vi använder upphandlingen för att främja en hållbar utveckling. Jag tror att jag miss rätt om jag säger att den offentliga sektorns upphandling inom EU är ungefär 6 000 miljarder kronor. Väldigt mycket av den upphandlingen är inriktat på områden som har stor betydelse för miljöutvecklingen.
Man kan redan nu konstatera att tolkningen av befintligt regelverk inte gör det möjligt att ställa miljökrav i tillräcklig utsträckning. Den upphandling som stat, kommun och landsting ängar sig åt omfattar 400 miljarder kronor om året. Offentlig sektor är därmed Sveriges största köpare. Självklart är det ytterst betydelsefullt hur kraven ställs och följs upp, speciellt som man vanligen tecknar långsiktiga avtal med företagen. Den offentliga sektorn kan på så vis komma att utöva ett tryck på marknaden att anpassa varor och tjänster till miljökrav och andra viktiga krav.
Det gäller inte minst fordon, transporter och fastigheter på olika sätt. Att kunna få till stånd en effektiv användning av offentlig upphandling, som också kan ta miljöhänsyn, är ett primärt mål för mig och för regeringen. Det har vi också arbetat väldigt aktivt för under lång tid. Vi har tillsatt den utredning som jag hänvisar till i mitt interpellationssvar.
Sådana krav kan stimulera producenterna att börja använda bättre teknik och produkter. Vid en träff med näringslivets miljöchefer nyligen kom det på ett tydligt sätt fram att de var missnöjda med den offentliga sektorns upphandling. De menade att den offentliga sektorn är dåligt förberedd för att ställa bra och framåtsyftande krav. I de fall man ställer krav är man dålig på att se till att de följs. De menade att uppföljningen är nästintill obefintlig.
Den har arbetat väldigt bra och har dels varit en pådrivare på den offentliga sektorn att arbeta med miljöupphandling, dels pekat på en del brister som finns när det gäller EU:s lagstiftning. Jag har tillsammans med mina nordiska kolleger, de nordiska miljöministrarna, skrivit till EU kommissionen och pekat på ett antal problem med EU:s upphandlingsregler, som blockerar möjligheter att använda upphandling på ett bra sätt.
Det kom fram att man ser den offentliga sektorn som en bromskloss i arbetet med miljöanpassning och att det är de seriöst arbetande företagen som drabbas. Jag anser att det är oerhört allvarligt om det är så. Jag undrar om miljöministern har några planer för hur den offentliga sektorn kan bli bättre på att följa upp uppställda krav.
Det krävs t.ex. att man som upphandlare ska ha egen ekonomisk vinning av upphandlingen, vilket innebär att man i dag inte kan göra en upphandling och ta sitt ansvar för att möta t.ex. klimathotet eller något annat av de allmänna, generella miljöhot som vi konfronterar. Nu har vi möjligheter att påverka EU för att förändra upphandlingen och driva den åt rätt håll.
Det Internetbaserade verktyg som miljöministern berättade om kan förhoppningsvis bli till hjälp för upphandlarna, men det verktyget ändrar inte de reella möjligheterna att ställa krav. De får fortfarande inte ställa krav på produktionsprocessen, annat än om de kan visa uppenbara fördelar för sin verksamhet.
Vi har ett ganska intensivt arbete i Regeringskansliet nu för att fastställa de svenska positionerna. Jag pekar i mitt svar på vilken inriktning vi vill se på de nya upphandlingsreglerna. Jag tror att vi är ganska eniga om att detta är väldigt viktigt och att vi måste gå i ungefär den riktning som både interpellationssvaret och interpellationerna pekar på.
Att 138 statliga myndigheter ser över sina resor är utmärkt. Men inte heller det ändrar möjligheterna att ställa krav. Det enda det gör är att hjälpa till att synliggöra att det går att ställa krav inom vissa ramar.
Får jag sedan säga till Inger Segelström att när jag pratade om projekt i TV i går var det en av många saker som jag lyfte fram. Tyvärr fick inte allt plats i den del av intervjun som sändes i TV - det är någonting som händer ibland. De projekt jag talade om var de projekt som vi nu stöder i lokala investeringsprogram från statens sida.
Det är positivt att miljöministern anser att det är viktigt att miljökrav ställs i offentliga upphandlingar och att "grön" offentlig upphandling ska utnyttjas som ett medel för att uppnå hållbar utveckling. Men frågan är: Kommer regeringen att verka för det i EU? Inom Regeringskansliet pågår ett beredningsarbete för att vidga gränserna för vilka krav som får ställas vid offentlig upphandling.
Det är inte bara projekt i största allmänhet, utan det är väldigt konkreta insatser för att göra miljömässigt bra investeringar. Det handlar väldigt mycket om koldioxidutsläppen. Det handlar också en hel del om trafiken, hur vi lägger om trafiken i många kommuner för att minska människors beroende av bilar, för att öka alternativens konkurrenskraft och för att skapa en bättre kommunal infrastruktur när det gäller trafikfrågor.
Men besked ska lämnas till EU redan i februari. Hur kommer regeringen att ställa sig då? Ser man upphandling som främst ett konkurrensverktyg, eller kommer man att se till att det också används för att nå andra samhällspolitiska mål? Kommer en kommun att kunna köpa in miljömärkt el i stället för annan el?
De här satsningarna kommer att ge koldioxidminskningar på ungefär 1,6 miljoner ton. Det motsvarar nästan Det är alltså konkreta, bra och verkningsfulla insatser, som också berör trafiken.
Kommer en kommun att kunna ställa krav när det gäller hur livsmedlen har producerats, exempelvis att ställa som villkor att djuren inte har fått lida under uppfödning, transporter och slakt?
När det gäller frågan om att subventionera bilar, som Inger Segelström också tog upp, återkommer jag i nästa inlägg.

Fru talman! Jag är som sagt också stockholmare, Inger Segelström. Jag har min cykel snyggt parkerad utanför Riksdagshuset. Jag hoppas att Inger Segelström också har sin cykel här och cyklar hem koldioxidfritt i kväll efter denna intressanta debatt. Nu håller vi på och skapar förutsättningarna för en bra grön upphandling. Jag kan med en gång svara Ingegerd Saarinen att vi naturligtvis kommer att påverka EU-reglerna. Vi kan inte i dag säga exakt hur, eftersom vi håller på och diskuterar detta i Regeringskansliet. Men vi kommer att påverka dem i rätt riktning. Jag tycker att min tidigare korrespondens med kommissionen tillsammans med mina nordiska kolleger visar i vilken riktning vi vill driva detta. Jag sade förut att 6 000 miljarder kronor - det är kanske lågt räknat - går till offentlig upphandling i Europa. Detta är en jättechans inte bara för Sverige utan för hela Europa att påverka samhällsutvecklingen. Jag ska naturligtvis fundera på om det är möjligt för staten att på det sätt som har gjorts på annat håll ställa upp mål för denna utveckling. Det kan vara ett bra verktyg. Jag tror i och för sig att skillnaderna är ganska stora mellan kommunerna och staten när det gäller möjligheterna att använda sådana mål vad beträffar andelen bilar, osv., men låt mig pröva detta. Det ligger naturligtvis något i det faktum att så många myndigheter hittills - det kommer att bli ytterligare i framtiden - har fått uppdraget att utarbeta en miljöledning. Vi tvingar på det sättet myndigheterna att tänka på miljökonsekvenserna av allt det de gör, inklusive upphandling. Redan här ligger det en pådrivande kraft på de statliga myndigheterna, så att de går precis i den riktning vi är överens om att man måste gå i. Sedan gäller det de förmånsbilar som jag beskrev i mitt interpellationssvar. Personer som har förmånsbilar har tidigare när de har velat använda miljövänliga bilar - t.ex. biogasbilar, hybridbilar eller elbilar - fått räkna med att betala mycket mer för den bilen därför att de är dyrare att producera. Det hänger som Inger Segelström var inne på tidigare ihop med att de produceras i en så väldigt liten upplaga. Nu har vi sett till att ta bort den nackdelen för dessa bilar jämfört med vanliga bilar. Det handlar om en subvention, om man vill använda det uttrycket, på ganska mycket pengar: 60 000-70 000 kr om året. Så stor har prisskillnaden varit tidigare. Det tycker jag är värt att nämna som ett av många exempel på hur vi vill stimulera denna utveckling.
Fru talman! Självklart, miljöministern - om jag inte cyklar går jag eller åker kollektivt. Jag har som alla riksdagsledamöter i detta län månadskort på SL. Jag tycker att det är bra om miljöministern vill undersöka om man kan sätta mål för varje år, så att vi kan bocka av och så att vi känner att vi kommer framåt.
Fru talman!
Utvecklingen för miljöbilen går långsamt. När man läser Kommunikationsforskningsberedningens utvärdering av de försök och den forskning som finns ser man att vi i dag har kunskaperna. Nästa steg är att få alla biltillverkare att ta fram motorer som drar mindre bensin. Då tror jag att just sådana mål gör det lättare att flytta fram positionerna. Det har vi gjort väldigt framgångsrikt på andra miljöområden. Det var bra att vi fick klarat ut vad som gäller för förmånsvärdet. Jag tycker fortfarande att vi ska ha ett skattesystem som uppmuntrar till miljöåtgärder över huvud taget och inte bara vad gäller upphandling av bilar. Det ska gälla allting som är bra för vår miljö.

Dessutom vill jag peka på ytterligare en sak som kan vara värd att fundera på. I Sverige kan vi faktiskt börja med att förbättra vår egen lagstiftning, som t.o.m. kan tolkas som att den är sämre än EG-rätten när det gäller att ställa sociala och miljömässiga krav. I lagen om offentlig upphandling finns begreppet affärsmässighet som ett centralt begrepp. Det är ett begrepp i enlighet med tidigare svensk tradition, men det finns inte i EU-direktivet. I svensk upphandlingstradition ingår det att man betraktar affärsmässighet ur ett mycket snävt ekonomiskt perspektiv, och det är det som är problemet med det begreppet. Sverige borde ta tillfället i akt att förenkla lagen om offentlig upphandling, så att EU:s upphandlingsdirektiv i den delen förs in i lagen rakt av, utan några omskrivningar om affärsmässighet. Det är oklart vad man menar med det. Det är väl ändå självklart att upphandlande enheter i stat, kommun och landsting försöker handla ekonomiskt och effektivt och göra så fördelaktiga inköp som möjligt för medborgarna. Vi ska naturligtvis agera effektivt och göra bra affärer där även miljömässiga, etiska och sociala faktorer vägs in.
Fru talman! Visst ska vi ha ett skattesystem som uppmuntrar till detta. Det är mycket det som debatten om grön skatteväxling har handlat om. Det gäller den diskussion som vi kommer att gå över till i nästa interpellationsdebatt, nämligen hur vi behandlar biobränslen, osv., skattemässigt. Att skapa ekonomiska incitament av detta slag ser jag självklart som oerhört viktigt i miljöpolitiken. Där kan vi säkert gå längre. Där kommer vi säkert att gå längre. Jag tycker också att det är viktigt att följa upp ställda krav. Det ligger i begreppet miljöledningssystem att man skapar rutiner och att man skapar ett tryck så att dessa krav följs upp. Jag kan på nytt hänvisa till det som finns i mitt interpellationssvar om hur myndigheterna nu arbetar med att införa miljöledningssystem. Vi ska förbättra vår egen lagstiftning. Ett av syftena med EKU-kommittén är att ta fram ett underlag för detta. Det viktigaste nu är att vi försöker påverka EU:s lagstiftning i rätt riktning. Vi måste gå i riktning mot att underlätta för upphandlaren att ställa miljömässiga krav vid upphandlingen. Vi ska ta bort en del av de begränsningar som finns nu - inte minst den som jag pekade på förut. Nu kan man bara ställa sådana krav som leder till en egen ekonomisk vinning. Det är att oerhört mycket snäva in möjligheterna att använda detta viktiga instrument.

Fru talman! Sven Bergström har frågat näringsministern om han avser lägga förslag om att, i likhet med Kalifornien, fastställa konkreta mål för hur många nollemissionsfordon som ska säljas år 2005 och om han avser lägga förslag om hur staten ska ta hänsyn till koldioxidutsläpp vid upphandling av fordon. Sven Bergström har också frågat vilka åtgärder näringsministern avser vidta för att ytterligare minska utsläppen av klimatgaser i Sverige. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Innan jag svarar på frågorna vill jag hänvisa till en annan interpellationsdebatt med näringsministern den Klimatfrågan och fordonsparkens bidrag till utsläppen av koldioxid är ett område som regeringen är djupt engagerad i och prioriterar. När det gäller frågan om nollemissionsfordon vill jag erinra om att riksdagen med utgångspunkt i den trafikpolitiska propositionen har antagit flera miljömål som avser avgasutsläpp från motorfordon. Det gäller bl.a. en stabilisering av koldioxidutsläppen till år 2000 på 1990 års nivå. Vidare gäller att utsläppen av kväveoxider ska minskas med minst 40 % till år För att uppnå dessa mål måste ett flertal åtgärder vidtas. Regeringen avser bl.a. att utarbeta en strategi för utveckling och introduktion av alternativa bränslen på kort och lång sikt. Regeringen har ingått ett avtal om ett sexårigt samverkansprogram med bilindustrin om forskning och utveckling av miljövänligare bilar. I skattelagstiftningen underlättas introduktionen av el och hybridbilar genom en femårig fordonsskattefrihet. Miljöklassystemet för bilar är teknikdrivande och ger drivkrafter för de renaste bilarna med framtida teknik. Miljökrav på drivmedel och fordon omfattas av internationellt harmoniserade regler. Dessa regler omfattar i dag inte utsläpp av koldioxid. Sverige deltar i det internationella arbetet med att utveckla bränsleeffektiv teknik. Det finns olika metoder att införa sådan teknik. USA har valt linjen att kvotera in nollemissionsfordon. Svagheten med denna metod är att den på intet sätt garanterar att bränsleförbrukningen hos den övriga bilparken förbättras. Tvärtom finns det i USA en kraftig trend mot att personbilar ersätts av s.k. stadsjeepar, vilket naturligtvis är negativt för bränsleeffektiviteten. Den europeiska linjen har i stället varit att åstadkomma en generell bränsleeffektivisering hos nya bilar. Bilindustrins frivilliga åtagande att minska koldioxidutsläppen från nya bilar som säljs inom EU med 25 % till år 2008 kommer att vara av stor betydelse för transportsektorns utsläpp av koldioxid. Mot bakgrund av detta är det inte nu aktuellt att anta ett särskilt mål för nollemissionsfordon. När det gäller frågan om offentlig upphandling vill jag först konstatera att den offentliga upphandlingen är omfattande och att en miljöinriktad inköpspolitik kan bli ett mycket kraftfullt styrinstrument i miljöarbetet. Delegationen för ekologisk hållbar upphandling har till uppgift att arbeta pådrivande för att den offentliga upphandlingen ska vara ett instrument för att åstadkomma en ekologiskt hållbar utveckling. Delegationen har bl.a. tagit fram förslag till upphandling av transporter i offentlig sektor. Fokus har lagts på transporter som ger upphov till utsläpp av koldioxid. Arbetet med miljöledningssystem, både inom offentlig och privat verksamhet, bidrar redan i dag till att miljöanpassade alternativ väljs. Som exempel kan nämnas att Vägverket och vissa kommuner redan har infört upphandlingskrav som premierar arbetsmaskiner och lastbilar med låga utsläpp. Väl fungerande upphandlingskrav kan ha en påtagligt styrande effekt, men det är viktigt att kraven är samordnade mellan olika aktörer. Delegationen för ekologisk hållbar upphandling arbetar också med att ta fram ett Internetbaserat verktyg för den offentliga förvaltningen. Syftet med verktyget är att bättre kunna samordna miljökraven. När det slutligen gäller frågan om ytterligare åtgärder för att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser måste jag hänvisa till en kommande klimatproposition som för närvarande är under beredning. Syftet med propositionen är att lägga fram en strategi för att minska utsläppen av klimatgaser för Sverige. Detta kommer naturligtvis att ha betydelse för utsläppen inom transportsektorn likväl som för andra sektorer.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet Kjell Larsson för svaret på min interpellation. Låt mig börja med att anknyta till den föregående interpellationsdebatten eftersom jag också i min interpellation berörde upphandlingsfrågorna och upphandlingsfrågornas vikt. Jag har uppmärksammat att det är väldigt olika hur man hanterar de här frågorna. Det har åtminstone varit så. Nu signalerar miljöministern nya tag på det här området. Det välkomnar jag. Man måste ordentligt ta med t.ex. detta med utsläpp av koldioxid som en viktig faktor vid upphandlingen. Det är viktigt att staten och kommunerna agerar som ett gott föredöme och ställer stora krav på de fordon som upphandlas att de ska vara allmänt miljöanpassade och också ha låga utsläpp av koldioxid. Samtidigt vill jag säga att det är viktigt att man inte diskriminerar någon teknik som uppfyller uppställda krav. Det är viktigt att man gör en teknikneutral och teknologineutral upphandling. Bakgrunden till min interpellation som skrevs i slutet av november var den då pågående Haagkonferensen som aktualiserade de här frågorna väldigt tydligt. Nu i veckan har vi dessutom fått en rapport från FN:s klimatexperter som ytterligare understryker allvaret i klimatfrågorna. Under slutdelen av förra året fick vi här i Sverige exempel på situationer när det gäller väder, vind och översvämningar som många av oss misstänker har ett klart samband med de ökande koldioxidutsläppen och klimatpåverkan runtom i världen. Därför finns det stor anledning att ta de här frågorna på största allvar och arbeta intensivt med att komma någonstans. När nu Sverige är ordförandeland i EU förväntar vi oss här i riksdagen att regeringen är starkt pådrivande och verkligen engagerar sig och driver på de här frågorna så att de kommer framåt. Jag tror att vi är väldigt många som är otåliga och tycker att det händer alldeles för lite. Miljöministern nämnde i sitt svar att man har ställt upp konkreta mål för t.ex. en stabilisering av koldioxidutsläppen. När man då stämmer av de konkreta miljömålen för transportsektorn och tittar hur det går kan man konstatera att vi går baklänges. Vi klarar inte av de delmål vi har ställt upp. Det konstaterade regeringen själv i sin budgetproposition i höstas. Då finns det naturligtvis anledning att vara självkritisk och fundera om vi kan göra något annorlunda, något tydligare och något kraftfullare. Jag är alldeles övertygad om att Sverige, som ändå har en stor medvetenhet på det här området har chans att vara föregångare, precis som vi har varit när det gäller bioteknik och telekomområdet. Vi kan se hur andra länder i Europa har lyckats vara framsynta och gå före. Vi kan ta Danmark och energiområdet som exempel. Där är nu vindkraftens andel uppe i 15 %. I kärnkraftsdebatten dömdes det ut som fullständigt utsiktslös och som rena nippran att man skulle ha någon chans att få särskilt mycket tillskott av vindkraften. Tyskland har varit föregångare när det gäller att utveckla solenergin. I Sverige har vi en jättechans att bli föregångare just när det gäller alternativa miljöriktiga bränslen genom vår stora tillgång till skogsråvara. Det kan bli en avgörande viktig faktor när det gäller att utveckla nya och miljöanpassade bränslen. Låt mig också berätta att i dag på förmiddagen - jag vet inte om miljöministern hade annat för sig då - pågick det ett väldigt intressant seminarium Strategi för bränslen i framtida fordon. Det ägde rum på SJ:s konferenscentrum vid Centralstationen. Det illustrerade väldigt tydligt vilket intresse det finns från branschen och från engagerade människor att åstadkomma något på det här området. Man gick igenom alla de olika tekniker som är aktuella och de olika bränslen som finns. Jag är alldeles övertygad om att tiden är mogen för regering och riksdag att nu ta ytterligare steg på det här området. Jag vill avsluta med att fråga miljöministern om han är beredd att medverka till att vi nu formar en gemensam nationell strategi med konkreta mål för att komma någon vart på det här området.
Fru talman! Jag vill ta det här tillfället i akt att ställa frågor främst när det gäller den tredje frågan som Sven Bergström ställde i sin interpellation och som gäller åtgärder för att minska de totala klimatpåverkande utsläppen. Vi tror att det är angeläget att få till stånd överenskommelser om miniminivåer för koldioxidskatter i första hand inom EU. Det ser ju inte så hoppfullt ut när det gäller möjigheten att åstadkomma det. Internationell handel med utsläppsrätter borde vara möjlig att etablera. Jag skulle vilja fråga: Hur bedömer miljöministern i dag möjligheterna att nå framgångar när det gäller överenskommelser om en internationell handel med utsläppsrätter? I avvaktan på det borde vi kunna hitta på någonting svenskt. Jag frågar det mot bakgrund även av delrapporten från - jag tror att den heter så - Utredningen om möjligheterna att utnyttja Kyotoprotokollets flexibla mekanismer i Sverige. Mot bakgrund av det här, finns det inte läge och möjligheter att nu hitta på något svenskt, eftersom det ser ut att dröja, med koldioxidskatter och med handel med utsläppsrätter?
Fru talman! Jag är medveten, Sven Bergström, om det stora intresset för att hitta alternativa bränslen. Det är mycket glädjande. Jag försöker följa den utvecklingen så mycket som möjligt, även om jag just i förmiddags var upptagen av regeringssammanträden och inte kunde delta i den säkert spännande konferens som Sven Bergström berättade om. Här finns det mycket att göra. Inte minst är det lovande, vilket Sven Bergström också tog upp, när det gäller möjligheten att använda skogsråvara till den här typen av bränslen. Det har förmodligen också bättre miljöeffekter. Framtagandet av själva råvaran för bränslena kan förmodligen göras mer miljövänligt än när det gäller många andra alternativ. Här håller vi nu, som säkert både Sven Bergström och Harald Nordlund känner till, på att utarbeta en strategi för hur vi ska hantera de här frågorna för att vi ska få mer av ett helhetsgrepp över det än vad vi har haft hittills. Vi har i och för sig stött sådana här projekt genom s.k. projektdispenser, vilket är möjligt att göra. Det har vi gjort i viss utsträckning. Det är ett sätt att skapa skattemässiga incitament för framtagningen av de här bränslena. Jag tycker också att vi har mycket att lära när det gäller vindkraft från Danmark och solkraft inte minst från Tyskland. Solkraft kan faktiskt även i vårt klimat ge ett verksamt bidrag till energiförsörjningen. Vi borde kunna bygga lite grann, tycker man, på det faktum att vi i Sverige har världsrekord genom Ångströmslaboratoriet i energieffektivitet i solceller. Det visar att det finns en forskningsmässig och teknisk bas också inom den här delen när det gäller förnybar energi. Harald Nordlund tog upp frågan om hur vi ska använda utsläppsrätter och de övriga flexibla mekanismerna inom Kyotoprotokollet. Vi har redan genom den verksamhet vi bedriver i samarbete med de baltiska länderna på andra sidan Östersjön genomfört ett antal projekt. De kan ses som förprojekt till en av de alternativa mekanismerna, det som kallas för gemensamt införande. Det har vi redan prövat. Vi ligger ganska långt framme i Sverige och i EU när det gäller att förbereda användningen av utsläppsrätter. Jag ser att det här kommer att kunna få en ganska stor betydelse. Sedan togs frågan om hur man håller mål upp. Jag är ganska glad över att vi verkar kunna ha nått målet för utsläpp av klimatgaser för år 2000, mot de allra flesta bedömningar som gjordes tidigare - målet att ha samma utsläppsnivå 2000 som vi hade 1990. Det har vi gjort samtidigt som bruttonationalprodukten har stigit med närmare 20 %. Vi visar nu att det går att skilja ut kurvorna över miljöpåverkan och kurvorna över den ekonomiska tillväxten. Det är en bra erfarenhet att den möjligheten finns. Vi vet nu en hel del om hur man bär sig åt när man gör det. Det kommer att vara oerhört viktigt när nu regeringen, som ni vet, har lagt fast målet för 2010 till minus 2 %. Samtidigt har vi naturligtvis ambitionen att ha en positiv ekonomisk utveckling också under den tioårsperioden.

Fru talman! Låt mig börja med att säga att jag är glad att miljöministern är optimistisk och anslår ett optimistiskt tonläge i de här frågorna. Jag har mött många socialdemokratiska ministrar genom åren som har uppträtt radikalt annorlunda när det gäller bedömningen av vilken potential olika energislag kan ha. Jag vill bara påminna om hur det lät i kärnkraftsdebatten och när det gällde detta med vindkraft. Danmark har nu visat att det faktiskt är praktiskt tillämpbart och framgångsrikt. Det ger dessutom enorma exportintäkter till Danmark som land. Några kommentarer ytterligare. Jag pratade om en nationell strategi. Miljöministern pratade om en strategi som regeringen skulle utarbeta. Vi behöver inte tvista om vilken etikett vi ska sätta på detta. Det viktiga är att vi åstadkommer en strategi som riksdag, regering och alla övriga aktörer på området kan vara överens om och som sätter upp konkreta mål som innebär att man får fart på utvecklingen. Jag hoppas också - och jag skulle vilja få ett besked på den punkten - att miljöministern är beredd att medverka till någon motsvarande strategi på EU området. Vi vet ju att man inte har kommit lika långt i de allra flesta länder. Vi vet också att i EU:s eget green paper säger man att det skulle behövas 20 % av alternativa bränslen till år 2020 för att komma någon vart när det gäller att reducera koldioxid och miljöanpassa utvecklingen. Det är intressant att det gamla oljebolaget BP nu börjar kalla sig själv, inte British Petroleum, utan Beyond Petroleum. Det illustrerar att det finns ett intresse även hos de gamla stora oljeaktörerna att faktiskt förändra sin inriktning och anpassa sig till utvecklingen. Några ord om forskning. I dagsläget, menar jag, satsas det alldeles för lite på det området, särskilt i förhållande till den potential som finns med hänsyn till klimatfrågan osv. Det gäller just forskning om produktion av alternativa drivmedel. Som jag sade i mitt tidigare inlägg är jag övertygad om att Sverige har en väldig potential just på detta område. Energimyndigheten, som har huvudansvaret för produktion av drivmedel och forskning på det här området, har ca 40 miljoner kronor årligen, om jag har förstått det rätt. Av detta går 30 miljoner till etanolforskning. Det är ju okej. Bioalkoholerna är en viktig del i detta. Men totalt sett blir det alldeles för lite. Miljöministern pratade också om skattefrågorna. Då menar jag och Centerpartiet att det är lite märkligt och nästan perverst att man nu arbetar med koldioxidskatt, att man planerar för koldioxidskatt på förnyelsebara och bevisat koldioxidneutrala drivmedel. Är miljöministern beredd att ompröva de signalerna och se till att man får det, som miljöministern sade, skattemässiga incitament för att faktiskt satsa på det här området? Det är ju precis motsatsen när man aviserar att man ska ta ut skatt på biobränslen. I dag är energiskatten differentierad med hänsyn till miljöklassning av bensin och diesel, baserat på det man uppfattar som giftighet hos drivmedlet. Här finns det mycket onödiga och snäva tekniska parametrar som stänger ute miljövänligare alternativ. Det svenska mijlöklassningssystemet för drivmedel borde ses över, särskilt för diesel. Där skiljer vi oss, om jag har förstått saken rätt, från EU och EU:s direktiv. Innovation och utveckling kräver långsiktiga och stabila villkor. Här borde det vara klara besked från regering och riksdag till alla aktörer på området.
Fru talman! Jag läser ett pressmeddelande från Näringsdepartementet som handlar om den utredning som jag nämnde, Utredningen om möjligheterna att utnyttja Kyotoprotokollets flexibla mekanismer i I pressmeddelandet säger man bl.a: Vi måste hitta de minst kostsamma lösningarna för att begränsa utsläppen av växthusgaser. En utgångspunkt i utredningens arbete är att Kyotoprotokollet kommer att träda i kraft och att en internationell marknad för handel med utsläppsrätter kommer att etableras. Om så sker, säger man vidare i pressmeddelandet, kommer ett mycket kraftfullt styrmedel att introduceras genom bl.a. transport-, miljö och energisektorerna och i synnerhet på användningen av fossila bränslen. Det kommer att läggas ett tak på utsläppsrätterna. Detta tak beslutas av regering och riksdag som därigenom har kontroll på den totala mängden utsläpp, avslutas pressmeddelandet. Jag är nyfiken på vad som avses med "detta tak beslutas av". Är det beslut som kommer att fattas vid sidan av de många och stora klimatbesluten som så småningom kommer? Vad är det för beslut, och när kommer de att fattas?
Fru talman! Vi ska väl inte fördjupa oss i om det ska vara nationell strategi eller strategi. Jag känner mig i högsta grad som ledamot av en nationell regering. Den strategi som jag tänker mig kan man nog kalla nationell. Vi ska självfallet arbeta för att få fram en strategi på EU-området. Där har vi nu två dokument som kommer att vara viktiga. Vi har det sjätte miljöhandelsprogrammet som vi nu ska börja behandla och som presenterades av Margot Wallström i går. Det innehåller naturligtvis en hel del om klimatfrågan som ett av de viktigaste miljöhoten och ett av de viktigaste hoten mot hållbar utveckling. Vi håller på att arbeta på en europeisk klimatstrategi där det nu finns ett dokument med en första inriktning. Det kommer att bli en viktig fråga under det svenska ordförandeskapet. Vi kommer naturligtvis att göra vad vi kan för att driva frågan på ett så bra sätt som möjligt.

Så till Harald Nordlunds fråga om taket. Jag har inte läst just det pressmeddelandet. Men handeln inom ett land med utsläppsrätter måste ju fungera så att man bestämmer hur mycket utsläpp som ska accepteras från det område som handeln ska omfatta. De siffrorna måste ju stämma med de åtaganden som landet har i enlighet med Kyotoprotokollet, eller med den bubbla som vi arbetar med inom EU när det gäller olika länders möjligheter att släppa ut växthusgaser. Marknaden kommer att på något sätt bestämma priset för koldioxidutsläppen när det gäller den handel som pågår Jag ser det här som ett intressant sätt att åstadkomma en förändring till minsta möjliga kostnad. Det finns säkert en mängd andra faktorer som måste vägas in när man skapar en sådan här marknad. Man får vara försiktig när man översätter det här internationellt. Vi vill ju att varje land ska genomföra egna åtgärder och inte bara kunna förlita sig på möjligheten att handla utsläppsrätter internationellt. Jag måste ta tillfället i akt och ställa en fråga. Vi är ju överens om hur viktiga de här frågorna är. Vi har ett statlig stöd till lokala investeringsprogram som har gett väldigt positiva resultat. Vi kommer att spara 1,6 miljoner ton i koldioxidutsläpp genom de satsningar vi har gjort hittills. Det är närmare 3 % av de totala svenska utsläppen. Det handlar om trafiken, men kanske mer om annan energianvändning. Min fråga till er är om vi inte tillsammans skulle kunna komma överens. Jag försöker att se till att det här programmet finns kvar. Ni försöker övertyga era partier om att det här faktiskt är väldigt bra miljöpolitik.

Fru talman! För att börja med det sista inlägget från miljöministern vill jag säga att det ju normalt är vi som ställer frågor till statsråden, men att det naturligtvis är fritt fram att ställa frågor även till oss. Jag är självklart öppen för att diskutera allt som är effektivt och rationellt för att få bra effekt av en sådan här nationell strategi och EU-strategi. Dessvärre har riksdagens revisorer inte riktigt samma uppfattning som miljöministern om att detta har varit så framgångsrikt och effektivt. Låt oss lova varandra att läsa på detta en gång till och överväga saken. Jag hoppas verkligen att vi inte ska behöva låsa oss i intagna ståndpunkter och för evigt stå fast vid dem om de inte är alldeles korrekta. Men, som sagt, om jag har läst riksdagens revisorer rätt, har de också tyckt att det här kanske inte är alldeles optimalt använda pengar. Apropå omprövning: Kan vi i miljöministerns sista inlägg få motsvarande positiva besked om att miljöministern också är beredd att ompröva den aviserade biobränsleskatten? Vi borde kunna vara överens om att det är fel signaler att avisera sådant när vi i stället behöver skynda på och stimulera en utveckling åt det här hållet. Miljöministern sade också att han är beredd att jobba för en strategi på EU-området. Det är då intressant att ta upp frågan om EU:s miljöoljedirektiv. Enligt min mening borde det modifieras så att det tydligt särbehandlar alternativa miljövänliga koldioxidneutrala drivmedel. Alternativt kan kanske ett nytt direktiv arbetas fram för alternativa drivmedel. En del experter, bl.a. i Tyskland, anser ju att mineraloljedirektivet egentligen handlar om just fossila drivmedel och bränslen, och ingenting annat. Man kan ju fundera på om den tolkningen är användbar. Så till frågan om miljöklassning av fordon. I dag upplever många att det är litet lustigt att tunga törstiga fordon kan hamna i de bästa klasserna. Är miljöministern beredd att medverka till en översyn av klassningen av fordon så att den verkligen blir teknikdrivande och miljöanpassande?
Fru talman! Det har riktats kritik mot de här programmen. Det är ganska naturligt. De här programmen är ganska nya. De startade för två tre år sedan. Det fanns vissa begränsade inkörningsproblem. Vill man inte ta risken att möta sådana problem, ska man aldrig göra någonting. Det är ingen grundkritik mot programmet. Vi kan tvärtom visa att det är väldigt positiva effekter. Vi har dessutom undan för undan rättat till de brister som har påpekats. Jag är ändå glad över den ganska positiva bedömning som mitt lilla påpekande ledde till. Självfallet ska förnybara bränslen aldrig någonsin ha koldioxidskatt, om de är förnybara på ett sätt som gör att de inte har klimatpåverkan. Vi har ju koldioxidskatten just för att premiera bränslen som inte har klimatpåverkan. Det används en del bränslen i dag, en del etanol osv., där det är tveksamt om de har de här positiva klimateffekterna. Men inga förnybara ur klimatsynpunkt acceptabla bränslen ska ha koldioxidskatt, eftersom de inte ger upphov till koldioxidutsläpp. Jag tycker också att mineraloljedirektivet bör ses över på något sätt. Själva namnet tyder ju på att det från början var mineraloljor som skulle avses. Det stämmer inte riktigt med de ambitioner vi har att introducera bättre förnybara bränslen. Här finns det möjligheter att göra förbättringar. När det gäller törstiga bilar i de bästa miljöklasserna vill jag säga att stora bilar som har betydligt bättre miljöprestanda än andra stora bilar kan få den här premieringen. Man kan diskutera om det är värt det med tanke på att de ur andra synpunkter, t.ex. när det gäller koldioxidutsläpp, inte är särskilt positiva. De har alltså andra miljöeffekter. Hittills har vi tyckt att det finns skäl att prioritera det.

Fru talman! Per Lager har frågat mig vad jag avser att göra för att komma till rätta med de miljöproblem som kan uppstå när man vid kistbegravningar har balsamerat avlidna med formalin. Formalin är en vattenlösning av formaldehyd som i koncentrerad form ger upphov till effekter på hälsa och miljö. Formaldehyd kan ge upphov till allergier och till irritation i ögonen, andningsorganen och på huden. Formaldehyd misstänks också kunna ge upphov till vissa cancerformer. Ämnet klassificeras emellertid inte som miljöfarligt enligt den bedömning som är utförd av experterna i EU:s klassificeringsgrupp. Formaldehyden, som är vattenlöslig, bryts i naturen snabbt ned till myrsyra och därefter med hjälp av mikroorganismer i jorden till koldioxid och vatten. Såväl Kemikalieinspektionen som Naturvårdsverket gör den bedömningen att de mängder som kommer ut i miljön på grund av att formalin används vid balsamering av avlidna personer inte utgör ett miljöproblem. I de ansvariga myndigheternas arbete, i första hand Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket, ingår att kontinuerligt bevaka att användning av kemikalier inte ger upphov till negativa effekter på hälsa och miljö. Om sådana effekter kan påvisas eller misstänkas, måste man vidta nödvändiga åtgärder för att komma till rätta med problemet. Per Lager framför också att den mängd formalin som kommer till användning vid balsamering uppskattningsvis är betydligt större än de två ton som finns redovisade för konservering i Kemikalieinspektionens produktregister. Enligt de uppgifter som jag fått fram verkar det finnas fog för den synpunkten. Genom Kemikalieinspektionens produktregister har vi i Sverige förhållandevis god kunskap om vilka kemiska produkter som produceras och används inom landet. Det är emellertid viktigt att företagen uppfyller sina förpliktelser och gör de anmälningar som krävs för att vi även fortsättningsvis ska kunna ha denna kunskap. Om så inte sker finner jag detta otillfredsställande. Sådan kunskap är väsentlig för att man ska kunna vidta de åtgärder som krävs för att skydda hälsa och miljö från negativa effekter av kemikalier och för att eventuella åtgärder ska bli så effektiva som möjligt. Det är därför viktigt att kontroll av rapporteringen till produktregistret ingår i myndigheternas tillsyn. Sammanfattningsvis kan jag alltså konstatera att den kunskap vi har i dag om formaldehyds effekter och nedbrytbarhet inte pekar på att den användning av formalin för balsamering som Per Lager tar upp skulle ge upphov till några miljöproblem.
Fru talman! Tack, miljöministern. Jag menar att det är just detta som är fallet. Det ger anledning till stor oro, framför allt därför att så många människor drabbas av detta. Jag tänker då i första hand på de anhöriga. Det är ett stort etiskt, socialt och ekonomiskt problem, men eftersom jag nu vänder mig till miljöministern är det miljöeffekterna som det gäller. Det förekommer inte någon kontroll av hanteringen och utsläppen av formaldehyd - jag kallar det här formalin. Man har inte någon kontroll på denna verksamhet. Det visar sig bl.a. när miljöministern och jag söker samma uppgifter och får olika svar. I somras uppgav Kemikalieinspektionen att hanteringen vid balsamering krävde två ton. Miljöministern säger tolv ton. Jag hoppas att det inte blivit en sådan ökning på sex månader. Detta visar att man inte riktigt har kontroll på siffrorna. Vad gäller balsamering kan vidare nämnas att 30 % av de avlidna balsameras, men här i Stockholm är det faktiskt så många som 98 %. Det är alltså särskilt i Stockholm en oerhörd övervikt för balsamering. Beträffande utspädningen vid användning av formalin kan man ganska enkelt räkna ut att det används ungefär 200 000 liter. Det finns inga gränser för hur mycket man får använda. Något regelverk för detta saknas nämligen. Det finns en obduktionslag som klart säger att man inte får använda balsamering om det inte är särskilt nödvändigt av sanitära skäl. Varför används det då? Jo, därför att det saknas frysutrymmen. Alternativet är nämligen nedfrysning. Jag tycker att det är viktigt att man tar detta på allvar. Miljöministern nämner att formalin omvandlas när det kommer ut i jorden, men det gäller bara i humuslagret. Det är inte där som vi begraver människor utan i minerallagret. Där sker en anaerob process, som går väldigt långsamt. Det är där som det farliga inträffar, nämligen läckaget av formalin ned mot öppet vatten. När det äntligen kommer dithän att humus, syre och proteiner påverkar formalinet omvandlas det, men på vägen dit är det dödligt farligt. Från EU sägs att detta inte är något miljöfarligt ämne, men såvitt jag vet säger man inte heller detta om bensin. Man är mycket försiktig med att säga att de stora volymprodukterna är farliga. Specifika delämnen kan man däremot kalla miljöfarliga. Det gäller ett oerhört stort problem, och jag menar att formalin är så farligt att det krävs en betydligt större ordning. Vi kan också rent förnuftsmässigt räkna ut att man inte strikt följer den obduktionslag som gäller. Det kan inte vara så att sanitära olägenheter gäller för 98 % av de människor som dör i Stockholm. Vi vet vilka situationer som det är fråga om: vid svåra drunkningsolyckor, fall där man måste gå in rättsmedicinskt osv.
Fru talman! Jag inser naturligtvis att det här gäller en bredare frågeställning. Jag inser också att det här kan finnas viktiga etiska problem och även problem när det gäller tillämpningen av lagstiftningen, som Per Lager pekar på. Jag har inte tyckt att det har varit min sak att gå in på de frågorna. Jag har redovisat den expertbedömning som finns när det gäller formalinets farlighet ur strikt miljösynpunkt. Jag har också pekat på att det uppenbarligen har funnits brister i statistiken som jag inte riktigt har fått klarlagda. Jag hoppas att den här debatten kommer att tjäna som en liten uppmaning till de ansvariga myndigheterna att se till att vi i framtiden får en bättre statistik. Jag är naturligtvis beroende av vad expertorganen säger i en sådan här fråga, och de besked som jag har fått stämmer inte riktigt med den bild som Per Lager ger. Jag ska naturligtvis vidarebefordra de frågor och synpunkter som Per Lager nu för fram och se hur myndigheterna reagerar på detta. Jag hoppas också att den debatt som behövs i dessa frågor ytterligare kommer att klarlägga vilken miljöpåverkan som formalinet ger upphov till.
Fru talman! Den ansvariga myndigheten när det gäller själva balsameringsprocessen är Socialstyrelsen, och när kroppen flyttas från sjukhuset är det kyrkan eller i Stockholm och Tranås kommunen som tar över ansvaret. Jag anser att det är dessa myndigheters ansvar att följa lagbestämmelserna. När det gäller den miljömässiga aspekten vill jag peka på att detta är en fråga som berör och drabbar många människor. Väldigt få av de anhöriga känner till vad balsamering innebär. Man kan inte förvara en död kropp i mer än en och en halv vecka utan att göra någonting. Om man t.ex. använder ett uttryck som "vi gör väl det som är brukligt" innebär inte att de anhöriga förstår att det sker en balsamering, dvs. att man byter ut blodet mot formalin och därmed bl.a. skapar miljöproblemet. Det är ju ett starkt konserverande medel och därmed farligt. Varför använder vi inte försiktighetsprincipen? Det vore egentligen självklart. Skärp reglerna! Sätt genast i gång att bygga ut fryskapaciteten, om det är sådan som saknas! Det ska inte behöva finnas ett sådant här miljöproblem. Och framför allt: Sätt in kontroller! Det har inte flutit upp några döda fiskar i anslutning till begravningsplatserna, men det finns stor anledning att sätta in kontroller och se efter vad som har skett, främst i den långsamma processen. I ett land som Tyskland är det här ämnet förbjudet att använda vid begravningar. Där gäller en och en halv vecka - punkt och slut. Miljöministern, som har det yttersta ansvaret för miljön, bör titta extra noga på de dolda effekter som inte kommer fram om man inte sätter in kontroller. Formalin är ett oerhört starkt gift i den aktuella formen. Man kan ta lätt på det eller inte, men jag menar att det inte är ansvarigt att inte göra någonting. Ett ansvarigt statsråd bör nog ta detta på allvar och framför allt om inte annat se till att det sätts in en riktad kontroll.
Fru talman! Jag känner mig som ett ansvarigt statsråd. Jag ska naturligtvis utöver att kontrollera hur mina expertmyndigheter bedömer miljöpåverkan och detta problem också gå tillbaka med de synpunkter som Per Lager nu har lämnat för att se hur de kommenteras. Jag ska också fundera på hur jag ska lägga det till grund för eventuella ytterligare åtgärder.
Fru talman! Jag får ta detta som ett positivt svar. Miljöministern anar här ett problem som kanske inte uppmärksammats tidigare på det sätt som man borde ha gjort. Därmed kommer han också att ta ansvar för att se till att man undersöker problemet närmare, tar reda på vilka effekter det har och vilken statistik man kan ta fram som är vettig och riktig. Det gäller hanteringen av formalin över huvud taget i vårt samhälle. Det är ett av de giftiga ämnen som vi måste ha kontroll på. Vi har olika uppgifter på hur mycket som far omkring i samhället och används i olika produkter och i olika sammanhang, som t.ex. vid begravningar. Jag ser detta som ett gott tecken och ser fram emot en positiv utveckling i den här frågan.

Fru talman! Camilla Sköld Jansson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta, dels för att dialogen mellan Samhall och berörd kommun förbättras vid nedläggning av verksamhet på orter med svag arbetsmarknad, dels för att stärka Samhalls ansvar för sysselsättning till arbetshandikappade på orter med svag arbetsmarknad. I interpellationen nämns förändringar av Samhalls verksamhet i Jämtlands län som exempel. Samhall måste ständigt se över sin verksamhet för att effektivisera och rationalisera och därigenom möta de krav som kommer både från staten och Samhalls kunder. Att Samhall anpassar sin verksamhet efter kundernas behov och efterfrågan är en förutsättning för att utveckla verksamheten och härigenom kunna skapa meningsfulla och utvecklande arbetstillfällen för personer med arbetshandikapp. Vidare måste Samhall klara sitt huvuduppdrag att skapa arbetstillfällen åt personer med arbetshandikapp med hjälp av ett begränsat ekonomiskt statligt stöd. Under senare år har tjänste och servicearbeten ökat inom Samhall. På industrisidan har konkurrensen hårdnat varvid insatser har koncentrerats till att dels effektivisera produktionen, dels söka nya kunder och marknader. särskilt framhållit att affärsverksamheten har blivit och bedöms bli av alltmer avgörande betydelse för om Samhall ska kunna erbjuda arbete åt personer med arbetshandikapp. På förslag av regeringen har därför riksdagen ställt sig bakom ett förslag om att ändra Samhalls bolagsordning till att bolagets syfte ska vara produktion av efterfrågade varor och tjänster för att härigenom skapa meningsfulla och utvecklande arbeten för personer med arbetshandikapp. I avtalet mellan staten och Samhall regleras att bolaget bör, så långt det är möjligt, ta regionalpolitisk hänsyn i samband med eventuella omstruktureringar och undvika att lägga ned verksamhet på orter med svag arbetsmarknad. Detta måste alltid vägas mot uppgiften att kunna skapa meningsfulla arbeten med en långsiktig möjlighet till utveckling och med försvarbart ekonomiskt resultat. Vad gäller nedläggningarna i Hoting och Backe hänger de samman med en nödvändig koncentration på industrisidan när dessa verksamheter flyttas till Vad jag har erfarit innebär denna flytt från Strömsunds kommun inte att några personer med arbetshandikapp kommer att sägas upp, utan de kommer att erbjudas arbete på andra Samhallsenheter. Vidare har Samhall i samverkan med Strömsunds kommuns näringslivsbolag och länsstyrelsen anlitat en konsult för att utreda om det finns intresse från någon att bedriva verksamhet i Samhalls lokaler i Backe bemannat med Samhalls personal. Det kan i detta sammanhang nämnas att i Jämtlands län finns ca 16 Samhallanställda per 1 000 förvärvsarbetande. Riksgenomsnittet är ca 6, och i Stockholm är motsvarande siffra ca 3.

Jag finner det därför svårt att hävda att Samhall inte tagit ett regionalt ansvar i samband med omstruktureringen i Strömsunds kommun, inte minst mot bakgrund av att samtliga anställda erbjuds annat arbete inom rimligt pendlingsavstånd. När det sedan gäller den interna och externa kommunikationen i samband med verksamhetsförändringar så är det viktigt att Samhall har en väl fungerande kontakt med olika berörda intressenter. Externt är kontakten med kommuner viktig, och internt innebär en väl fungerande intern kommunikation ett sätt att förebygga oro bland anställda och underlätta genomförande av nödvändiga förändringar. Vad jag har kunnat erfara har Samhalls styrelse nyligen godkänt åtgärder för att just utveckla och stärka den koncerngemensamma organisationen för kommunikation. Beslutet syftar bl.a. till att skapa bästa möjliga förutsättningar för en god extern och intern kommunikation kring frågor som rör verksamhetsförändringar.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka för svaret. Jag ska också redogöra för syftet med att lyfta ämnet Samhall och regionalpolitik. Vi ska förhoppningsvis ha en öppen och lite prövande diskussion och ta vara på erfarenheter ute från fältet och också resonera kring hur de erfarenheterna kan vändas till någonting konstruktivt. Även om interpellationen tar sin utgångspunkt i Jämtland, om Hoting och Backe, där man har lagt ned verksamhet, finns också en generell frågeställning. Det handlar om Samhalls ansvar för arbetshandikappade i kombination med det regionalpolitiska ansvaret. Det handlar också om synen på Samhall som en del av en lokal arbetsmarknad och Samhall som statens representant. Som inledning har vi fått en bakgrundsbeskrivning utifrån regeringens och riksdagens perspektiv. Som grund och ytterligare inledning på diskussionen vill jag komplettera med exemplet Hoting och Backe, hur det kan se ut och belysa de upplevelser och erfarenheter som finns när detta ska omsättas i praktiken, dvs. när Samhalls verksamhetsmål möter verkligheten. Hoting och Backe är två orter med hög arbetslöshet. Där för man dagligen och stundligen en hård kamp från kommunens och byautvecklingsgruppers sida för att få nya arbetstillfällen men också för att få behålla de arbetstillfällen som finns. Totalt handlar det om att 54 statliga jobb försvinner. 27 försvinner i Hoting. Några försvinner över länsgränsen, och några flyttas åtta mil söder ut till Hammerdal. I Backe handlar det om 27 arbetstillfällen. Där stänger man en metallverkstad och flyttar verksamheten till Västernorrlands län. Visst är det viktigt att poängtera, som Rosengren säger, att ingen av de arbetshandikappade förlorar jobbet. Fattas bara annat. Men faktum kvarstår att 54 arbetstillfällen i dessa områden är mycket, där varje enstaka arbetstillfälle är guld värt. Arbetslösheten ligger på 12-13 %. Lägger man till vikande befolkningsiffror och en allmän känsla som finns av att alla resurser dras till tillväxtregioner och att staten i olika sammanhang sviker blir det än mer starka känslor när det just är staten som drar in arbetstillfällen. Dessutom upplever man inte att Samhall har visat något större intresse för att hitta alternativ. Det har förts fram officiell kritik från flera håll, som varit likalydande, om att Samhalls ledning över huvud taget inte har fört några diskussioner med lokala representanter och inte försökt hitta andra lösningar innan man fattade beslut om nedläggning. Detta gör att befolkningen känner sig dubbelt sviken - både inför faktumet med nedläggningen i sig och eftersom man inte har kunnat konstatera att den var nödvändig. Man provade ju inte andra lösningar före beslutet. Det upplevs som om Samhall till varje pris ska genomföra sina planer oavsett reaktioner och oavsett om det hela egentligen är nödvändigt eller inte. Detta har vållat mycket stor upprördhet i bygden. Det har kallats till protestmöte, fackeltåg, namnunderskrifter osv. Jag menar att dessa erfarenheter är viktiga att ta till sig. När vi pratar om bygder som balanserar mellan framtidstro och framtidspessimism så får inte staten agera på ett sådant sätt att man tippar åt fel håll genom att lägga ytterligare sten på börda. Därför är det viktigt att man noga tänker igenom hur sådana här omvandlingar ska genomföras och att man även funderar vidare på hur det regionalpolitiska ansvaret ska se ut. Det vore intressant att höra statsrådets funderingar om hur vi kan konkretisera det regionalpolitiska ansvaret och på vilket sätt man kan ta till vara erfarenheterna från Jämtland.
Fru talman! Låt mig börja med att säga att jag självfallet har förståelse för den oro som redovisas här. Men jag vill också göra konstaterandet att verksamheten i Hoting och Hammerdal under de senaste tre åren har genererat ett underskott på 24,2 miljoner kronor. Verksamheten i Backe och Ramsele har ett underskott på 3 miljoner kronor. Detta faktum tvingar bolaget att se över verksamheten och vidta åtgärder för att minska förlusterna. Om man inte gjorde det, och om man inte försökte få omstruktureringar och förändringar i samband med så här stora förluster så skulle det få väldigt allvarliga konsekvenser för hela idén med Samhall. Jag vill förtydliga det som jag sade tidigare. avståndet är 2,3 mil - dels i Kyrktåsjö, vilket för flera innebär kortare resväg än den nuvarande till Hoting. För sju personer pågår arbete med att finna andra arbeten. Tills vidare kommer dessa att genom Samhalls försorg transporteras under arbetstid till Hammerdal - ca 8 mil. När det gäller hur man ska klara av frågan om Samhalls lokaler i Backe har man från Samhall tillsammans med näringslivsbolaget och länsstyrelsen anlitat en konsult för att försöka använda anläggningarna, och då också med den personal som finns. Det är ett normalt ansvarstagande, som måste göras. Det talades om att informera och ha en dialog inte minst med kommunen och med de anställda. Som jag nämnde i interpellationssvaret har Samhalls styrelse gått igenom med den gemensamma koncernorganisationen hur man ska hantera de erfarenheter man gjorde i Hoting och Backe. Den hantering man gjorde här var inte bra. Det har också företaget tagit till sig, och sagt: Nu måste vi ha en helt annan plan för hur vi hanterar detta.
Fru talman! Det är bra att man har gjort den erfarenheten. Vikten av att detta sker i en dialog kan inte tillräckligt betonas. När det t.ex. gäller de siffror som näringsministern tar upp om hur verksamheten har gått så ifrågasätts även de lokalt. Man tycker sig kunna visa beräkningar som inte alls visar på de här underskotten. Det tror jag att man hade kunnat undvika om det hela hade skett i en dialog där man hade stämt av och tillsammans gjort någon sorts gemensam verklighetsbeskrivning. En slutsats som jag också tycker att man kan dra rent allmänt när det gäller Hoting och Backe är att Samhalls referensramar för verksamheten helt och hållet är koncernen. Det handlar om koncernen uppifrån - man ser inte sig själv som en del i lokalsamhället. På sådana här orter är Samhall centralt. Samhall blir mycket synligt, och är en tydlig aktör. Jag tror att man t.ex. ska ha flexibilitet när det gäller verksamhetens innehåll just för att se sig som en del av lokalsamhället. I Hoting har Samhall uttryckt att koncernen har för mycket trä. Det är ett av skälen till att man väljer att satsa på service och tjänster. Det är helt i linje med de allmänna riktlinjerna osv., så det är ju riktigt utifrån det. Men frågan är om det är rätt verksamhetsinriktning i det lokala perspektivet. Hoting ligger mitt i ett skogslän där råvaran finns runt knuten. Detta var ett exempel där man från lokalt håll menade att det var fullt möjligt att fortsätta bedriva inriktningen på trä om man lade ned den del som var olönsam. Här skulle Samhall kunna fylla en viktig näringspolitisk funktion i ett sammanhang genom en fortsatt utveckling av produktion med träråvara. Jag kan inte gå i god för att just detta var den bästa lösningen. Men eftersom Samhall inte ser sig som en del av lokalsamhället och eftersom man inte har fört någon dialog så är det ju inte ens en gång prövat! Ett annat sätt att kunna vidareutveckla Samhalls regionalpolitiska målsättning är att fundera på sysselsättningsmålen. Här har visats siffror på hur många Samhallanställda det finns per invånare. Man skulle kunna gå vidare med det och lägga in ytterligare faktorer som ålder, hälsa, arbetsmarknad osv. och få fram regionala sysselsättningsmål som knyter an till den lokala arbetsmarknaden. Hade man sådana sysselsättningsmål så skulle man förtydliga Samhalls del i och ansvar för lokalsamhället. Då räcker det inte med att hänvisa till att de arbetshandikappade behåller sina arbetstillfällen, utan då blir det också viktigt med en målsättning att det just i Hoting eller just i
Fru talman! Låt mig uttrycka att man inte kan se Samhall som ett näringspolitiskt instrument. Samhall är just denna förmåga att ta till sig handikappade så att de ska kunna göra meningsfulla arbeten, som också i någon mening konkurrerar på marknaden. Därmed kan man säga att Samhall är en svensk uppfinning, om man får säga så. Den är helt unik i världen. Man har lyckats väl med just detta - det sociala ansvaret och att även kunna göra produkter, varor och tjänster som efterfrågas. Att ytterligare stärka befintliga krav på Samhall om att ta regionala hänsyn inom sin verksamhet skulle också leda till en mycket besvärlig sits i förhållande till EU:s regler om statsstöd. Därav följer att vi inte kan använda Samhall som något regionalpolitiskt instrument därför att man har svårt med sysselsättningen. För det första vore det fel, och för det andra skulle vi få problem med de s.k. statsstödsreglerna. Som framgick i mitt interpellationssvar är det 15,6 Jämtland. Det är det län som har flest. Mycket av detta har självfallet byggts upp av arbetsmarknadspolitiska skäl. Jag är en stor tillskyndare av Samhall. Men jag vill också säga att ett annat instrument som kanske många gånger kan vara bättre är att man tillser att det finns möjlighet för många handikappade att få jobb på den öppna arbetsmarknaden genom att man ändrar de fysiska förutsättningarna i produktionen eller på annat sätt ger stöd. Tanken är att man går in i en handikappads situation - det kan gälla fysiskt eller psykiskt handikapp - och utvecklar denna genom arbetsträning. Utifrån detta ska den handikappade sedan gå ut på den öppna arbetsmarknaden. Man kan alltid diskutera om man har lyckats väl med detta, men låt mig helt kort nämna hur Samhall har utvecklats. Antalet anställda med arbetshandikapp har sedan år 1980 ökat från 22 550 stycken till i dag 26 500 stycken. Antalet övergångar sedan år 1980 har ökat från 1,3 % till drygt 4 % i dag. Och det är positivt. Den externa faktureringen har sedan år 1980 ökat från 1,1 miljarder kronor till 5 miljarder kronor år 1999. Detta innebär att det är 4,5 gånger så mycket. Merkostnadsersättningen har under samma period ökat, så att den är 2,3 gånger så stor. Detta har bl.a. inneburit att merkostnadsersättningens andel av de arbetshandikappades löner har sjunkit från 170 % år 1980 till 88 % i dag. Denna utveckling har varit möjlig tack vare en ökad fokus på kostnadseffektiva samt även affärsutvecklande metoder. Däri ligger Samhalls styrka, och därför har också Samhall överlevt som ett av de, tycker jag, mest progressiva medlen när det gäller att kunna hantera de arbetshandikappade. Vi måste se till regionalpolitiken. Vi måste se till att de arbetshandikappade får den här träningen och att de får jobb så nära de platser där de bor som möjligt. Men det här måste också balanseras med statsstödsregler.

Fru talman! Jag delar fullt och fast synpunkten om att Samhall är värdefullt och att det inte minst ur ett internationellt perspektiv faktiskt är någonting att vara stolt över. Det är också min uppfattning. Men för närvarande har Samhall i Hoting och Backe blivit ytterligare ett exempel på motgångar. Självklart kan inte Samhall vara ett uttalat näringspolitiskt verktyg. Det kan inte heller vara ett uttalat regionalpolitiskt verktyg, men de här inslagen finns i det hela, och det kan man inte blunda för. När det gäller det regionalpolitiska ansvaret är det också formulerat att man så långt det är rimligt och möjligt ska ta ett regionalpolitiskt ansvar. Då menar jag att man bör fylla på med att uttala vad man menar med "så långt som möjligt". Vad är det för ambitioner och målsättningar man ska ha? I det här fallet har man inte på något sätt kunnat redovisa hur man har gjort. På vilket sätt har man så långt det är möjligt tagit ett regionalpolitiskt ansvar om man inte ens har fört en dialog med kommunala representanter innan man lade ned verksamheten? Jag vill nog ändå hävda att det är bättre att det här ansvaret formuleras i en uttalad policy i stället för att det som nu ligger som ett underliggande mål som man inte ens behöver visa att man har förhållit sig till.
Fru talman! Jag har i stort sett ingen annan uppfattning, men jag vill ändå vidhålla det som jag har sagt tidigare. Det vill jag göra med utgångspunkt i just Hoting och Backe. Faktum kvarstår ändå att det handlar om ett underskott på 24,2 miljoner kronor. Jag skulle tippa att det i en företagsverksamhet i Hoting är väldigt mycket pengar. Det är ett underskott. Det måste fyllas ut på något sätt när det gäller Samhalls ekonomi. Därtill hade vi ett underskott i Backe på 3 miljoner kronor. Då måste man ju se över verksamheten och fråga sig om det är bra och rimligt och därmed få en mer kostnadseffektiv verksamhet. Det handlar inte minst också om att få en verksamhet som bättre kan möta verksamheten på marknaden. Klart är att ingen av dessa människor har slagits ut. De har kvar sina jobb. En del har kortare pendlingsavstånd, och en del har längre. De som har långa avstånd får pendla på arbetstid. Det är ganska generöst, och det är också rimligt och riktigt att man gör så. Man kan sedan titta på regionalpolitiken. Jag tycker ändå att man måste påstå att det har hanterats på ett utomordentligt bra sätt. Det är klart att huvuduppgiften för Samhall är att tillse att de arbetshandikappade får en bra roll, att de utvecklas och får rätt till ett jobb. Det är huvudmålet. Självklart måste man sedan se vad det här har för regionalpolitiska konsekvenser, hur man kan göra osv. av regionalpolitiska skäl. I den ordningen måste man ta det. Om man tynger regionalpolitiken för mycket kan man ju hamna i den situationen att man glömmer huvudmålet. Tack!

Fru talman! Sten Andersson har frågat mig om jag ämnar vidta åtgärder för att den svenska åkerinäringen ska få likvärdiga konkurrensvillkor med sina konkurrenter. Frågan är ställd mot bakgrund av att riksdagen ställt sig bakom trafikutskottets uppfattning att stöd till svenskflaggade färjor bör införas snarast. Till att börja med vill jag säga att regeringen anser det viktigt att en livskraftig, effektiv och miljömässigt hållbar svensk transportnäring även i framtiden kan fortsätta att verka och utvecklas. Målsättningen är att ge svenska transportföretag rimliga konkurrensvillkor gentemot företag i andra EU-länder som verkar på den gemensamma transportmarknaden. Inom denna allmänna strävan arbetar regeringen emellertid på många olika sätt, beroende på skilda förutsättningar mellan trafikslagen. Jag delar Sten Anderssons uppfattning att subventioner till transportföretag skapar problem, och därför arbetar regeringen inom EU för att statsstöd av denna typ på sikt ska kunna avvecklas. Inom sjöfartsnäringen innebär EU:s nuvarande riktlinjer för statsstöd emellertid ett undantag från EU:s konkurrensregler som kommit till för att de europeiska sjöfartsnationerna ska ha möjlighet att fortsätta verka på en konkurrensutsatt global sjöfartsmarknad. Dessa stödmöjligheter utnyttjas nu av flera av våra grannländer. Av bl.a. dessa skäl tillsatte jag en arbetsgrupp vars syfte var att göra en total översyn av den svenska lastsjöfartens och färjenäringens villkor samt presentera förslag till hur den svenskflaggade handelsflottan ska kunna konkurrera på mer likvärdiga villkor med andra EU-länder. Arbetsgruppens förslag blev klart i slutet av förra året och är nu ute på remiss. Det framgår av budgetpropositionen att regeringen har för avsikt att lägga fram förslag om ett nytt stödsystem som kan träda i kraft den 1 januari 2002. Huruvida stödet till färjorna kan införas tidigare i enlighet med trafikutskottets uppfattning är föremål för diskussion inom Regeringskansliet. När det gäller svensk åkerinäring finns det inte inom EU någon motsvarande möjlighet att ge direkta statsstöd. Den konkurrens som finns på denna marknad är också i allt väsentligt inomeuropeisk. Som Sten Andersson säkert känner till har regeringen tagit fram en samlad handlingsplan för åkerifrågorna, vilken redovisades för riksdagen förra våren. Arbetet med de olika åtgärderna i denna plan fortsätter i samarbete med företrädare för branschen. Inte minst viktigt är här arbetet inom EU med att skapa enhetlig syn på kontroll och tillsyn av regelverket inom den gemensamma transportmarknaden, frågor som kommer att behandlas i vår under det svenska ordförandeskapet. Tack!
Fru talman! Bakgrunden till den här debatten är självklart den debatt som vi hade om färjestöd i slutet av förra året. Det var i och för sig en något märklig debatt, eftersom regeringens förslag bara stöddes av ett enda parti, nämligen Moderata samlingspartiet. De andra ville ha ett annat förslag. Jag vill bara ta upp en sak. Statsrådet säger att det var trafikutskottets uppfattning att man skulle tidigarelägga stödet. Det var väl riksdagens uppfattning. Det tror jag att jag har förstått rätt. Men i det här sammanhanget har man då sagt att svenska företag i allmänhet och transportföretag i synnerhet ska kunna konkurrera på lika villkor, främst med övriga EU. Nu är det så att svenska åkerier har liknande problem, men de är antalsmässigt fler. Antalet anställda inom åkeribranschen är betydligt större än antalet anställda inom sjöfartsnäringen. Orsaken till att det inte är en likvärdig konkurrens är framför allt att utländska åkare tack vare att de betalar lägre dieselpriser i sina hemländer kan tanka hemma och köra billigt i Sverige och därmed vara en svår konkurrent till svenska åkeriföretagare. Nu säger statsrådet att man ska driva den här frågan i EU, men jag tror inte att EU-länderna kommer att göra någonting åt detta. Det ska ingen inbilla mig, med tanke på de protester vi såg i somras och i höstas när det gällde eventuellt ökade dieselpriser i vissa EU-länder. Där pratar man i stället om att sänka priserna ytterligare. Jag tror inte att vi har någon möjlighet att få en generell sänkning inom övriga EU på ett sätt som skulle kunna hjälpa svensk åkerinäring. Jag inser att man inte kan ha direkta statsstöd. Det poängterar statsrådet också. Det enda som hjälper, enligt min uppfattning, när det gäller att underlätta för svenska åkeriföretag är att vi får sänkta dieselpriser i Sverige. Då är min fråga till statsrådet, med tanke på det han sagt om att man driver frågan i EU: Är det inte så i verkligheten att den enda chans som finns att underlätta för svenska åkeriföretag att kunna konkurrera på någorlunda lika villkor är att sänka de svenska dieselpriserna? Till sist, fru talman: Hur har det färjestöd som riksdagen beslutade om sent i fjol höstas avancerat i regeringens behandling? Kommer man att uppfylla det beslut som riksdagen faktiskt kom fram till? Det går inte att bara säga att vi ska göra det i oktober eller november i år, för då är det ingen ute. Ska beslutet få effekt måste det komma under det första halvåret i år.
Fru talman! Det är inte lätt att vara näringsminister. Nu blir han anfallen från alla håll här. Det var en intressant fråga som behandlades i interpellationen. Men svaret var inte lika intressant, höll jag på att säga. Jag har för Miljöpartiets räkning försökt föra konstruktiva diskussioner med Åkeriförbundet om en gemensam hållning som miljörörelsen och åkeribranschen skulle kunna enas om. Det fascinerande är att vi har lyckats enas på sju viktiga punkter. Jag ska ta upp fyra väldigt kort här. Tyvärr är regeringen väldigt sval. Det vi diskuterade med åkeribranschen var inte sänkta dieselskatter, utan det var att den svenska regeringen skulle arbeta hårt och skoningslöst, höll jag på att säga, åtminstone hårt och konsekvent, för att inte stoppa möjligheten att ta beslut om lägsta koldioxidskatt med majoritetsbeslut inom EU. Jag vet att miljöministern egentligen gillar detta. Margot Wallström är väldigt bekymrad över att Sverige bromsar denna utveckling, som skulle leda just till en ökad konkurrensneutralitet. En annan sak vi kom fram till tillsammans med åkerinäringen var att införa miljörelaterade, rättvisa och konkurrensneutrala kilometeravgifter. Vi har diskuterat det förut, näringsministern och jag, för drygt en vecka sedan. Då sade näringsministern så klokt att han öppnade sina sinnen - jag har läst svaret noga - för just den lösningen: att införa kilometeravgifter som slår lika hårt mot polska, lettiska och skånska åkare. I dag hörde jag på frågestunden att Kjell Larsson hade mer än öppnat sina sinnen. Han tyckte att det här var en förbaskat bra idé. Nu undrar jag om de öppna sinnena hos näringsministern har lett vidare, så att vi kan få ett positivt besked i dag om att den svenska regeringen vill arbeta för införande av kilometeravgifter. Det är nämligen konkurrensneutralt. En tredje sak som åkerinäringen och Miljöpartiet skulle kunna enas om, och här undrar jag hur regeringen ställer sig, är att man löser de sanktionsproblem som finns i dag. I andra länder som Tyskland och Frankrike ges polisen möjlighet att på ett betydligt rimligare sätt komma till rätta med även utländska åkare som inte följer spelreglerna. Det här är bekymmersamt i Sverige, där man har en ganska slapp hållning. Spelreglerna drabbar därför de svenska åkarna hårdare än andra åkare. Det tycker jag är bekymmersamt. Den fjärde saken som åkeribranschen och Miljöpartiet kom fram till gemensamt var att man vid offentlig upphandling ställer miljökrav på de drivmedel som används för transporter. Det skulle också ge en ökad konkurrensneutralitet i och med att man kan tanka dålig diesel på andra ställen osv. Detta är förslag som gynnar miljön och som bidrar till en ökad konkurrensneutralitet. Jag tror att Sten Andersson gör det för enkelt för sig. Det intressanta är inte att sänka dieselskatterna; det intressanta är att Sverige inte medverkar till att lägga ett lägsta golv för koldioxidskatten i Europa genom att acceptera majoritetsbeslut. Det är det stora problemet. Åkerinäringen och Miljöpartiet brukar vara motpoler i mångt och mycket. Men genom konstruktiva diskussioner har vi faktiskt kommit fram till att här finns bra lösningar. Nu undrar vi om regeringen är villig att haka på de bra lösningarna.
Fru talman! Låt mig börja med att kort ta upp frågan om sjöfarten. Vi har ett stöd, ett s.k. bruttostöd, för sjöfarten, dock icke för färjor. Det som hände var att den danska regeringen och flera andra regeringar väldigt snabbt beslutade att ge samma stöd för färjetrafiken. Då sade vi att vi skulle utreda ett nettosystem, dvs. att man tar på inkomstsidan och inte ger pengar på utgiftssidan, ett system som de flesta EU länder har. Detta skulle vi utreda snabbt, och det skulle sedan gälla från den 1 januari 2002. Sedan togs det ett initiativ från utskottet. Man menade att färjetrafiken då skulle stå utan stöd fr.o.m. den 1 januari 2001, då Danmark hade infört ett stöd, och att det skulle få konsekvenser. Jag tillsatte då en utredning som skulle ta upp just de här frågorna. Denna utredning är nu ute på remiss, och när den är färdighanterad ska vi återkomma till detta. På det sättet behandlas alltså detta i Regeringskansliet. Utredningen har letts av f.d. generaldirektören för Sjöfartsverket. När det sedan gäller frågorna om dieselbränsle måste jag här hålla med Birger Schlaug. Kostnaden för och skatten på dieselolja ligger inte högst i Sverige. I Storbritannien och andra länder ligger den högre. Sedan finns det länder som har lägre, men utifrån de utredningar och bedömningar som har gjorts av Åkeriförbundet och av oss kan man inte påstå att detta skulle få så starkt genomslag. Där det finns stora kostnadsskillnader beror de dels på lönerna, dels på arbetstiden och dels, inte minst, på en utpräglad social dumpning: Åkeriföretag i Europa använder tredjelandschaufförer som får väldigt låga löner och kör väldigt många timmar. Det är det vi ska angripa, och det är det som nu ligger på mig som ordförande i det sammanslagna transport och telekområdet att hantera. Vi har det på vår agenda. Frankrike kom en bra bit på väg under sitt ordförandeskap, och vi ska fortsätta med detta. Därmed kan man säga, Birger Schlaug, att här spelar EU en oerhört stor roll. Klarar vi inte detta i ett europeiskt samarbete lär vi inte heller klara det. Vi jobbar mycket med detta. När det sedan gäller Birger Schlaugs och åkerinäringens anslag - jag tror att Birger Schlaug vill hänvisa till sin DN-artikel - tycker jag faktiskt att det var imponerande. Jag delar mycket av det som stod i artikeln. Men man får dock inte glömma att åkerinäringen försöker plocka ett russin här och ett russin där ur bullen. Vad regeringen alltid måste göra, till skillnad från ett oppositionsparti - eller samarbetsparti, ska jag säga i det här fallet - är att stå för en helhet. Vi måste se helheten. Det gör att man inte bara kan ta den biten och den biten. Men jag är faktiskt, det vill jag säga till Birger Schlaug, imponerad av detta. Jag tycker att det har skett med stor framgång, och det finns mycket vi kan ta av det. Vi har nu tillsatt en analys och arbetsgrupp mellan Närings-, Finans och Justitiedepartementen ihop med Åkeriförbundet. Vi har haft fyra sammanträden, och vi betar av punkt för punkt i det här programmet. Jag hoppas att det ur detta ska kunna komma någonting som är bra, tillsammans med EU-samarbetet. När det sedan gäller kilometeravgifter tycker jag att det är spännande. Jag kan med försiktighet i alla fall säga att mitt sinne är öppet.
Fru talman! Jag hoppas bara att utredningen om ett färjestöd blir klar i god tid före årsskiftet. Annars är det ett slag i luften. Det är fortfarande så att det var riksdagen som beslutade och inte trafikutskottet. Den arbetsgången har vi i riksdagen. Sedan säger Birger Schlaug att jag gör det enkelt för mig. Det gör jag kanske, men jag ska poängtera att när vi hade omröstning om medlemskap i Europeiska unionen röstade jag ja. Jag är fortfarande anhängare av EU-idén. Men jag måste säga att det har skett vissa förändringar som gör att min tilltro till EU inte är lika stark i dag som den var för fem år sedan. Visst kan jag hålla med om att vi ska införa kilometerskatter m.m. Men nu har jag lärt mig hur EU fungerar i praktiken. Det är en sak med de fina orden i Bryssel och Strasbourg. Det är en annan sak i praktiken. När framför allt de tunga länderna i EU blir konfronterade med företag och anställda i sina länder är det inte samma höga tonläge. Det är mycket högre tonläge vid de stora fina konferenserna än det är ute i verkligheten. Statsrådet säger att skillnaden är löner och arbetstider. Sedan kommer Schlaug med en kilometerskatt. Att tänka sig en kilometerskatt inom EU är inte att vara realist. I dagsläget är det mycket svårt att föreställa sig att den blir verklighet. Att sedan "åkerinäringen + mp = sant", som man skrev på träden när man var ung, fast med andra namn så klart, tycker jag är trevligt. Men jag tror, precis som statsrådet säger, att man tar russinen ur kakan. Jag har också kontakter med åkerinäringen, och man säger till mig att det enda som är realistiskt att tro på som en lösning i dagens läge är att de svenska dieselskatterna sänks. Det är inte från Storbritannien de konkurrerande lastbilsföretagen kommer. De kommer från helt andra länder och betydligt närmare Sverige.
Fru talman! Kilometeravgifterna är konkurrensneutrala i och med att varje land självt kan avgöra hur hög avgiften ska vara. Alla lastbilstransporter får betala lika, oavsett om man är svensk eller dansk. Där behövs inget EU-beslut, Björn Rosengren. Det behövs inget EU-beslut om att införa kilometeravgifter. Det kan vi göra själva. Det är fullständigt konkurrensneutralt och lär inte alls strida mot regelverket. Det finns för övrigt länder som är på väg att införa dem. Sten Andersson sade något om de tunga länderna. Det är inte de tunga länderna, om man med tunga länder menar Tyskland och Frankrike, som är bromskloss när det gäller att fatta ett majoritetsbeslut om lägsta acceptabla koldioxidskatt. Det är de lätta länderna, det lätta landet Sverige som är bromskloss i denna fråga. Det är märkligt att Margot Wallström ska behöva kritisera den svenska regeringens hållning i den här frågan, att det är Sverige och Björn Rosengren som är bromskloss när det gäller ett majoritetsbeslut om koldioxidskatt. Detta är ett jäkla stort problem. Det är ett problem när man som svensk är ute och åker i EU. Jag pratar med folk i miljörörelsen som pekar på den svenska regeringen och säger: Har inte ni samarbete med de där konstiga figurerna som stoppar sådana här vettiga miljöskatter? Det är tragiskt. Sanktionsmöjligheterna skulle jag vilja höra lite mer om, men utan att det tar all tid från kilometeravgifterna och koldioxidskatten. Vad kommer att hända med sanktionsmöjligheterna? Kommer det att bli en skärpning? Det är viktigt för åkerinäringen. Jag är glad att Björn Rosengren fortfarande har öppna sinnen när det gäller kilometeravgifterna. Nu har Björn Rosengren också lagt till att det är spännande. Den tredje gången jag kommer att stå här och älta denna fråga med Björn Rosengren, om någon vecka, hoppas jag att det ska bli ännu mer än spännande, t.o.m. ett ja till införande av kilometeravgifter.

Fru talman! Får jag börja med att säga att det bedrivs en långtgående diskussion om kilometeravgifter i Tyskland och i Holland. Men den har också vissa nackdelar, speciellt när det gäller vissa näringar. Jag kan tänka mig exempelvis skogsindustrin med långa och tunga transporter. Därför bör man ändå föra en diskussion om detta. Även om jag är en konstig vad det nu var tycker jag ändå att man bör ha en öppen syn, och kilometeravgifter bör vägas mot mycket. Men jag vill än en gång säga att jag tycker att det är spännande och därför har jag nu en öppen attityd till detta. Men jag vill också säga att den s.k. Trafikbeskattningsutredningen bl.a. har till uppgift att utveckla ett mer konkurrensneutralt skattesystem för tung trafik i Sverige. Den kommer att tillsättas inom kort. Där kommer just frågan om kilometerskatt att prövas. Då får vi en utredning och efter det har både regeringen och riksdagen möjligheter att ta ställning till detta. Det är väl ett riktigt sätt att arbeta på. När det gäller sanktionsmöjligheter har Vägverket nyligen tittat närmare på vad man kan göra inom nuvarande lagstiftning. Vi för också en diskussion mellan Justitiedepartementet och Näringsdepartementet om hur vi snabbast ska kunna ta körkort och bilar som inte är rimliga för transporter. De sanktionsmöjligheterna håller vi på med. Jag hoppas att vi kan använda nuvarande lagstiftning bättre. Kan vi inte det måste vi se över den och det kommer vi att återkomma till. Får jag sedan igen ta upp frågan om dieselskatten. Jag är inte riktigt säker, men jag tror att vi ligger ungefär i mitten. Vi har inte den högsta dieselskatten. Det har vi gått igenom väldigt noga. Men när jag för en diskussion med åkerinäringen är det klart att dieselskatten betyder mycket. Men den betyder en förhållandevis liten del jämfört med andra kostnader som åkerinäringen har och som man tycker inte är konkurrensneutrala. Jag nämnde några av dem tidigare.

Fru talman! Jag ska bara ge ett exempel på en fråga där EU har pratat länge och lovat att man skulle ta bort subventioner. Man har pratat mycket länge om varvsstöden. Under den tid som Carl Bildt var statsminister ställde jag flera frågor till Per Westerberg, som då var näringsminister, om att andra länder hade varvsstöd men att Sverige inte hade det. Då sade man, och det har sedan upprepats av andra ministrar av annan kulör, att det arbetar EU för att ta bort. Det är nu snart tio år sedan och de finns fortfarande kvar. De är direkt konkurrenshämmande. Birger Schlaug! Är det verkligen helt konkurrensneutralt med kilometerskatt? Om man bara tar hänsyn till åkerierna är det konkurrensneutralt. Men om man inte inför en kilometerskatt på t.ex. järnvägstransporter, som jag inte kan tänka mig att Schlaug vill, men inför en kilometerskatt på lastbilar innebär det att transporter flyttar över till järnvägen. Det kan vara bra, Schlaug, ur miljösynpunkt. Men jag tror inte att det stärker Schlaugs aktier i åkeribranschen. Det har jag mycket svårt att tänka mig. Det är väl ändå så, till slut, Rosengren, att dieselpriserna har en rätt hygglig, t.o.m. mycket stor betydelse, sade statsrådet i en av sina meningar. Vi ser att utländska åkerier tankar sina bilar på andra sidan den svenska gränsen. Man monterar in jättestora extratankar så att man kan köra flera vändor i Sverige. Då sparar man pengar. Det kan inte svenska åkerier göra. Det är ett problem. Allt tal om EU-överenskommelser till trots, poängen är nog att sänka den svenska dieselskatten.